Fru talman! Jag vill börja med att tacka talmannen för en värdig och tänkvärd inledning på den här dagen. Jag tycker att det var mycket fint. Utgångspunkten för dagens debatt är allmänna motionstidens motioner men också regeringens skrivelse Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet. Den får närmast betecknas som en paradskrift i självbelåtenhet. Nu har den också getts ut på engelska för att kunna spridas i världen. Om regeringen någon gång skulle våga vara lite mer självrannsakande skulle skriften förmodligen ha blivit mer än en historisk återblick där man berättar om vartenda litet projekt på området som över huvud taget har ägt rum. Men det saknas en ärlig beskrivning av det som är mindre bra och som vi gemensamt har att arbeta med i vårt land för att kvinnor och män ska kunna forma sin vardag och framtid utifrån likvärdiga villkor. "Hurra-vad-vi-är-bra-boken" tillåter oss inte ens att mellan raderna ana detta. Och Vänsterpartiet har inte ens brytt sig om att skriva en motion, glad som man är över att få sitta på den högra sidan av regeringen. Men det finns revor i präktighetsväven som borde mana oss alla till handling. Fru talman! Den första revan: Sverige har en mycket könssegregerad arbetsmarknad i jämförelse med andra EU-länder. Detta har rönt kritik från EU. Man har gett rekommendationer från råd och kommission. Detta berättas det inte alls om i jämställdhetsskrivelsen. Kvinnor inom vård, omsorg, förskola och skola saknar ofta möjlighet att välja arbetsgivare. På gårdagens DN Debatt läser jag att Björn Rosengren tycker att det är positivt att "Sverige klarar att ha både små löneskillnader och hög sysselsättning för kvinnor". Tänk, jag tycker att det vore mycket bättre om många kvinnor fick fler av de högavlönade jobben, fick chans att göra karriär och fick möjlighet att välja arbetsgivare. När regeringen väljer att slå igen dörren och försvåra för privata alternativ biter man sig själv i svansen. Regeringens rädsla för förändring låser i dag in kvinnor på arbetsmarknaden och försvårar många kvinnors utveckling. Den andra revan: Sverige har en låg andel kvinnliga chefer. I en jämförelse mellan 15 EU-länder kommer Sverige först på delad niondeplats. Detta är mycket allvarligt och mycket märkligt med tanke på att vi ligger på högst förvärvsfrekvens för kvinnor i EU. Kan det finnas något litet samband mellan detta och att det är mycket dyrt att köpa tjänster i hemmet för mammor och pappor som blir stressade av att räcka till i arbetsliv, i hem och hushåll och inte minst i sitt föräldraskap? Öppna för tjänstesektorn så att även låg och medelinkomsttagare till rimliga priser kan få trädgården ansad och fönstren putsade! Jag påstår inte att det är hela lösningen, men jag vill gärna påstå att det kan vara en betydelsefull del i det hela. Det gagnar kvinnor och män - kvinnor och män som behöver få avlastning för att hinna ägna mer tid åt barnen, men också kvinnor och män som i dag står utanför arbetsmarknaden och som inom denna outvecklade sektor kan skapa ett eget företag, en anknytning till arbetsmarknaden. Det skapar möjlighet för de kvinnor och män som redan i dag finns inom denna sektor genom svartjobb att faktiskt jobba ihop till a-kassa och pension. Den tredje revan, fru talman: Vår jämställdhetsminister kritiserar ibland det privata näringslivet för att där finns så få kvinnliga chefer. Så är det naturligtvis. I skrivelsen åberopas triumferande SCB:s statistik om att andelen kvinnor på chefsnivå är högre i offentlig sektor än i privat. Ja, konstigt vore ju annars, då andelen anställda kvinnor i offentlig sektor är 80 %. Självklart bör det avspeglas också i chefskap. Dessvärre är andelen kvinnliga chefer bara 50 %. Med tanke på att regeringens jämställdhetsföreträdare så ofta kritiserar andra bör man föregå med gott exempel själv. Därför är det mycket anmärkningsvärt att av de 62 myndighetschefer som regeringen utsett under de senaste tolv månaderna är endast 17 kvinnor. Detta har inte förbättrat statistiken totalt: Endast en av fyra myndighetschefer är kvinna. Det blir Icke godkänt för Margareta Winberg! Pamfletter och ord kräver också handling. Och alla socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister är fullt nöjda med detta, eftersom de inte har bifallit vår reservation härvidlag. Jag är förvånad över bristen på engagemang för frågan hos utskottsmajoriteten - eller ska vi snarare kalla det politisk feghet? Den fjärde revan: Kvinnor ska inte lönediskrimineras på grund av kön - det har vi varit alldeles överens om här i kammaren. Men inte heller när det gäller lönestatistik är regeringen tillfyllest som arbetsgivare. Löneskillnaderna är mycket tydliga på exempelvis handläggartjänster i Regeringskansliet, där män i genomsnitt tjänar 2 000 kr mer i månaden än kvinnor. Värst är det i Statsrådsberedningen, där löneskillnaden mellan kvinnor och män är 6 000 kr. Hur tänker Margareta Winberg komma till rätta med det här problemet? Den femte revan, fru talman: Mest bekymrad är jag nog ändå över regeringens syn på arbete och dess tydliga markering av att det finns fint arbete och fult arbete. Det fina är förvärvsarbete och det fula är hemarbete. Nu vill socialdemokraterna genom jämställdhetspolitik straffkommendera män att göra mer av det som betraktas som fult, onyttigt hemarbete. Kristdemokraterna vill höja statusen på hemarbetet. Vi ser det som ett viktigt arbete, som ett nyttigt arbete, som ett livsnödvändigt arbete, ett arbete som det bör förunnas både män och kvinnor att utöva, som gör livet till en helhet. Vi vill se hemarbete som en kompetenshöjning med meritvärde vid ansökning till olika utbildningar. Vi vill att det ska räknas in i BNP beräkningarna - genom internationella överenskommelser är det möjligt. Till detta har socialdemokraterna sagt nej. Ädelfors folkhögskola i Jönköpings län förrförra veckan upprepade han nästan ordagrant statsministerns ord från valrörelsen 1998: Samhället får ju inget tillbaka av en förälder som är hemma. Den som är hemma tillför inte staten någonting. Än en gång kränker socialdemokraterna de hemarbetande föräldrarna. Den trygghet som hundratusentals mödrar, och för all del några fäder också, har skapat för sina barn går inte att värdera i miljarder. Men för socialdemokraterna är den uppenbarligen ingenting värd. Fru talman! Jag är glad att vi i detta betänkande har fått till stånd ett tillkännagivande till regeringen om maxtaxan. I jämställdhetsskrivelsen står följande: "I nuvarande arbetsmarknadsläge, med en stigande efterfrågan på arbetskraft på många håll, inte minst inom vård och omsorgssidan, skulle maxtaxan kunna bidra till att sysselsättningen kan fortsätta öka och arbetslösheten minska." Så var det sagt! Martin Nilsson kunde inte ha sagt det bättre själv. Kvinnor som jobbar deltid inom vården ska jobba heltid inom vården; det är socialdemokraternas syfte med maxtaxan - fortfarande till dålig lön men med billigare barnomsorg och till priset av mindre tid tillsammans med barnen. Man vill också sälja in maxtaxan under epitetet jämställdhet - som om den ensamstående mamman känner sig mer jämställd om hon får billigare avgift på dagis! Det socialdemokrater och vänsterpartister gör är att sälja ut barnens önskan om mer tid tillsammans med föräldrarna och föräldrarnas önskan om mer tid för sina barn - av arbetsmarknadspolitiska skäl. De bryr sig över huvud taget inte om de 80 % av småbarnsföräldrarna som önskar kunna vara mer på hemmaplan med sina barn i fyra år, detta enligt en undersökning förra veckan i Aftonbladet - i Aftonbladet! Samtidigt diskuterar man att generellt lagstifta om förkortad arbetstid för alla. Det är ingen måtta på det statliga ordnandet och styrandet. Gratulerar - ni ligger i dagsläget, om allt genomförs, hästlängder framför den Myrdalska socialiseringsivern. För oss kristdemokrater kommer barnets bästa och familjens valfrihet i främsta rummet. Vi ser på familjen som samhällets minsta men viktigaste byggsten. Det viktiga är att få en barnomsorg som anpassas efter varje barns individuella behov. Däremot har vi kristdemokrater ingenting emot en enhetstaxa inom barnomsorgen. Jag har själv röstat för den vi har i Gnosjö kommun: en billig taxa och en bra barnomsorg. Kommunpolitiker är fullt kapabla att skräddarsy taxor och omsorg efter föräldrars önskemål. Det är så det ska gå till. Martin Nilsson och socialdemokraterna tycks dock inte lita på kommunpolitiker. Kan det bero på att det är socialdemokratisk majoritet i flertalet kommuner i Sverige? Socialdemokratiska kommunpolitiker har länge drivits av en iver att vilja differentiera barnomsorgstaxorna så mycket som möjligt - maxa taxan vad gäller differens, alltså. Det som saknas i dag är kommuners rätt att ordna omsorgen som de vill, som småbarnsföräldrarna i kommunen vill. De vill ha ett ekonomiskt stöd att använda till egna smarta lösningar. Varför kan inte socialdemokraterna låta dem få göra det? Vi kristdemokrater tror nämligen att arbete både i hemmet och i yrkeslivet utvecklar människan och gör livet till en helhet. Vi tycker att det är en oerhört viktig uppgift för såväl män som kvinnor att leva nära och lära känna sina barn. Det kostar tid. Ett vårdnadsbidrag ger möjlighet också för låginkomsttagare att reducera sin arbetstid, om man så önskar. Att arbeta för ett barnvänligt arbetsliv, för bra möjligheter att kombinera arbetsliv med föräldraskap är oerhört viktigt. Det är en uppgift för politiker men också för fackförbund och för andra opinionsbildare. Vi har därför lagt fram förslag om ett ge ett tilläggsdirektiv till den utredning som ska titta på jämställdhetsmärkning i företag. Vi menar att här borde en bra föräldrapolicy med utfyllnad av föräldraförsäkring och med möjlighet till anpassade arbetstider, möjlighet till distansarbete, möjlighet till kompetensutbildning och vettig löneutveckling under föräldraledigheten kunna vara viktiga och pådrivande kriterier för jämställdhetsmärkning. Detta förslag har förkastats av majoriteten. Det är föga förvånande. Ett krasst ekonomiskt perspektiv ser bara till statskassan. Det är där skiljelinjen går mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Fru talman! 2 000 kvinnor misshandlas i Sverige varje år. Man räknar med att i hälften av fallen är det alkoholrelaterat våld. Vi kristdemokratiska kvinnliga riksdagsledamöter vill på internationella kvinnodagen vädja till er alla att vara med på en skrivelse till Frits Bolkenstein om att inte förändra införselreglerna för Sverige för att alkoholkonsumtionen inta ska tillåts öka dramatiskt i det svenska samhället. Jag vill härmed inbjuda andra kvinnor att också vara med på undertecknandet. Fru talman! Vi kristdemokrater har lagt fram en rad olika förslag till förbättrad jämställdhetspolitik. Samtliga har förkastats av socialdemokrater och vänsterpartister. Jag låter mig inte nedslås av detta. Jag vet ju att prestigen hindrar regeringen från att säga att något gott kan komma från oppositionen. Men jag vet ju att man lyssnar och ofta efter ett tag presenterar förslagen som sina egna. Senast hände det nu med höjda adoptionsbidrag. Var så god och ta för er - vi bjuder på det! Fru talman! Vi står självfallet bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 2 och 14.
Fru talman! Maria Larsson konstaterar att Vänsterpartiet inte har en enda motion. Vi har lagt fram ett tjugofemtal motioner. Orsaken till att betänkandet ser ut på det sätt som det gör har jag redogjort för i min inledning. Det finns många frågor som man skulle kunna ställa till kd, som jag tycker på många sätt har en dubbelbottnad syn och en dubbelbottnad politik som ibland riskerar att tvärtom konservera könsrollerna. Jag tänker ta upp en lite mer generell synpunkt. Kristdemokraterna menar att män och kvinnor inte ska vara lika biologiskt - det ter sig ganska naturligt - och inte heller socialt. Man menar att vi ska ta till vara de genuint manliga och genuint kvinnliga kompetenser som finns. Jag skulle vilja höra Maria Larsson konkretisera sig: Vad menas med genuint kvinnliga kompetens? Vad är det som jag har för kompetens som exempelvis min man inte har?
Fru talman! Camilla Sköld Jansson säger att jag menar att Vänsterpartiet inte har skrivit någon egen motion. Jag vidhåller det. När det gäller jämställdhetsskrivelsen har Vänsterpartiet inte skrivit någon egen motion, men det skulle inte ha hindrat Vänsterpartiet från att följa med på någon av de reservationer som något annat parti har skrivit. Jag undrar varför inte Vänsterpartiet, som ju länge har drivit kravet på kvotering, inte ställer upp på en reservation som går ut på att vi behöver se över myndighetschefstillsättningen. Har Vänsterpartiet så till den milda grad sålt sig till regeringen att man inte har någon fri tanke längre, att man inte vågar ta strid mot sittande regering? Jag vill gärna skicka den frågan till Camilla Vi säger i vår motion att vi inte är lika i biologiskt och kanske inte heller kulturellt och sociologiskt avseende. Att vi inte är biologiskt lika borde det väl inte råda något tvivel om ens för Camilla Sköld Jansson. Vi kan titta på hur män och kvinnor ser ut. Att det finns biologiska skillnader och att det också finns biologiska skillnader i sättet att förhålla sig är naturligtvis ett faktum som vetenskapen är tämligen överens om. Genuint kvinnlig kunskap är t.ex. att kunna lyssna in många synpunkter innan beslut fattas. Män fattar ofta beslut på ett annat sätt. Kvinnor är mer beredda att lyssna in. Det är en genuint kvinnlig kompetens som jag tycker är skönjbar i väldigt många sammanhang. Det är ett exempel. Jag förväntar mig att Camilla Sköld Jansson kan svara på min fråga om myndighetscheferna. Camilla Sköld Jansson säger i sitt anförande att alla barn ska få en god start i livet och därmed finnas på dagis från början. Innebär det, Camilla Sköld Jansson, ett underkännande av att föräldrar faktiskt kan fungera som pedagogiska ledare för sina barn också?
Fru talman! Har man lagt fram ett tjugofemtal motioner som handlar om jämställdhet tycker inte jag att det tyder på att man inte tar strid. Jag vet inte om Maria Larsson tycker att det ska vara 26, 27, 30 eller vad det handlar om. Resonemanget om könsrollerna är intressant och viktigt därför att det handlar om huruvida man har en syn som i grunden tar fasta på att män och kvinnor har ett exakt lika värde. Uppenbarligen är det så att Kristdemokraterna ser att män och kvinnor har olika kompetenser som ska hållas åtskilda. Det resonemanget leder bl.a. till att när kd resonerar om hushållsnära tjänster, vem som ska sköta hemmaarbetet, menar man att det är en genuint kvinnlig kompetens därför att det skapar arbetstillfällen för kvinnor, säger man. Därmed är det helt egalt för män att slippa ta ett ansvar för hemmaarbetet. Jag tror att kd skulle tjäna på att ta en rejäl fundering i diskussionen kring vad jämställdhet är och synen på hur könsroller skapas.
Fru talman! Det finns fortfarande ingen jämställdhetsmotion på jämställdhetsskrivelsen. Det är den jag åberopar, Camilla Sköld Jansson. Där finns inte något som helst från Vänsterpartiet. Vi har olika kompetenser. De ska berika och komplettera varandra, och vi har naturligtvis ett lika värde. Det är utgångspunkten för all kristdemokratisk politik. Det är med alla människors lika värde och rätt till lika möjligheter. Det är därför det är så viktigt att det finns män och kvinnor med. Jag skulle vilja hävda att vi har en väldigt fin helhetssyn i vår kristdemokratiska jämställdhetspolitik. Med de hushållsnära tjänsterna vill vi just bereda också kvinnor möjlighet till att göra karriär, till att finnas med på topposterna i näringslivet, det som Camilla Sköld Jansson så många gånger efterlyser. Jag har vid ett tillfälle använt mig av hushållsnära tjänster, fönsterputsning. Det var ett manligt företag, det fanns enbart män som arbetade i det företaget. De tog bra betalt, de var stolta över sin yrkesidentitet. Jag tycker att Camilla Sköld Janssons resonemang bottnar i något slags förakt för att det arbete som utförs i hemmet inte är fint. Det motsätter jag mig med stor kraft därför att det arbete som utförs i hemmet är minst lika värdefullt som det som utförs på en förskola. Det arbete som föräldrar utför när de fostrar och vårdar sina egna barn i hemmet är lika värdefullt som det som förskollärare och barnskötare utför på ett dagis.

Fru talman! Jag ska bryta raden av kvinnliga talare för att få lite större jämställdhetsinslag i den här debatten. Däremot kan jag inte tala för en helt jämställd riksdagsgrupp. Vi är tio kvinnor och åtta män, men jag är glad och tacksam för att ha fått förtroendet att leda en sådan grupp. Det har sina fördelar, och det ger nya och nyttiga erfarenheter. Fru talman! Man kan tycka att jämställdhet borde vara en självklarhet i ett land där alla människors lika rätt och värde tas för givet och där rättvisefrågor står så högt på dagordningen som de gör. Tyvärr är det inte så. Vi må ha kommit långt, men ännu återstår mycket att göra. Trots den mest långtgående lagstiftningen i världen har kvinnor och män olika möjligheter i vårt land i dag. Kvinnor och män möter olika verkligheter och ges olika möjligheter att förverkliga sig själva. Fördomar och stereotypa förväntningar möter kvinnor och män i lika stor utsträckning. Genom omgivningens förväntningar fostras vi in i könsroller och förhindras därmed att till fullo utvecklas individuellt. Som den franska filosofen och författaren Simone de Beauvoir skrev i sin bok Det andra könet: "Man föds inte till kvinna, man blir det." Det är ingen tvekan om att kvinnor drabbas mest av den bristande jämställdheten. De ställs utanför patriarkaliska strukturer med sämre möjligheter till makt och lön. Därigenom får de också mindre möjligheter att förverkliga sina drömmar. Fokus i jämställdhetspolitiken måste därför sättas på att man öppet granskar kvinnors underordning i samhället och på åtgärder för att komma till rätta med problemen. Att förändra bilden och bryta könsbarriären är dock inte en fråga bara för kvinnor. Det är en fråga för alla människor och måste inbegripa en diskussion om mans likaväl som kvinnorollen. Detta är också utgångspunkten för den gröna feminism som Centerns ungdomsförbund har lanserat - en god utgångspunkt för en framgångsrik och riktig jämställdhetspolitik för att man ska nå resultat. Jämlikhet handlar inte om att vara lika utan om att ha lika rättigheter och möjligheter. Det handlar om individers rättighet att, oavsett kön, vara sig själva och sträva efter att förverkliga sina personliga livsmål. Fru talman! Det har sagts tidigare i debatten: Jämställdhet handlar ytterst om attityder, om att människor som tillhör en grupp anser sig ha företräde framför andra människor. Det handlar om förhållandet till makt och hur makten fördelas i vårt samhälle. De fasansfulla skildringar som vi får av våld mot kvinnor, våldtäkter och förnedring i porrbranschen, handlar om makt, inte i första hand om sexualitet. Det är först när man ser maktrelationerna som vi kommer att kunna hantera frågorna på ett förnuftigt sätt. Att förändra attityder måste börja med barnen. Det är när människor är unga som de attityder formas som de senare bär med sig hela livet. Visst kan vi i efterhand försöka rätta till problemen, men det är bra mycket lättare att förebygga dem än att lappa i efterhand. Litteraturvetaren Nina Björk beskriver träffsäkert hur det börjar redan på BB när det rosa täcket läggs på det lilla flickebarnet medan det blå täcket läggs på den lilla pojken. Med det rosa täcket läggs alla förväntningar på flickan att växa upp till en kvinna och tillägna sig kvinnliga attribut medan det blå täcket läggs på pojken för att han ska tillägna sig manliga attribut. Familjen och skolan är avgörande för att man ska klara av ett förebyggande arbete på att förändra attityder och könsroller. Jag ska tala om familjen först. Familjepolitiken är viktig. Det behövs en ny familjepolitik, enligt Centerns uppfattning, som ökar familjernas valfrihet att ordna med sina barns förskoletid. Det kräver ett större ekonomiskt utrymme som kan användas för barnomsorg eller för att båda föräldrarna ska kunna tillbringa mer tid med barnen. Maxtaxan är däremot fel väg att gå. Den utgår från ett perspektiv som säger att barnen mår bättre av att vara på dagis medan föräldrarna arbetar. Den innebär att staten i än större utsträckning talar om för familjerna hur de ska leva och fungera. Den ökar inte friheten, den inskränker valmöjligheterna. Jämställdhet kan knappast kommenderas fram på det sätt regeringen önskar, och maxtaxan lär inte leda till de effekter som regeringen säger att förslaget "kan" leda till. De som borde gynnas av en reform - de som tjänar lite - kommer inte att vinna på förslaget. I stället vinner de människor som redan har. Det är inte för mig och Centerpartiet lika möjligheter. Sedan går jag över till skolan. Skolan är, den plats där barnen tillbringar mest tid, näst efter familjen och hemmet. Man kan knappast överskatta den betydelse skolan och kamraterna har för att forma unga människors värderingar. Tyvärr möter vi de stereotypa könsrollerna även i skolan. Pojkar är högljudda och får mer uppmärksamhet medan flickorna är tysta och får högre betyg. Det är en situation som varken gynnar flickorna eller pojkarna. Och situationen för både flickor och pojkar måste belysas, för det är ett problem för båda könen. Flickorna kommer på undantag i skolans värld och lär sig att det så ska vara. Pojkarna visserligen syns och hörs, men många blir sedan underkända. Vilka möjligheter får de senare i livet? Vilka bilder och vilken uppfattning om sin könsroll bär de med sig från skolans värld? Det är viktiga frågor att fundera över. Fru talman! En gång vart femte år ska regeringen redovisa framstegen på jämställdhetsområdet för riksdagen i en riksdagsskrivelse. Detta görs nu med den skrivelse som vi behandlar och som tas upp i det betänkande som vi nu diskuterar. Det finns framsteg redovisade i den skrivelsen, och det finns anledning att glädjas över det, inte minst när det gäller arbetet med att förhindra våld mot kvinnor. Men det som är mest skrämmande i den här skrivelsen är att det fortfarande återstår så mycket att göra på det här området. Jag tycker inte att skrivelsen och betänkandet är särskilt konkret när det gäller framtiden. Vad vill majoriteten och regeringen? Vilka är de konkreta förslagen? Vad är inriktningen? De svar som ges på motionsyrkandena är mer eller mindre undanglidningar med hänvisning till utredningar som pågår eller till den proposition som ska komma senare. Det mesta stannar vid utredningar och arbetsgrupper med regeringen och samarbetspartierna. Arbetstidens längd och förläggning är ett sådant exempel bland flera andra. I dag på den internationella kvinnodagen hade det varit ytterst lämpligt att samla ihop de konkreta åtgärderna och presentera dem i en samlad jämställdhetsproposition att jämte skrivelsen diskutera här och nu för beslut. Det hade varit en bra markering som kunde fått ett mer konkret innehåll för framtiden. Men så är det inte, och det är synd. Det gör att vi tappar tempo och förlorar viktig mark framåt. Fru talman! En av de viktigaste jämställdhetsfrågorna handlar otvivelaktigt om trygghet. Få frågor belyser så tydligt skillnaden mellan kvinnors och mäns villkor som rädslan för att bli utsatt för våld. Att ständigt behöva se sig över axeln när man hör fotsteg, att korsa gatan när man möter någon på kvällen, att undvika många gator, parker och torg - allt detta begränsar många kvinnors frihet, ja, det kränker dem. Riksdagen behandlar i andra sammanhang anslag till polisväsende och domstolar. Låt mig bara notera att inom detta så viktiga område saknas initiativ. Det är uppenbarligen ibland svårt att gå från ord till handling, dvs. att anslå pengar. Utöver den välkomna kvinnofridslagen måste fler åtgärder till för att öka tryggheten. Som jag sade lämnar rättsväsendet utrymme för stora förbättringar, men också sådana frågor som tagits upp i betänkandet spelar en roll. Oaktat hur många poliser det finns, handlar trygghet ändå ytterst om att kunna lita på sina medmänniskor. Det är därför anmärkningsvärt att utskottet väljer att summariskt svepa över frågor som rör mäns attityder till könsroller och till våldsanvändning. Vad jag kan se, har varken regeringen eller utskottet redovisat särskilt utförligt vilka insatser som görs för att komma till rätta med detta. I all huvudsak handlar det om att regeringen ordnar konferenser. Det är säkerligen bra för det ger uppmärksamhet, men effekten av det har vi inte sett särskilt mycket av. Vad jag saknar, och många med mig, är det systematiska arbetet i vardagen för att förändra attityder och könsroller. Då räcker det inte med diskussioner i riksdagen, utan då måste arbetet utföras av alla dem som kommer i kontakt med våra ungdomar. Polisen, socialtjänsten, skolan osv. - alla har de viktiga uppgifter att fylla. Eftersom utskottet nu väljer att inte ställa sig bakom Centerpartiets yrkande, skulle jag gärna vilja veta på vilket sätt utskottets majoritet anser att detta är uppfyllt i dag. Görs det redan, eller är det kanske så att ni tycker att det är onödigt? Fru talman! Samtidigt som vi firar den internationella kvinnodagen kan vi konstatera att vi är världsbäst på att ha störst kvinnoandel i vår högsta beslutande församling, här i riksdagen. Men hur är det i verkligheten? Visserligen har vi störst kvinnoandel i kammaren. Men när det gäller de tyngre uppdragen i riksdagen, som ordförande eller vice ordförande i ett utskott, visar det sig att män sitter som ordförande i 10 av 17 utskott, EU-nämnden inräknad, och som vice ordförande i 12 utskott. Sammantaget är det alltså 22 män och 12 kvinnor som sitter som ordförande eller vice ordförande i ett utskott. Då har jag inte räknat med de fyra kvinnor som fått uppdraget som andre vice ordförande. Av riksdagens ledamöter är 43,6 % kvinnor, men de har endast 35,3 % av de 34 tyngsta uppdragen i utskotten. Det är inte mycket att framhålla för "världens mest jämställda parlament". Det är viktigt med föredömen för att nå resultat med en trovärdig politik. Hur är det då med jämställdheten i regeringen? Ett område där regeringen skulle kunna uträtta mycket och bli ett föredöme är befordran och lönesättning. Senast i december kritiserades regeringen för att inte ta jämställdheten i Regeringskansliet på allvar. Jag har inte hittat något i skrivelsen som säger att man tar frågan på särskilt stort allvar i dag. Det är ändå ett av de områden där insatser skulle kunna vara mycket verkningsfulla. Bakom uttrycket världens mest jämställda regering döljer sig faktiskt statistik som säger att Regeringskansliet är betydligt mindre jämställt än större delen av den offentliga sektorn. Bland de högsta tjänstemännen är var femte kvinna. Av de lägst betalda är fyra femtedelar kvinnor. Det kunde varit på sin plats att regeringen uppmärksammat detta i skrivelsen och utlovat en bättring. Så görs inte. Frågan är varför. Fru talman! Det finns de som inte vill se strukturella hinder för jämställdhet och som vill reducera jämställdheten till en fråga om människors val. Det kräver ideologiska skygglappar framför båda ögonen och förmodligen öronproppar därtill för att inte se strukturerna och att främst kvinnor, både framgångsrika vd:ar i IT-branschen och lokalvårdarna i riksdagen, i allmänhet delar erfarenheten av att hamna på undantag alltsomoftast. De diskrimineras just därför att de är kvinnor. En politik för verklig jämställdhet och på humanistisk grund måste se de två mönster som finns, dels att varje människa är unik och inte bara en del av ett kollektiv, dels att det finns strukturer som missgynnar människor, mest kvinnor, på grund av kön. Fru talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation nr 7. Jag och Centerpartiet står givetvis bakom samtliga Centerpartiets reservationer, men jag nöjer mig med detta yrkande för tids vinning.
Fru talman! Det finns mycket som jag delar i Agne Hanssons resonemang, synen på att jämställdhet handlar om strukturella frågor, synen på könsroller som formas i en socialiseringsprocess osv. Däremot blev jag lite fundersam över Agne Hanssons resonemang om maxtaxa och valfrihet, för införande av maxtaxa leder ju faktiskt till ökad valfrihet. Det gör det möjligt för föräldrarna att minska arbetstiden om de så vill, eftersom de får en mindre utgift att jobba ihop till. Det gör det möjligt att gå andra vägen, dvs. att gå upp i arbetstid, eftersom det ger en bättre ekonomisk utdelning. Det handlar om att plocka bort den tidsrelaterade taxan och ge större möjlighet att låta barnens behov styra. Jag undrar varför Centerpartiet vill neka barnfamiljerna denna ökade valfrihet.
Fru talman! Jag tackar Camilla Sköld Jansson för frågan, därför att just valfrihet i barnomsorgen är den fråga som Centerpartiet historiskt har drivit längre än något annat parti i det här landet. Det är just valfriheten som också är grunden för ökad jämställdhet i detta sammanhang. Det är just för att maxtaxan inte prioriterar begreppet valfrihet som vi är emot den. Den innebär ju att man tvingar alla familjer och barn in i en speciell typ av barnomsorg. Jag har också väldigt svårt att förstå Vänsterpartiets resonemang om generell förkortning av arbetstiden, som också togs upp här av Camilla Sköld Jansson. Resonerar Vänsterpartiet på det sättet att man ska minska arbetstiden för kvinnorna för att de ska få mer tid för hushållsarbete och sysslor i hemmet? För Centerpartiet är utgångspunkten en flexibel syn på arbetstiden, lika för båda könen, för att de därmed ska kunna hantera hemarbetet och övriga arbetsuppgifter för familjen lika jämställt. Det är valfrihet i grunden både på familjepolitikens område och på jämställdhetspolitikens område.
Fru talman! Jag tycker att det ligger en inkonsekvens i att dra slutsatsen att om man sänker en avgift för en tjänst innebär det försämrad valfrihet. Sedan vill jag svara på Agne Hanssons fråga när det gäller arbetstider. Som det ser ut i dag är det så att kvinnor i stor utsträckning själva betalar sin arbetstidsförkortning och att de i större utsträckning än män arbetar deltid. Det är för att kvinnor har insett att 40 timmars norm är förlegat om man ska kunna kombinera ett förvärvsarbete med ett rikt liv också vid sidan av. En arbetstidsförkortning handlar alltså faktiskt i mångt och mycket om att det är männen som ska sänka sin arbetstid så att män och kvinnor får en rättvisare fördelning. Det skapar ökad jämställdhet både på arbetsplatsen och i hemmet. Det är det arbetstidsförkortningen handlar om.
Fru talman! Jag har svårt att se att jämställdhet direkt skulle ha med en avgift i barnomsorgen att göra. Det är just valfriheten som är grunden, som jag sade. Dessutom är det inte så att alla kvinnor vill ha kortare arbetstid. Det är snarast tvärtom. Sveriges största fackliga organisation, Kommunal, som ansluter mest kvinnor, vill ha ökade möjligheter till fler arbetstimmar. Det förstår jag fuller väl, för det har med ekonomi att göra. För att bli jämställd måste man också ha lika förutsättningar när det gäller ekonomiska förhållanden. Det främjar jämlikheten. Att generellt sänka arbetstiden leder inte dit. Att däremot se en flexibel möjlighet på arbetstidsområdet är den linje som Centern vill lösa jämställdheten med. Jag förstår inte varför detta inte är självklart också för Vänsterpartiet om man hävdar att man vill gå jämställdhetens väg.

Fru talman! I dag på morgonen när jag körde bil från Hammarö till flygplatsen i Karlstad lyssnade jag på Klarspråk. Jag blev lite snabbt inkastad i den här debatten, och jag tänkte: Kan det verkligen vara nödvändigt att alla partier kanske säger samma sak? Det här är ju en fråga som vi kanske tycker att vi håller på att lösa i Sverige. Så lyssnar jag på Klarspråk. Första gången jag stod i den här talarstolen kämpade jag för kvinnliga präster på kyrkomötet. I Klarspråk i dag var det en man som vädjade till alla kvinnliga präster att lämna sina tjänster för att göra kyrkan ren från kvinnor i denna tjänst. Fortfarande behövs alltså tydligen jämställdhetsdebatten i Sveriges riksdag. Då fick jag liksom återigen en kraft att gå upp i talarstolen och säga några ord från Folkpartiet liberalerna. Det är ju liberalerna som i så många år, under hela sitt politiska liv, har haft jämställdheten i första rummet. Fru talman! Regeringens skrivelse, som ligger till grund för betänkandet, innehåller en omfattande beskrivning av de framsteg som har gjorts i förhållande till de uppsatta målen för jämställdhetsarbetet. Den visar att det är mycket som är positivt. Vi i Sverige har kommit långt vid en internationell jämförelse och torde tillhöra de länder i världen där förutsättningarna för kvinnor att på lika villkor bestämma över sina egna liv kanske är bäst. Men vi får inte slå oss till ro. Det återstår ändå en massa att göra. Vi lever i ett samhälle där männen är den norm som råder i landet än i dag. Det finns en känsla av att man kan slå huvudet i ett glastak. Vi är på samma nivå men det finns där i alla fall. Det är glädjande med regeringens analys på denna punkt och att det finns en ambition att låta den utgångspunkten genomsyra beslutsfattandet. Folkpartiet menar dock att regeringen på ett antal områden brister i såväl tillräckligt klarsynt genusanalys som i konstruktiva förslag till åtgärder. Den liberala jämställdhetsutmaningen består i att se till att kvinnor får mer makt över sina egna liv. Det handlar om att se strukturer som lägger hinder i vägen för kvinnor och om att det är kopplat till en vilja att åtgärda detta och att utgå från att det är den enskilde individen som bestämmer över sitt eget liv. Fru talman! Ett område där det fortfarande är lång väg till jämställdhet är de skillnader mellan kvinnors och mäns löner som fortfarande existerar. Faktum är att skillnaden inte minskat på hela 1990-talet. 1997 uppgick kvinnors lön i genomsnitt till 83 % av männens. Regeringen påpekar att den viktigaste förklaringen till generella löneskillnader mellan kvinnor och män är skillnader i utbildning, yrke och befattning. Men även när detta är avskalat finns det löneskillnader som måste förklaras med andra faktorer. Fru talman! Folkpartiet liberalerna menar att det är uppenbart att kvinnor lönediskrimineras. Det är sannolikt den mest uppenbara och spridda form av könsdiskriminering som lever kvar. Att avskaffa de löneskillnader som bara kan förklaras av kön framstår därför som den kanske viktigaste uppgiften i vår jämställdhetspolitik. Det är hög tid att dra slutsatser av vad Löneskillnadsutredningen kom fram till i sitt betänkande för några år sedan; att mellan 1 % och 8 % av löneskillnaderna mellan män och kvinnor inte kan förklaras på annat sätt än att kvinnor diskrimineras - trots att lagstiftningen sedan länge förbjuder könsdiskriminering. Folkpartiet liberalerna välkomnar därför regeringens besked att "åtgärder för att få bort löneskillnader på grund av kön kommer att vidtas". Vi är dock oroade över att ideologiska skygglappar hindrar regeringen från att ha ett nödvändigt helhetsperspektiv när det gäller lönebildning. Särskilt vill Folkpartiet lyfta fram den könssegregerade arbetsmarknaden. Det är ett faktum att många kvinnor arbetar i kvinnodominerade yrken inom den offentliga sektorn. Nästan åtta av tio kvinnor arbetar i yrken som är kvinnodominerade. Regeringen påvisar också det faktum att löneskillnaderna är större i den offentliga sektorn än i den privata. Störst är löneskillnaden inom landstingen. Där uppgår kvinnornas lön endast till 71 % av männens. I praktiken råder det en monopolsituation inom stora delar av den offentligt finansierade sektorn. Det resulterar i att lönerna hålls nere och i ett slags näringsförbud i de sektorer där traditionellt kvinnor har erfarenhet och god kompetens. Ska lönerna bli rättvisa krävs att anställda i vård och skola får ta del av den dynamik som ligger i att fler arbetsgivare finns att välja mellan. Fru talman! Låga löner förklaras alltså inte bara av attityden på arbetsmarknaden gentemot kvinnor utan också av arbetsmarknadens funktionssätt. Lönerna för Vårdförbundets privatanställda medlemmar visar sig vara högre än för de anställda inom kommuner och landsting. Vid en jämförelse oavsett ålder och befattning var medellönen 4 % högre för dem som arbetade i den privata sektorn 1996. Lönespridningen är också större bland de privatanställda. En kommunalanställd tandsköterska tjänade i snitt 6 000 kr mindre i månaden än en privatanställd kollega. Det politiska systemet har självfallet ett ansvar som arbetsgivare. Men vi tror att goda ambitioner att åstadkomma rättvisa inte kommer att räcka om de inte stöds av strukturella förändringar, som att det uppstår en kraftig konkurrens om den arbetskraft som vill verka inom de skattefinansierade tjänstesektorerna. Det uppnår man genom att bryta upp monopolen inom den offentliga sektorn. Vår slutsats är att kvinnor måste ges möjlighet att själva kunna välja arbetsgivare och själva kunna bestämma arbetsformerna och till sist, men inte minst viktigt, kunna konkurrera på en marknad för att nå upp till männens lönenivåer. Så länge kvinnor som arbetar inom vård, omsorg, utbildning och service inte ges tillräckliga möjligheter att förverkliga sina idéer utanför de offentliga monopolen hämmas mycket skaparkraft. Det är inte bara jämställdhetsfientligt, det är också ett gigantiskt resursslöseri. Regeringen belyser och redogör i skrivelsen för särskilda insatser för kvinnligt företagande. De insatser som finns, framför allt bestående av finansiering och rådgivning, är välvilliga och visar sig ha lett till ett visst resultat i nystartade företag. Men precis som när det gäller regeringens företagarpolitik i stort anser vi att det fortfarande finns mycket övrigt att önska på detta område. Att förbättra företagsklimatet är en central politisk uppgift. Vi vet att många människor någon gång har funderat på att bli "sin egen". I dag är det bara var fjärde företagare som är en kvinna. Samtidigt visar en Skop-undersökning, som har utförts på uppdrag av Folkpartiet liberalerna, att potentialen för fler kvinnliga företagare är stor. I undersökningen svarar var tredje kvinna att hon någon gång har funderat på att bli "sin egen" men avstått. En viktig förklaring torde vara att de tillfrågade anser att företagsklimatet har försämrats under de senaste fem åren. Att det är svårare för kvinnor att förverkliga sina företagsidéer hänger bl.a. samman med en utbredd skepsis i samhället i stort gentemot kvinnor som vill starta eget. Här har bankerna också ett visst ansvar när det gäller att våga bevilja lån till kvinnliga företagare. Det hänger även i hög grad samman med det dogmatiska motståndet hos Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att tillåta privata alternativ inom områden där kvinnor traditionellt har kompetens och erfarenhet. En viktig uppgift för jämställdhetspolitiken är att göra det möjligt, lönsamt och meningsfullt för fler kvinnor att göra verklighet av sina företagsplaner i alla delar av ekonomin. Hindren är tyvärr alldeles för många. Mycket talar för att näringsbegreppet måste vidgas och moderniseras. Reglerna för utfärdande av F skattsedel är som skräddarsydda för att stoppa småföretagare i tjänstesektorn. Regeringen har uppmärksammat problemet men misslyckats att åtgärda det. Det säger sig självt att vem som helst kan tappa lusten och ge upp innan man hunnit sätta i gång. Särskilt gäller detta många kvinnor som dessutom har strukturer, som består i att det traditionellt är män som är företagare, att kämpa mot. Folkpartiet anser att alla som vill bör få F-skattsedel snabbt och utan krångel. Dessutom vittnar många kvinnliga företagare inom konsultbranschen om den annorlunda behandling och de annorlunda villkor de möter hos upphandlare jämfört med "killföretagen", om jag får uttrycka det så. Det verkar som om det förväntas att kvinnliga företagare ska lägga anbud till lägre pris. Det vore därför på sin plats med en översikt av den statliga sidans konsultupphandling i fråga om kvinnliga och manliga konsulter. Vidare bör arbetsgivaravgifterna sänkas i hela den privata tjänstesektorn. Jobben i den privata tjänstesektorn hålls tillbaka av det höga skatteuttaget på arbete. Sänkta arbetsgivaravgifter sänker kostnaderna för anställningar i den sektor där merparten av de nya jobben skulle tillskapas. Regeringens motstånd mot att förenkla för tjänsteföretagen sätter också käppar i hjulen för många potentiella kvinnliga företagare. Grunden till frihet är att över huvud taget ha ett jobb. En ekonomiskt oberoende kvinna är en kvinna med lönearbete, inte obetalt hemarbete. Fru talman! Folkpartiet liberalerna vill göra skatteändringar för att ge möjlighet till ett rikt utbud av hushållstjänster, dels för att många arbetslösa män och kvinnor ska få en lön, dels för att familjer där båda makarna har krävande arbeten ska kunna fungera utan att någon behöver ge upp sina yrkesambitioner. En skatteändring skulle också innebära att diskrimineringen i tjänstesektorn bryts. Regeringens politik spär tyvärr på diskrimineringen. Företagande inom "hårda" sektorer domineras fortfarande traditionellt av män och är "finare" än företagande inom sektorer där kvinnor dominerar. Detta strider helt mot regeringens högtravande ambition att bryta de strukturer som möter och hindrar kvinnor. Det tycker Folkpartiet är synd. Fru talman! Låt mig till sist bara säga några ord i en fråga som ständigt är aktuell, nämligen frågan om våld mot kvinnor. Folkpartiet instämmer med regeringen i att ett av delmålen i jämställdhetspolitiken är frihet från könsrelaterat våld. Det kanske t.o.m. vid sidan av lönediskrimineringen är det viktigaste. Det egna hemmet är för många kvinnor den farligaste miljön att vistas i. Kvinnovåldet skördar offer varje dag i alla samhällsklasser. Detta är oacceptabelt. Samhället måste ta ett större ansvar. Misshandeln rör oss alla. Folkpartiet liberalerna önskar att regeringen tydligare uppmärksammar alkoholmissbrukets skuld till många misshandelsfall av kvinnor inom hemmets väggar. Vi vill också lyfta fram tanken på att män som inte respekterar besöksförbud när de är på fri fot ska förses med elektronisk fotboja. Sådana larmanordningar på män med besöksförbud som varnar om de närmar sig kvinnornas hem används redan i dag i en del delstater i USA. Riksdagen bör därför nu hos regeringen begära ett lagförslag innebärande att män som överträder besöksförbud ska förses med elektronisk fotboja. Till sist: För tids vinnande yrkar jag bifall till reservationerna 8 och 25. I övrigt ställer jag mig naturligtvis bakom alla Folkpartiets reservationer som det tidigare har yrkats bifall till.

Fru talman! Och tack för det fina och tänkvärda talet i början av debatten med anledning av internationella kvinnodagen. Det gläder mig också att se att jämställdhetsministern är här. Det är alltid roligt när ministrarna är med i debatten. I dag på internationella kvinnodagen vill jag börja mitt anförande med en liten utblick utanför Sveriges gränser. Medan vi kvinnor i Sveriges land i dag speciellt tänker på jämställdhet den 8 mars och bl.a. kanske debatterar lika lön för lika arbete och andra kvinnofrågor så har ett otal kvinnor i flera länder det mycket svårt. I Pakistan vanställs och mördas kvinnor av manliga släktingar eller manliga grannar. Männen kallar det för hedersmord, eftersom en kvinna som har sagt sin mening, som kanske inte vill gifta sig, som vill ha en utbildning eller börja arbeta, kan dödas av sin man, bror eller far. Kvinnan kränker mannens heder genom att göra det som vi här i kammaren tycker är naturliga rättigheter. I ett sent TV-reportage mötte mig den vanställda kroppen av en ung flicka som hade blivit syrabränd av sin man. Hennes medsystrar hade blivit mördade genom skjutning, bränning eller blivit slaktade med knivar offentligt mitt i sin by. Män som är gifta med en pakistansk kvinna som har blivit våldtagen har rätt att döda henne om hon inte har fyra manliga vittnen till dådet. Mannen blir inte dömd, och inte heller straffas männen som mördar kvinnor, eftersom de känner sin heder kränkt. Hela tiden ökar antalet mördade och försvunna kvinnor i Pakistan. Mina tankar går i dag också, fru talman, till de unga flickor som jag besökte i Thailand och som är sålda av sina föräldrar för att agera sexslavar åt stora grova karlar som ofta skadar flickorna för livet. I fem sex år eller mer måste de stanna i sexklubbarna för att betala av den lilla summa som deras föräldrar fick när de sålde dem. För att tillfredsställa en alltmer fordrande skara karlar skadar flickorna sig själva genom att föra upp spikar eller rakblad på snören i sina unga underliv och sedan dra ut dem medan blodet forsar. Med tanke på den porrdebatt som fördes här i kammaren för 14 dagar sedan och att det är den 8 mars i dag hoppas jag att det här verkliga helvetet ska ta slut för dessa unga flickor. Jag tänker också på de små indianflickorna, tresex år gamla, som varje dag i Ecuador bär säckar med potatis fastsurrade på sina ryggar. Bördorna är större än flickorna själva som bär dem flera kilometer rakt upp på de höga sluttningarna i Anderna. Men dessa små flickor som jag mötte på min vandring hade ett leende över hela det brunbrända ansiktet under de svarta hattarna. Här måste ju barnen arbeta för att familjen ska överleva; det är deras rikedom. Fru talman! För all världens kvinnor hoppas jag att den internationella kvinnodagen även ska medverka till att tankarna om jämställdhet och lika rättigheter för kvinnor och män även ska tränga sig fram i världens olika delar, ty våld mot kvinnor utspelas också i Sverige och detta våld ökar. Statistik visar att män oftast blir slagna av en obekant utomhus, medan kvinnor blir misshandlade inomhus av en man som de har eller har haft en nära relation till. Detta är könsrelaterat våld, och barn som kommer i kontakt med våldet inom familjen drabbas. Samhället måste agera för att våldet ska upphöra. Den nya lagstiftningen sätter nu en större press på polisen och de sociala myndigheterna att ingripa när en kvinna misshandlas. Ett närmare myndighetsgemensamt samarbete kan leda till ett effektivare omhändertagande av de slagna kvinnorna, av mannen som slår och av barnen som växer upp i våldets närhet. I ett särskilt yttrande, fru talman, skriver Miljöpartiet att en tvärpolitisk utredning bör tillsättas för att utreda en ny mansroll - en utredning som undersöker hur männens deltagande i jämställdhetsarbetet kan ökas. I dag är det nästan uteslutande kvinnor som visar intresse för jämställdhetsfrågor, medan männen - som svarar för merparten av det våld och de övergrepp som begås i samhället - lyser med sin frånvaro. Men så är det inte i dag, får jag väl för första gången säga i en jämställdhetsdebatt i denna kammare. I dag är det många män här och det är glädjande. De socialt konstruerade könsrollerna gör att män förknippas med begrepp som krig och våld, utnyttjande och hänsynslöshet, vilket gör att detta i alltför många fall blir en självuppfyllande profetia. Kvinnor däremot förknippas med begrepp som vård och omsorg. Miljöpartiet vill att Sverige tar initiativ till att en internationell konferens om mansrollen kommer till stånd i FN:s regi. Så länge manliga förebilder är filmens våldsälskande hjältar och mediers muskulösa modeller kommer inte män att upptäcka vad som är verklig livskvalitet. FN:s kvinnokonferenser har alla dragit slutsatsen att manssamhället måste förändras. Det logiska steget nu vore därför att en FN-konferens om manssamhället och mansrollen gjordes som Sverige tar initiativ till. Fru talman! I det särskilda yttrandet skriver vi också om att kvotering genom positiv särbehandling behöver användas vid bl.a. tjänstetillsättning. Statistiken talar klarspråk genom att den visar att de stora bolagen är nästan helt fria från kvinnor i sina styrelser och på ledande befattningar. Trots allt prat om behovet av manliga förebilder blir inte männen fler i skolans och daghemmens värld. När det ser ut på det här sättet är kvotering, i kombination med höjd status för lärar och daghemsyrken, en nödvändighet. Jämställdhetsmärkning, fru talman, är en idé som Miljöpartiet bl.a. har fört fram. Jämställdhetsministern har nu låtit en utredning titta på hur produkter och företag ska kunna jämställdhetsmärkas. Ett arbete pågår just nu i Göteborg med olika företag i ett stort försök. Jag har under flera år skrivit motioner om hur läkemedel är doserade endast efter unga starka män. Kvinnor får därför, trots att vi i dag har ett nytt millennium, mediciner med styrkor som är utprovade efter mycket grövre kroppar. Läkemedelsindustrin skulle därför kunna bli jämställdhetsmärkt genom att medicin provas ut också på kvinnor - en bra konkurrensfördel för läkemedelsbolag som gynnar t.ex. de kvinnor som kommer in med hjärtproblem till sjukhus och då ofta får en starkare medicin än de behöver. Att också kunna jämställdhetsmärka reklam vore en rejäl framgång. Jämställdhet handlar mycket mer om attityder än om beslut och mycket mer om medier än om regler och förordningar, även om det också är till hjälp en bit på vägen. Härmed, fru talman, vill jag yrka bifall till min reservation, reservation nr 13, i betänkandet. Fru talman! Vad är jämställdhet? Är det något mer än en plånboksfråga? Enligt regeringens skrivelse Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet kan maxtaxa leda till ökad jämställdhet genom att de marginaleffekter kraftigt reduceras som dagens inkomstoch tidsrelaterade barnomsorgsavgifter skapar. Stora marginaleffekter drabbar då särskilt kvinnor, låginkomsttagare och ensamföräldrar och innebär enligt regeringen ett hot mot social rättvisa och jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi i Miljöpartiet menar att jämställdhet är så mycket mer. En faktor är tid, något som barnfamiljer har alldeles för lite av - tid för sina barn, tid för varandra och tid för sig själv. Män kommer troligtvis inte att gå ned i arbetstid på grund av maxtid - eller maxtaxa, som vi kallar det; detta enligt gjorda undersökningar. Det hade kanske funnits en vinst i att männen tog ett större ansvar och därmed spenderade mer tid med sina barn men detta förväntas inte enligt en rapport från Kommunförbundet, utan det är deltidsarbetande och ensamstående kvinnor som kommer att arbeta mer. Är det en vinst för jämställdheten, förutom i plånboken? Kvinnornas arbetsdagar kommer med detta att bli längre. Förslaget om maxtaxa kommer då också att medföra en kraftig ökning av antalet timmar i kommunal barnomsorg, ca 32 % för barnen enligt Kommunförbundet, vilket innebär längre dagar för barnen på dagis. Kontentan av detta blir mindre tid för alla. Arbetslinjen vinner. Alla ska arbeta mer och man får mindre tid för varandra. Kvinnor behöver mer tid för att kunna göra något annat än hemarbete på sin fria tid - en jämställdhet som ger samma möjlighet som för männen till vila och en innehållsrik fritid. En av de mer beständiga normerna i Sverige under efterkrigstiden har varit, och är, att männen arbetar heltid. Bland männen är det knappast några som arbetar deltid. Av de kvinnor som deltog i en undersökning gjord inför Kvinnomaktutredningen, dvs. gifta eller sammanboende i åldern 25-60 år, är det drygt 40 % som har heltidsarbete. 30 % har deltidsarbete och övriga är arbetslösa, studerande eller föräldralediga. I slutet av 60-talet var det enligt den första levnadsnivåundersökningen bara drygt var tionde man som "hjälpte till" i hushållet. Från 1974 till 1991 har männens tid ökat från drygt två timmar i veckan i genomsnitt till nästan fem timmar i hushållsarbete per vecka. timmar per vecka för kvinnor och drygt 6 timmar per vecka för män. I samma undersökning finns också en uppskattning av den tid som ägnas åt omsorg av de egna barnen. I genomsnitt var denna tid 5 timmar för kvinnor och 2 timmar för män. Det är också tydligt att männens ökade deltagande i hushållsarbete framför allt gäller vissa sysslor, såsom att diska, städa och handla mat, medan de andra uppgifterna alltjämt till största delen utförs av kvinnor. Klart är det enligt Kvinnomaktutredningen att det fortfarande är kvinnor som lägger ned mest tid och tar det största ansvaret för hushållet. Man skulle kunna tänka sig att fördelningen av hushållsarbetet sker på rationella grunder, dvs. att den som har mest tid att göra saker gör mest hemma. Men så är inte fallet enligt Kvinnomaktutredningen. Deltidsarbetande kvinnor t.ex. använder sin tid till mer hushållsarbete än vad deras arbetslösa män gör. Enligt Kvinnomaktutredningen utför sju av tio kvinnor som arbetar deltid betydligt oftare tyngre hushållsarbete än sina män. Men å andra sidan visas att även de heltidsarbetande kvinnorna är i ungefär samma situation. Den slutsats man drar är att männens insatser i hushållet tycks vara ganska okänsliga för förändringar i kvinnornas arbetstider. Män som sammanlever med en kvinna som arbetar halvtid lägger ned 6 timmar i veckan på hushållsarbete medan motsvarande siffra för de män vars partner heltidsarbetar är 9 timmar. Som jämförelse kan nämnas att heltidsarbetande kvinnor i genomsnitt utför 17 timmar hushållsarbete i veckan. Tillgänglig tid är inte den enda verksamma faktorn för en jämställd fördelning av obetalt hushållsarbete. När kvinnans förvärvsarbetstid ändras medför sällan ett heltidsarbete någon genomgripande förändring av traditionella mönster i hushållsarbetets fördelning. Enligt vissa beräkningar ökar inte männens insatser alls. Anledningen till att deras andel av hushållsarbetet blir större när kvinnorna arbetar heltid är i stället att heltidsarbetande kvinnor ägnar hushållsarbetet mindre tid än andra kvinnor. För att citera Anita kvinnor och män blir mer jämställda inte därför att män ägnar mera tid, utan därför att kvinnor ägnar mindre tid till hemarbete. Om vi ska dra detta till sin spets utför kvinnor mer hemarbete än män oavsett om kvinnan deltidsarbetar eller heltidsarbetar. Två tredjedelar av kvinnorna i Kvinnomaktutredningen uppger att de skulle vilja tillbringa mer tid med familjen. Endast var fjärde kvinna skulle arbete heltid om hon kunde välja fritt. Ungefär var tredje kvinna skulle välja lång deltid, 34 %, och lika många skulle välja kort deltid, 30 %. Dock skulle bara var tionde kvinna välja bort förvärvsarbete. Två av tre heltidsarbetande småbarnsmödrar skulle föredra att gå ned i arbetstid. Frågan vi måste ställa oss är om vi ordinerar rätt sorts medicin. Gynnar verkligen förslaget om maxtaxa jämställdheten? Enligt Kommunförbundets rapport kommer inte män att förändra sin arbetstid. De som beräknas förändra sin arbetstid är lågavlönade kvinnor, dvs. de som i dag har svårt att försörja sig på sin lön och kanske är ensamstående med större delen av försörjningsbördan. För dessa kvinnor kommer vardagarna att bli tyngre med längre arbetsdagar. För dem som är ensamstående återstår hela hemarbetet på kvällen, och för dem som lever tillsammans med en man återstår ändå större delen av hushållsarbetet. Visst har kvinnan fått något mer i plånboken, men den totala bördan har blivit större. En lösning skulle vara, som vi i Miljöpartiet föreslår, att förkorta arbetstiden så att de som jobbar deltid kan gå upp till heltid men på t.ex. 35 timmar i veckan i stället för som nu 40 timmar. En andra lösning är, som vi också föreslår, att höja barnbidraget och beskatta det. Då skulle de med låga löner kunna behålla en större del av barnbidraget och på så sätt få mer i plånboken, utan att barnen ökar sin tid på dagis. Frågan återstår: Kan man verkligen använda argumentet att maxtid eller maxtaxa kan leda till ökad jämställdhet? Härmed, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet men också till reservation nr 13. Jag vill kort avsluta med att vi i dag ska tänka på all världens kvinnor. Jag hoppas innerligt att vi ska slippa uppleva det som vi genom TV i går kväll fick se från Peru, där man fortfarande tvångssteriliserar indiankvinnor i så ung ålder som 23 år. Det är barbariskt och vidrigt och en kränkning av de mänskliga rättigheterna för kvinnorna för vilka barnen är en rikedom, som man även sade i Ecuador.

Fru talman! Jag har redan tidigare pekat på det ologiska i Miljöpartiets resonemang när det gäller maxtaxa och jämställdhet, så det tänker jag inte återkomma till. Maxtaxa kombinerat med allmän förskola är en viktig reform där Miljöpartiet har bidragit till förväntningar. Många barnfamiljer ser nu fram emot att det ska tas ett viktigt steg i den riktningen i den generella välfärden. Jag skulle vilja att Barbro Feltzing utvecklar Miljöpartiets syn på hur den ansats som nu har tagits i trepartisamarbetet ska kunna fullföljas. Miljöpartiet är skyldigt både samarbetspartierna och barnfamiljerna ett tydligt svar i den frågan.
Fru talman! Debatten gäller om vi tycker att det finns en jämställdhetsaspekt på maxtaxa. Det tycker vi inte i Miljöpartiet. Det underlättar om Vänsterpartiet, som talar om arbetstidsförkortning, tycker att det är bra lågavlönade kvinnor går upp i arbetstid med hjälp av maxtaxa och inte genom en arbetstidsförkortning. Vårt förslag är ett kraftigt höjt barnbidrag, som jag sade. Det skulle kunna ge dessa kvinnor mer i plånboken. Barnen beräknas vara 32 % mer på dagis med maxtaxan. När det gäller samarbetet är det inskrivet i propositionen att det kommer att finnas pengar till detta. Men vi har ingenting sagt om maxtaxa. Det är därför som jag har skrivit motionen om att vi inte tycker att jämställdhetsaspekter på maxtaxa är riktigt. Det finns många grundläggande svagheter i förslaget om maxtaxa. Tycker verkligen Camilla Sköld Jansson att svenska småbarnsföräldrar arbetar för lite? Är det verkligen ett problem undrar man hur Vänsterpartiet vill lösa det genom driva fram mer dubbelarbete och längre vistelsetider på dagis.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag ställer inte upp på resonemanget att man ska ställa behovet av en generell arbetstidsförkortning mot behovet av en annan viktig reform. Däremot noterade jag att Barbro Feltzing och Miljöpartiet för ett resonemang kring maxtaxa. Nu har Socialdemokraterna ännu inte klivit in i debatten. Men för Vänsterpartiets del vill jag slå fast att vi tycker att det är angeläget att maxtaxa, och inte minst allmän förskola, genomförs. Som jag tolkar Barbro Feltzings svar kan man dra den slutsatsen att Miljöpartiet på något sätt kommer att fullfölja samarbetet och att de tre partierna tillsammans kommer att slutföra den ansats som vi redan har tagit.
Fru talman! Vi har inte gått emot allmän förskola. Vi tycker inte att maxtaxa har en jämställdhetsaspekt. Det är en enkel invändning mot maxtaxan - i stället för som jag tycker maxtid - att de flesta vill ge speciellt småbarnsföräldrar mer tid tillsammans med barnen och inte mer tid på dagis. De pengar som satsas på maxtaxan skulle kunna fördelas lite rättvisare i det avseendet.
Fru talman! Jag vill tacka Barbro Feltzing för hennes fina inlägg om kvinnovåldet. Jag vill återigen rikta uppmaningen till Barbro Feltzing och alla andra att gå ned till informationsdisken i Bankhallen och skriva på uppropet till Bolkenstein att överväga att låta alkoholrestriktionerna vara kvar för Sveriges del. Det finns en lista i Bankhallen. Sedan tycker jag att det är roligt att vi har lyckats få till stånd en utskottsmajoritet mot jämställdhetsaspekterna på maxtaxan. Min förhoppning är naturligtvis att Miljöpartiet ska fullfölja racet. Jag kan inte tolka Barbro Feltzing på annat sätt i dag än att Miljöpartiet även fortsättningsvis kommer att vara emot maxtaxan under den konstruktion som finns för närvarande. Jag hoppas också att Miljöpartiet inte går in i några förhandlingar där man tricksar och laborerar med tekniken för att få till stånd någoting som ändå liknar maxtaxan utan att man vågar stå för sin uppfattning hela vägen. Barbro Feltzing har i sitt anförande utmärkt pekat på vilka nackdelar som maxtaxan för med sig för de småbarnsföräldrar som skulle vilja ha mycket större valmöjligheter i stället. Statliga direktiv in i familjelivet är vi inte så mycket för vare sig Barbro Feltzing eller jag. Jag skulle vilja ha ett förtydligande på de punkter som jag har tagit upp. Jag skulle också vilja fråga varför Miljöpartiet förordar en generell lösning när det gäller arbetstidsförkortning. Det är inte vad Miljöpartiet traditionsenligt brukar göra. Vore det inte bättre att också där hitta lokala lösningar mellan arbetsmarknadens parter? Vilka skäl talar för att det ska finnas en generell arbetstidsförkortning?
Tack, fru talman! Tack, Maria Larsson! Hur förhandlingarna kommer att gå i framtiden kan jag tyvärr inte i dag uttala mig om. Det kommer framtiden att utvisa. Vi har tydligt och klart länge visat att maxtaxa bl.a. ur jämställdhetsaspekt inte är någonting som vi förordar. Självfallet fullföljer vi i dag det som vi har sagt tidigare - vi står för det som vi har sagt. Vi tror att förkortad arbetstid skulle ge män och kvinnor mer tid hemma. Detta har vi ju pratat om i dag. Karriärshysterin skulle kanske kunna bytas ut mot familjeliv. Siffrorna i KI-undersökningar har visat att den privata konsumtionen i framtiden skulle kunna öka. Om man inte genomför någon arbetstidsförkortning och med en beräknad jämviktsarbetslöshet på 7 1⁄2 % ända fram till år 2015 samt om produktiviteten inte ökar på samma sätt som den gjort under hela detta sekel fram till 2015 kommer enligt Konjunkturinstitutets siffror konsumtionen att öka med 50 %. Jag tycker att svenska folket ska få göra detta val.

Herr talman! Jag förutsätter att de förhoppningar som Miljöpartiet har ingett genom sitt agerande mot maxtaxan inte ska göra människor runt om i Sveriges land besvikna i fortsättningen. Jag råder Miljöpartiet och Barbro Feltzing att låta bli tricksandet och se till det som är bäst för barnen och det som ger en valfrihet för familjen. Detta innebär ett kategoriskt nej till maxtaxan - det är det enda jag kan se. Det talas om arbetstidsförkortningen och att svenska folket ska få göra valet och få möjlighet till ett bra liv. Men i så fall är det ju inte en generell arbetstidsförkortning som gäller! Ska man ha möjlighet att välja själv hur ett bra liv ska se ut vill åtminstone inte jag ha någon som bestämmer åt mig hur många timmar jag ska arbeta och att jag inte ska få arbeta i samma utsträckning som hittills. Det vill jag bestämma själv i förhållande till min arbetsgivare eller mitt fackförbund. Den tolkning jag kan göra av Miljöpartiets argument i det här avseendet är att Miljöpartiet önskar en minskad välfärd.
Herr talman! Jag svarar på det senaste först. Betyder en ökad eller minskad välfärd att man måste konsumera dubbelt så mycket som man gör i dag? Är det en ökad välfärd? Miljöpartiet säger att en ökad välfärd är fri tid, att man ska kunna umgås med sina barn och en högre livskvalitet. Det är också att sjukvårdskostnaderna sjunker, och att vi blir friskare. Man kanske får mindre tid för barnen inom barnomsorgen i stället om vi minskar arbetstiden. Man har inte så stort behov av den då. Vi har sett att belastningsskador minskar i arbetet om vi går ned i arbetstid. Det har visat sig bl.a. i Tyskland. Miljöpartiet vill införa en lagstiftad normalarbetstidsvecka, i första hand 35 timmar i veckan. Lagstiftningen ska vara dispositiv. Vi ska alltså inte bestämma hur mycket folk ska arbeta eller inte arbeta, utan man har självfallet ett val. Detta ska ske bl.a. genom avtal med arbetsledarna. Vi vill alltså bara sänka normalarbetstiden. Det ska inte vara konstigare än att man under förra seklet sänkte normalarbetstiden i flera omgångar, bl.a. från 48 timmar ned till 40 timmar, som den senaste sänkningen innebar. Det betyder att arbetstiden minskar totalt i samhället. Med den stress och den utbrändhet som vi har i dag kommer en arbetstidsförkortning att innebära en hel del för de människor som lider av detta. Det är också en viktig faktor, som ökar livskvaliteten.

Herr talman! Mycket av debatten i dag har handlat om behovet av det fortsatta arbetet. Ibland kan ju det komma i konflikt med en skrivelse som huvudsakligen har till uppgift att handla om det som faktiskt har skett - det som har genomförts. Låt mig understryka - och jag tror att vi är ense på den punkten - att jämställdhet inte är uppnådd. Jämställdhet är en fortsatt viktig arbetsuppgift. Christel Anderberg nämnde i sitt anförande att utskottet hade varit på studieresa i USA och Knada för att studera en del frågor, inte minst om jämställdhet. Detta är helt riktigt. Vi passade på att besöka den amerikanska kongressen, och fick där möjlighet att se en staty av tre kvinnor - Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony och Lucretia Mott. De är tre föregångare i den amerikanska kampen för kvinnlig rösträtt. Det speciella är inte statyn över de här tre personerna, utan det speciella är att statyn rymmer en stor del av det obearbetade stenblocket. Där finns ingenting gjort. Konstnären, Adelaide Johnson, lät detta bli symbolen för att arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor inte är avslutat, och för alla de tusentals män och kvinnor som fortsätter arbetet efter de här tre. Jag tycker att vi ska se den här debatten och många andra som en del i det fortsatta arbetet. Det behövs nämligen. I en sådan här debatt måste man per definition vara kritisk mot det bestående och se problemen. Det finns många problem, och många här har varit inne på att beskriva dem Det gäller de ojämlika villkoren i representation, i fördelning av ekonomisk och politisk makt och i det våld som dagligen uttrycks och används mot kvinnor som ett sätt att systematiskt underordna kvinnan manlig makt. Jag tror att man måste se detta. Det här är kanske en av de stora skiljelinjerna mellan höger och vänster - detta är faktiskt en systematisk underordning, och ingen individuell fråga. I så fall skulle vi över huvud taget inte ha behövt föra en sådan här debatt. Det finns en skiljelinje när det gäller alla de här punkterna; våld, inflytande, makt och representation. Kvinnor är sämre representerade. Rester av ett patriarkaliskt system lever kvar. Denna kritik måste vi alla hålla vid liv - åtminstone alla vi som ser denna problembild. Alla gör ju inte det. Politiken måste därför systematiskt på alla punkter visa vägen mot ett mer jämställt samhälle. Jag hör ett antal invändningar här, inte minst från kristdemokrater och moderater, om att detta är självbelåtenhetens skrivelse. Centern säger: Det är ju inte så mycket på gång - bara lite utredningar och propositioner. Då kan man fundera på hur Centerns statsråd förberedde sina beslut en gång i tiden. Normala traditioner innebär ju att man tillsätter utredningar och skriver propositioner. Jämför gärna denna debatt med den debatt vi förde om regeringens jämställdhetsskrivelse för tre år sedan! Jämför, och se vad som har hänt! I dag ser vi resultaten. Vi ser att denna regering och denna riksdag har fattat beslut om åtgärder för att minska våldet mot kvinnor. Det är inte så att vi ska vara nöjda och säga att allting är bra, men detta är konkreta åtgärder mot sexuella trakasserier i arbetslivet, mot våldet i hemmen och mot prostitution, som är det yttersta uttrycket för manlig överordning gentemot kvinnor. Vi ser resultaten när det gäller mer resurser till kommunerna som gör att kvinnors arbetsmarknad har blivit tryggare, bättre och lättare. Vi ser också en ny arbetsrättslig lagstiftning som har gett fler kvinnor fasta jobb i stället för vikariat. Det fanns de som stod här i kammaren och sade: Detta är ett förslag mot jämställdheten. Nu har vi sett resultatet - det blev en förbättring av jämställdheten. I dag ser vi resultaten i form av en ny lagstiftning när det gäller vårdnadstvister, där även männen ska ta större ansvar. Man kan göra en lång lista och se att det faktiskt sker mycket. Det är klart att vi ska vara stolta över det. Det är klart att vi ska känna att vi har uträttat någonting. Det är klart att vi inte ska låta oss slås ned i det fortsatta arbetet. Vi har ju åstadkommit något som är bra, men det finns fortfarande problem kvar. Därutöver har regeringen aviserat - och jag ska återkomma till det - propositioner både när det gäller en ny förstärkt jämställdhetslag och ett nytt avgiftssystem i förskolan, den s.k. maxtaxan. Den skrivelse som riksdagen nu ska behandla är ju en redovisning av alla de åtgärder som sker i vardagen. Jag tycker att det är viktigt att betona, och det vill utskottsmajoriteten vara noggrann med, att mainstreaming nu börjar få genomslag. Det är ett viktig inslag. Jämställdheten är inte någon perifer verksamhet vid sidan om. Detta är det centrala i debatten. Detta är det centrala i de politiska åtgärderna. Jämställdheten ska vara med i alla politiska åtgärder. Vi tycker att vi börjar se det nu i den faktiskt förda politiken. Herr talman! Regeringen och oppositionen är ju för det mesta eniga om målen i jämställdhetspolitiken. Det är bra. Det visar att det finns ett genuint intresse och ett starkt tryck i de här frågorna. Det behövs. Det finns mycket kvar att göra. Men om man läser detta betänkande kan man se att det innehåller inte mindre än 27 reservationer. Det skulle kunna föranleda en och annan att tro att oppositionen har allvarliga invändningar mot en stor del av politiken. Det finns det i vissa frågor, och jag tänker ta upp några av dem. Men låt mig först stanna vid de frågor där jag tycker att oppositionen använder riksdagsbehandlingen på ett nästan lite ohederligt sätt. Låt mig ta några exempel. Kristdemokrater, centerpartister och folkpartister reserverar sig gemensamt för att man vill ha fler kvinnliga myndighetschefer. Det kan förleda de människor som läser betänkandet att tro att majoriteten i utskottet inte vill ha fler myndighetschefer. Det kan förleda dem som läser det här betänkandet att tro att regeringen principiellt är motståndare till kvinnliga myndighetschefer. Så är ju inte fallet. Det vet oppositionen, men man skriver en liten reservation eftersom det ser bra ut. Kristdemokraterna och Moderaterna kräver gemensamt i en reservation att Sverige ska följa EG kommissionens rekommendationer till Sverige om att sänka skatter för låg och medelinkomsttagare och att utreda åtgärder för att minska den könssegregerade arbetsmarknaden. De som har följt med i kammarens ärendebehandling vet ju att Sveriges riksdag har fattat beslut om skattesänkningar just för låg och medelinkomsttagare. De som har följt med i kammarens arbete vet ju att vi faktiskt inte bara utreder utan även gör saker för att minska den könssegregerade arbetsmarknaden. För att ta ytterligare ett exempel har Kristdemokraterna i en reservation krävt att eventuell diskriminering i färdtjänsten ska utredas. Det är bra. Det görs redan. Det tog utskottets kansli reda på och skrev in i betänkandet, men det dög inte för Kristdemokraterna. De har en reservation till för att det ska se bra ut. Miljöpartiet och Kristdemokraterna kräver tillsammans i en reservation att jämställdhetsmärkning också ska innefatta företags personalpolicy och att det ska utredas. Det finns redan en sådan utredning. Vad är det för fel på den? Man skriver en reservation. Dessa okynnesreservationer går ut på att man ska kunna säga: Titta vi har 27 reservationer. Vi tycker annorlunda än regeringen. Vi vill mycket mer. Dessa okynnesreservationer måste faktiskt någon gång få kritiseras. Det måste få sägas att ska man ha reservationer ska det vara någon liten substans i dem, och det har man inte. Det är lika bra att säga det. Sedan finns det ett par områden där det faktiskt finns stora substantiella skillnader mellan partierna, vilket har framkommit i den här debatten. Det handlar bl.a. om lönediskriminering. Det behandlas i och för sig inte i det här betänkande. Eftersom regeringen har aviserat att det ska komma en ny jämställdhetslag som inte minst ska ta upp lönediskrimineringsfrågorna har utskottet gemensamt bestämt sig för att skjuta upp de frågorna till en senare behandling. Men låt mig ändå säga några ord om detta eftersom det har varit uppe relativt mycket i debatten. Låt mig först säga något om Moderaterna. Jag tycker att de i det här sammanhanget har en väl urskiljande roll. Det är uppenbart att Moderaterna på detta område, precis som på alla andra politikområden, tror att lösningen på alla stora problem ligger i privatisering och sänkta skatter. Vi hade den här debatten för något år sedan. Då debatterade vi om det är så att lönediskriminering i samhället beror på om man är anställd i offentlig eller i privat sektor. Jag tyckte då, och jag tycker nu, att det är upp till de partier som hävdar detta samband att försöka bevisa att det inte finns någon lönediskriminering i privat sektor och att detta är ett problem som uteslutande finns i den offentliga sektorn, och jag tycker inte att de har lyckats med detta. De måste visa att när man går över från offentlig till privat sektor har man klarat alla de här problemen och är av med lönediskrimineringen. Då finns inte det problemet längre. Då blir det mycket mindre. I den förra debatten uppmanade jag mina meddebattörer att ringa Handels. Handels är det fackförbund som har en och annan lågavlönad kvinna i sin sektor. Jag vet inte om utskottets eller kammarens ledamöter har gjort det. Det har man kanske gjort, men det var ingen som sade någonting om erfarenheterna. Det är ganska svårt att säga att det inte förekommer lönediskriminering i den privata sektorn. Det blir ett problem när kammarens ledamöter så fokuserar på den offentliga sektorn. Men jag tycker att man ska göra det. Jag vet också att det pågår en hel del arbete inom den offentliga sektorn för att komma till rätta med det, t.ex. arbetsvärderingar och system inom organisationen för att komma till rätta med det. Men det är problematiskt när man tror att bara man för över det till den andra sektorn är det löst - då behöver vi inte göra någonting mer. Nu har vi som sagt var ingen konkret behandling av detta. Vi vet inte vad Moderaterna och Folkpartiet kommer att tycka om en förstärkt jämställdhetslag. Men låt mig misstänka, herr talman, att man kanske inte tycker att det behövs en stärkt lagstiftning. Det är kanske så att man tycker att det bara räcker med en privatisering för att lösa detta problem. Upp till bevis då! Visa på de konkreta exemplen! Visa att det inte förekommer lönediskriminering i den privata sektorn! Som Christel Anderberg sade tidigare har utskottet varit på studieresa i Kanada och USA. Man ska väl ta till sig av erfarenheterna. Erfarenheterna från den amerikanska arbetsmarknaden är ju förvisso att man har en hög kvinnlig sysselsättningsfrekvens. Men det är också så - som Christel Anderberg också fick sig till del, men som hon inte nämnde här - att det är en relativt svår arbetsmarknad att avancera på. Det finns starka inlåsningseffekter antingen i lågkvalificerade eller högkvalificerade jobb, och framför allt från låg till högkvalificerade jobb. Det är ganska svårt för många kvinnor som kommer in i låglönesektorerna att klara sig på ett jobb. Ofta behöver man mer än ett jobb. Det tycker jag att man ska ha med i den här debatten. Erfarenheterna från Kanada är ju att man har haft en tuff jämställdhetslagstiftning som faktiskt inneburit att man har kommit till rätta med många av problemen med lönediskrimineringen. Man har uppmärksammat detta. Jag tycker att erfarenheterna från resan till USA och Kanada bör vara att man behöver en skärpt lagstiftning. Om den ska se ut som den kanadensiska eller inte kan man låta vara osagt, men det behövs en skärpt jämställdhetslagstiftning på det området. Sedan säger man att det handlar om skatter, och om man bara sänker skatter så löser det många av problemen med jämställdheten. Jag tror inte det. Jag tror inte heller att Christel Anderbergs beskrivning av den offentliga sektorn som en skyddad sektor är helt relevant. Jag tycker att den är lite uppseendeväckande. Jag tror tvärtom att om man gör stora skattesänkningar riskerar det att leda till att efterfrågan på de tjänsterna tenderar att minska. Då måste ju de avgiftsfinansieras i stället. Det drabbar kvinnor både som arbetstagare i den offentliga sektorn och som konsumenter av den offentliga sektorns tjänster. Jag ser med glädje fram mot att få föra den diskussionen vid ett senare tillfälle när utskottet och kammaren ska behandla lönediskrimineringen. Herr talman! Den andra substantiella skillnaden handlar om familjepolitiken. Det handlar framför allt om den punkt där de borgerliga partierna ansluter sig till motionen av Miljöpartiet om jämställdhetskonsekvenser av maxtaxan i förskolan. Det har diskuterats en hel del i debatten tidigare. Låt mig säga att vi socialdemokrater tror att en av de enskilt viktigaste sakerna för att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor är att garantera att kvinnor faktiskt kan vara ekonomiskt oberoende, att de kan ha sin egen försörjning, att de kan klara sig utan att vara beroende av en man för sin försörjning. Jag tycker att regeringen på ett ganska förtjänstfullt sätt i skrivelsen visar hur maxtaxan ger större frihet att välja i hur stor utsträckning man som familj vill använda barnomsorgen. Maxtaxan ger minskade marginaleffekter som innebär att det blir lättare för deltidsarbetande låginkomsttagare att ta sig ur den fattigdomsfälla som finns i alla välfärdssystem. Jag tycker - och det är den systematiska problematiken i hela den här debatten - att man ska se vilka förslag som har diskuterats här. Det har diskuterats behovsprövat barnbidrag. Det har diskuterats olika former av selektiv välfärdspolitik. Det har diskuterats vårdnadsbidrag. Vad är allt detta annat än en gemensam politik för att göra det mindre lönsamt för lågavlönade kvinnor att yrkesarbeta, att göra det mindre möjligt och att ge mindre incitament för dem att faktiskt upprätthålla ett ekonomiskt oberoende? Sedan säger Agne Hansson att han har svårt att se sambandet mellan valfrihet och avgifter på barnomsorgen. Det är väl inte svårare än att se att när man handlar en vara i vilken affär som helst är det klart att man skulle vilja ha den finaste varan. Men det är inte alltid man har råd med den finaste varan. Och då blir valfriheten något begränsad. På samma sätt är det här. Har man en låg avgift i offentlig sektor finns valfriheten att använda sig av den. Har man en hög avgift kommer det för ett antal människor att bli mycket svårare att använda tjänsten. Det är just det som är problemet. Sedan säger man som argument att män inte kommer att använda sig av detta för att korta arbetstiden. Det motsägs av den undersökning som faktiskt just i dag fanns i Dagens Nyheter. Den visade klart och tydligt att många män vill minska sin arbetstid. Det är inte något slags kvinnligt monopol att vilja vara tillsammans med barn och familj. Det är många män som vill det. Det tycker jag att vi ska uppskatta och tycka är bra. Maxtaxan ger faktiskt mer ekonomi kvar till hushållen att kunna välja själva. Jag blev lite glad när maxtaxan kom upp, eftersom både Christel Anderberg och Runar Patriksson sade att det ska löna sig att yrkesarbeta. Då tänkte jag: Nu har de ändrat sig. Nu tycker de faktiskt att det är bra med maxtaxa så att det blir mer lönsamt att arbeta. Sedan tänkte jag: Ska vi återremittera detta till utskottet så att vi kanske får en ny bra behandling av det? Men sedan sade jag mig: Nej, det behövs inte för vi vet ju att om både Runar och Christel röstar för utskottsreservation nr 15 så löser sig det här. Då blir det ändå en majoritet. Men sedan yrkade de inte. De yrkade varken på det ena eller det andra, så jag tänkte att man nog inte riktigt kan lita på Moderaternas och Folkpartiets ärliga övertygelse om att det faktiskt ska löna sig att arbeta. Ibland kan man nästan tro på de skrivningar som finns i utskottets betänkande om att man tycker att det ska löna sig för lågavlönade kvinnor att stanna hemma. Det ska löna sig för lågavlönade kvinnor att vara bidragsberoende och vara beroende av en yrkesarbetande man. Det är nämligen det praktiska resultatet av politiken. Jag har den fullaste respekt för att Miljöpartiet vill korta arbetstiden. Jag tillhör själv dem som kämpar för en kortare arbetstid. Men jag har lite svårt att förstå varför den kampen ska börja just med lågavlönade deltidsarbetande kvinnor som inte kan försörja sig. Varför är det just där det ska börja? Varför är det inte heltidsarbetande män som ska korta sin arbetstid? Det är ju det praktiska resultatet av detta. Vi får högre marginaleffekter för lågavlönade deltidsarbetande kvinnor som går upp i arbetstid. Vad som händer är att de kommer att fortsätta att deltidsarbeta. Då kan man säga som Maria Larsson, att socialdemokraterna vill tvinga kvinnor att yrkesarbeta. Nej, vi vill ge möjlighet för dem som i dag går på a-kassa och vill ha ett jobb att få det. De som vill tvinga kvinnorna är de som inte vill ge ekonomisk utdelning av ett arbete. Jag förstår inte varför just lågavlönade deltidsarbetande kvinnor är de man ska börja med. Jag förstår inte jämställdhetsperspektivet i det. Jag tror att maxtaxan är en av de största jämställdhetsreformer vi kommer att se inom en inte alltför snar framtid. Herr talman! Min talartid har gått ut så jag ska stanna här. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 15 under mom. 21. I övrigt yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Martin Nilsson tyckte att det var ohederligt av vissa partier att använda reservationsinstitutet i det här betänkandet med anledning av skrivelsen. Jag vill säga att jag tillbakavisar det för Centerpartiets del. Jag kan hålla med om att det är något konstigt att lägga fram en partimotion med 27 yrkanden med anledning av en skrivelse med en redovisning. Centerpartiet har inte lagt fram någon motion på det här området. Men den här kritiken måste ju slå tillbaka på majoriteten och Martin Nilsson själv. Det är ju från den allmänna motionstiden man har plockat in motionsyrkanden, två stycken från centerpartimotionen. Varför gör man det? Är inte det lika ohederligt om man inte är beredd att sakligt pröva de förslag som då tas upp i utskottet? Varför, Martin Nilsson, avslår ni Centerns krav i de här fallen när ni har tagit upp dem? På de punkterna kan jag inte se någon ohederlighet. Jag fick inte heller något svar av Martin Nilsson på mina frågor i mitt anförande. Varför vill man inte starta ett jämställdhetsprojekt som riktar sig till unga män när det gäller det samband som finns mellan sexualiserat våld och vikten av att man gör en attitydpåverkande insats inom skola, socialtjänst och polisväsende? Är inte det här viktigt för majoriteten? Är inte det här en åtgärd som behövs? Varför redovisas inte i skrivelsen effekterna av de konferenser som regeringen har haft? Varför drar man inte slutsatser? Varför föreslår man inte åtgärder när det gäller den redovisningen? Det vore väl rimligt? Jag ser inget ohederligt i att Centern på den här punkten har agerat.
Herr talman! Det kanske inte är de mest tydliga exemplen. Jag kan väl säga att det finns en del punkter där man kanske skulle ha avstått från att reservera sig när man ser att det faktiskt pågår ett arbete. Men att man lägger fram motioner innan skrivelsen har lagts fram, exempelvis under den allmänna motionstiden, har jag inga synpunkter på. Men den här okynnesreservationslusten, när man ser att det pågår ett arbete och säger att man ändå ska reservera sig, är nästan som ett papper att gå ut till väljarna med när man tror att väljarna kanske inte klarar att sätta sig in i allt. Då kan man säga: Men vi hade i alla fall flest reservationer. Vi tyckte mest annorlunda. Det tycker jag kanske inte är den bästa av politiska strategier. När det sedan gäller den konkreta frågan som Agne Hansson tar upp håller jag med om att den är viktig. Det handlar om hur vi arbetar när det gäller värderingar om mansrollen inom jämställdhetsområdet. Jag tycker att det är glädjande att se - och det framgår också av skrivelsen - att regeringen har startat ett projekt som handlar just om mansrollen inom jämställdhetspolitiken och om hur man ska föra den diskussionen vidare. Jag tycker att det är rimligt att den sittande utredningen får möjlighet att jobba och fundera på det. Det kan säkert ligga en rad insatser när det gäller skola, socialtjänst och polis inom ett antal områden. Jag är övertygad om att man kommer att fundera på det. Till det ska läggas att många av de här instanserna redan har som uppgift att jobba med manligt våld. Socialtjänsten fick både extra resurser och extra insatser i samband med kvinnofridspropositionen, likaså när det gäller polisen. Skolan har det inskrivet i sin läroplan. Jag tycker på många punkter att behovet är tillgodosett. Men det finns självfallet anledning att fundera vidare, och det är jag övertygad om att den här gruppen faktiskt gör.
Herr talman! Jag förstår nu att Martin Nilsson i det här fallet mindre riktar spetsen mot Centern än mot Kristdemokraterna. Jag kan i den delen möjligen instämma när det gäller de 27 yrkandena. I sak kan vi naturligtvis glädja oss åt mycket som har hänt, men det gäller också att gå vidare. Jag kan vidga min fråga till att även gälla Rikskvinnocentrum, som en av Centerpartiets få reservationer handlar om. Varför säger socialdemokraterna nej till en sådan lösning som där anges? Centrumets viktigaste uppgift är att förhindra våld mot kvinnor, och det är angeläget att få en långsiktig lösning av dess finansiella situation. Varför vill man inte lösa finansieringsfrågan, vilket skulle ge en trygghet? Herr talman! Martin Nilsson och jag skulle också kunna diskutera maxtaxans förtjänster när det gäller jämställdheten. Det kan finnas inslag av jämställdhet i maxtaxeförslaget, och det är i så fall det enda positiva argument som jag kan hitta för det, men faktum kvarstår att det i första hand är de högavlönade heltidsarbetande familjerna som gynnas av det systemet. Det viktiga för de sämst ställda är enligt Centerpartiets ideologiska grundsyn att hitta ett familjepolitiskt system som i första hand gynnar deras valfrihet. Det skulle stärka jämställdheten. Det gör inte maxtaxan i dess helhet.
Herr talman! När det först gäller Rikskvinnocentrum tycker jag att diskussionen om en långsiktig lösning bör tas upp i ett sammanhang där finansiella frågor diskuteras, nämligen vid behandlingen av budgetfrågor. Jag ber att få återkomma till den diskussionen. Jag kan bara konstatera att vi hittills sett till att det finns en finansiering. I frågan om maxtaxan tycker jag att det är bra att de fördelningspolitiska effekterna av denna togs upp. Den kan förvisso till synes leda till att höginkomsttagare får ett större antal kronor tillbaka, men det är inte det väsentliga. Gå in på en barnstuga och se vilka människor det är som stressar för att hinna hämta ut barnen innan den tidsrelaterade taxan har tickat över till nästa timme! Vilka föräldrar är det som anlitar far och morföräldrar för att undvika just detta? Vilka föräldrar är det som undviker att gå upp i arbetstid eller att jobba extra timmar som de erbjuds därför att det leder till högre dagisavgifter? Det är inte höginkomsttagarna. Möjligheterna att förbättra sitt liv, sin ekonomiska standard och över huvud taget sin välfärd är mycket mer begränsade för låginkomsttagarna. De gynnas mycket mer än höginkomsttagarna av en maxtaxa. Det är en oerhört viktig välfärds och fördelningseffekt. Gå gärna in på en barnstuga och studera vilka det är som stressar, vilka som hämtar sina barn tidigt på eftermiddagen för att undvika att få höga dagisavgifter! Jag kan lova att det inte är några höginkomsttagare.
Herr talman! Jag tycker att Martin Nilsson förstärker självtillräckligheten i sitt sätt att uttrycka sig när han vill förkasta möjligheten för oppositionen att motionera med anledning av en skrivelse och att reservera sig till förmån för sina yrkanden. Det patriarkaliska beteendet förstärks dessutom av att Martin Nilsson i utskottet väljer att försöka diktera utskottstexten också när det blir en avvikande utskottsmajoritet. Jag tycker att det är ett trist förhållningssätt till oppositionen. Vi avstod från reservationer avseende flera av våra yrkanden där vi tyckte att vi hade fått rimliga svar. I de fall där vi fullföljer yrkandena med reservationer handlar det naturligtvis om punkter där vi tycker att regeringen inte har gått fram tillräckligt snabbt eller inte gått tillräckligt långt. Låt mig ge ett exempel. När det gäller jämställdhetsmärkningen hade vi ett förslag till ett tilläggsdirektiv till en utredning som vi mycket väl vet pågår. Det handlade om att man också ska ta fram kriterier för en bra föräldrapolicy. Detta ville inte Martin Nilsson och Socialdemokraterna gå med på. Utredningen ska enbart inriktas på tjänsten, inte på en bra föräldrapolicy. Den typen av frågor driver vi. Det är oppositionens roll att göra det. Sätt inte upp några andra spelregler, och sluta upp med det patriarkaliska beteendet! Den andra sak som jag skulle vilja ta upp är maxtaxan. Jag skulle vilja referera ur några tidningsurklipp: Hård kritik mot maxtaxa. Flera tunga remissinstanser accepterar inte de ekonomiska beräkningarna. Riksrevisionsverkets generaldirektör Inga-Britt Ahlenius tycker att reformens ekonomiska konsekvenser behandlats alltför lättvindigt. S-kommunalråd kritiserar maxtaxan. Fördelningsprofilen blir helt fel. Socialdemokratiska kommunpolitiker kritiserar maxtaxan. Kommuner ogillar maxtaxa, osv. Min fråga är: Tar socialdemokraterna intryck av den massiva protest som riktas mot maxtaxan, eller tänker man genomföra reformen mot svenska folkets vilja?
Herr talman! Jag måste tyvärr säga att Maria Larssons inlägg förstärker mitt intryck att man okynnesreserverar sig. Alternativt har man inte läst utskottstexten, vilket inte gör det hela mycket bättre. Utskottsmajoriteten uttalar sig inte om den utredning som pågår. Utskottet refererar till en utredning som redan har levererat en text om företags personalpolicy osv. Den texten finns redan, och ni har reserverat er mot någonting som redan finns. Det är trevligt men mest ett uttryck för en oppositionspolitik. Maria Larsson frågar vidare om vi kommer att ta hänsyn till opinionen. Ja, varför inte? Titta gärna på remissammanställningen och studera fördelningen av kommunernas uppfattningar om maxtaxan! Eller se på hur organisationernas uppfattningar fördelar sig! Vi tar gärna intryck av opinionen, ty den är för maxtaxan. Maria Larsson nämnde i sitt anförande vårdnadsbidraget som ett viktigt inslag och menade att det till skillnad från maxtaxa skulle ge möjligheter för låginkomsttagare att minska sin arbetstid. Sanningen är ju den att vårdnadsbidraget skulle ge möjligheter för en mängd låginkomsttagare att helt avstå från sin arbetstid. Det vet vi när vi ser effekterna av det. Hon sade också att det skulle ge möjlighet för män och kvinnor att stanna hemma med barn. Vi har åtminstone under kort tid haft vårdnadsbidrag. Vårt västliga grannland, Norge, har haft s.k. kontantstøtte. Denna bidragsform tillämpades i ett antal fylken i Nordnorge innan den infördes på nationell nivå. Det nationella bidraget är nog för tidigt att utvärdera, men i de nordnorska fylkena har kontantstøtte tillämpats en tid. Jag antar att Maria Larsson, som är så insatt när det gäller vårdnadsbidrag, vet vilket utfall detta fick, dvs. hur många män som stannade hemma på grund av kontantstøtte i Nordnorge. Den vetskapen avhåller kanske Maria Larsson från att använda just det argumentet i en jämställdhetsdebatt i framtiden. Vårdnadsbidraget är till för att kvinnor ska kunna stanna hemma med barn. Säg det! Då är det en ärlig argumentation.
Herr talman! När det gäller jämställdhetsmärkningen i företag tycker jag att föräldrapolicyn borde ingå som ett utredningsuppdrag för en jämställdhetsmärkningsgrupp eller för den utredare som är tillsatt. Det är det som reservationen handlar om. Jag kan inte förstå att Martin Nilsson inte kan inse det. I frågan om vårdnadsbidrag kontra maxtaxa vill jag säga att vårdnadsbidraget ger just de fördelar som vi menar saknas i maxtaxan. Vårdnadsbidraget ger en möjlighet för föräldrarna att välja det alternativ som passar barnet bäst. Det kan ibland innebära att en förälder kan stanna hemma på heltid eller deltid. Jag har i min omgivning försökt skapa opinion för att fler män ska stanna hemma. Min man har varit hemma osv. Jag unnar också männen den här möjligheten. Jag tycker, Martin Nilsson, att det här handlar om opinionsbildning. Jag vill inte att männen ska tvingas till detta val, men jag vill att de ska se det som en möjlighet. Ett vårdnadsbidrag ger den möjligheten i lika hög grad för män som för kvinnor. Därför är vårdnadsbidraget överlägset en maxtaxa, som bara gynnar ett enda barnomsorgsalternativ. Det är detta min invändning gäller. Varför inte ge föräldrarna den valmöjlighet de efterfrågar, att också i mindre eller större utsträckning, på hel eller deltid, stanna hemma och få mer tid med sina barn? Det är väl inget som är negativt, Martin Nilsson?
Herr talman! Vi kan ta diskussionen om vårdnadsbidrag kontra maxtaxa ur en valfrihetsaspekt. Maxtaxa ger valfrihet åt alla. Den ger lägre avgifter. Den ger bättre möjligheter för dem som vill vara hemma med barn just genom de lägre avgifterna och att det blir mer pengar kvar i plånboken. Maxtaxa ger valfrihet åt dem som vill jobba mer att göra det, utifrån att de faktiskt har råd med det. De tjänar på sitt yrkesarbete, dvs. det blir lönsamt att jobba. Problemet med vårdnadsbidraget är att det ger valfrihet för en viss bestämd slutsats, nämligen den slutsats som kristdemokraterna vill se som sin slutsats. Maria Larsson brukar undra varför kommunpolitiker inte får bestämma. Sanningen är att med hjälp av en maxtaxa på dagis får föräldrarna bestämma hur mycket, när och om de vill vara med i barnomsorgen. På samma sätt är det med vårdnadsbidraget, dvs. någon bestämmer någonting. I vårdnadsbidragets konstruktion bestämmer kristdemokraterna - eller de som ska genomföra reformen - att det inte ska bli lönsamt att yrkesarbeta. Det är det stora problemet. Då minskar valfriheten för oerhört många i samhället. Det är därför vi är så starka motståndare till vårdnadsbidraget. Vi tycker att man ska skapa modeller där föräldrarna kan vara hemma med barnen. Det är en viktig reform: Mer tid för barnen! Då är det viktigt att diskutera t.ex. maxtaxan, som ska ge mer resurser till att vara hemma. Då är det viktigt att diskutera längden på föräldraförsäkringen. Det är en välfärdsreform som vi för en diskussion om just nu. Det är en betydligt mer jämställd reform, och en valfrihetsreform, än vårdnadsbidraget.
Herr talman! Det var många brandfacklor Martin Nilsson kastade ut, och det är inte lätt att bemöta dem på den korta tid som står mig till buds. Inledningen på anförandet var ganska uppseendeväckande. Martin Nilsson påstod att våld mot kvinnor skulle vara en höger-vänster-fråga. Det är närmast en oförskämdhet att låta antyda att Moderata samlingspartiet skulle acceptera våld mot kvinnor. Särskilt upprörande är det för mig personligen, som har ägnat hela mitt yrkesverksamma liv åt att bekämpa våld bl.a. mot kvinnor. Ni pratar mycket om åtgärder mot kvinnovåldet, men jag har hittills inte hört ett enda konkret förslag. Men jag kan komma med ett förslag här och nu.

Vad tror Martin Nilsson om det som en åtgärd att minska kvinnovåldet? Sedan fortsatte Martin Nilsson att framhärda med den offentliga sektorn som en garanti för kvinnlig sysselsättning. Så är det inte. Under er s.k. budgetsanering har 150 000 personer inom kommuner och landsting förlorat sina jobb, varav ca 80 % är kvinnor. Anser Martin Nilsson att detta är trygghet i anställningen?
Herr talman! Jag förstår Christel Anderbergs dilemma med korta talartider. Det gäller väl alla. Det är mycket man vill hinna säga. Först var det frågan om våld mot kvinnor. Jag ser den inte som en höger-vänster-fråga, men jag ser måhända insikten om problemen, dvs. inte som ett individbaserat utan som en del av ett systematiskt förtryck. Där skiljer vi oss åt. Därmed säger jag inte att moderaterna skulle vara ovilliga att göra någonting mot våldet, men kanske skulle de behöva se att våld mot kvinnor är en del i ett systematiskt förtryck. Där skiljer vi oss åt. Det kommer att leda till delvis olika synsätt. Det har vi haft i tidigare debatter om sexuella trakasserier i arbetslivet och kriminalisering av köp av sexuella tjänster. Jag är definitivt för mer tid med barnen. Jag tycker att det ska ske på ett sätt som gör det möjligt att värna jämställdheten, gör det möjligt för kvinnor att värna sin arbetsmarknad. Det var trevligt att höra Christel Anderberg säga att det är vansinnigt att minska kvinnors avlönade arbete med oavlönat arbete och att kvinnor måste tillåtas tjäna pengar. Jag håller med om det synsättet. Jag tror att moderaternas reservation mot maxtaxa står för någonting helt annat, nämligen ett synsätt som kommer att leda till att många kvinnor inte kommer att kunna tjäna egna pengar och inte tillåtas ha ett lönande lönearbete. Slutligen vill jag säga några ord om den offentliga sektorn. Det är viktig att skilja mellan finansiering och produktion. Jag tror inte att Moderaternas, Folkpartiets och andras argumentation att om bara det hela förs över till privat sektor löses all lönediskrimination gäller. Jag ser inte heller det som det största hotet mot jämställdhet, men jag tror definitivt inte att det är någon genomgående lösning. Jag hävdar att om den offentliga finansieringen dras ned genom att sänka skatter drastiskt kommer den att slå mot jämställdheten. Där har moderaterna mycket kvar att bevisa.
Herr talman! Det är roligt att Martin Nilsson och jag är överens på någon punkt, nämligen att även kvinnor ska ha möjlighet att tjäna pengar. Vi moderater föreslår i stället kraftigt sänkta skatter för lågoch medelinkomsttagare. Det får faktiskt precis samma effekt som en maxtaxa, men utrymme lämnas för en helt annan valfrihet. Låt mig återgå till den offentliga sektorn. Vi såg båda två, Martin Nilsson, att i USA har man precis samma utveckling av den kvinnliga förvärvsfrekvensen som i Sverige utan att man bygger ut en stor offentlig sektor som ligger som en tung, våt hand över allting. Jag ställde i mitt huvudanförande frågan om varför sjuksköterskorna på S:t Görans sjukhus anses vara mindre jämställda än de landstingsanställda kollegerna på Södersjukhuset. Varför är kvinnliga lärare i friskolor mindre jämställda än deras kolleger i kommunala skolor? Svara mig på de frågorna, Martin Sedan var det frågan om lönebildning. Vi säger inte att en privatisering eller skattesänkning kan lösa alla problem. Men vi säger att värdet av ett arbete till syvende och sist är vad någon på en marknad är beredd att betala för det. Så länge man inte tillåter kvinnor i Sverige att ha en arbetsmarknad i ordets rätta bemärkelse, lämnar man dessa stora möjligheter för kommuner, landsting, monopolen, att hålla ned kvinnors löner och inte ge dem möjlighet till en anständig löneutveckling. Det är inom den offentliga sektorn som lönediskrimineringen är som mest utbredd. Där har vi de största problemen. De kvinnorna har inga alternativ. De har i stort sett inga andra arbetsgivare att gå till.
Herr talman! Det sista återstår väl att bevisa. Jag efterlyser att det vore trevligt att komma med något slags belägg för sina påståenden att om man bara går över från att vara kommunalt anställd städare till att städa hos Partena Care får man genast en helt annan lönebildning med en helt annan lönediskrimineringssituation. Det påståendet har inte bevisats. Det finns fortfarande några debattörer kvar som har hävdat detta med emfas och har byggt upp hela sin jämställdhetspolitik och hela sin antilönediskrimineringspolitik på detta påstående. Återkom gärna med sådana argument. Sedan var det frågan om den offentliga sektorn. Det ställdes en fråga om varför man skulle vara mindre jämställd på den ena arbetsplatsen än på den andra. Min tes är att det inte är så. Men om man ser på det amerikanska exemplet, som vi båda har studerat, ser man att det är ett problem om det inte finns en fungerande barnomsorg, inte minst för ensamstående kvinnor som vill kunna försörja sig, arbeta och få en lön. Det är ett problem för de låginkomsttagare som skulle behöva tjäna mer och kunna jobba mer, gå upp från deltid till heltid, gå från socialbidrag till yrkesarbete, om det inte finns en offentligt finansierad sjuk och hälsovård. Det är just strukturfelen i det amerikanska systemet, och de är en direkt följd av det faktum att man har valt att ha ett extremt lågt skattetryck. Man har helt enkelt inte råd att betala barnomsorg och hälsooch sjukvård till alla. Det resulterar just i svårigheter framför allt för kvinnor, speciellt kvinnliga låginkomsttagare, att få arbete. Det är synd att moderaterna inte ser det problemet. Vi har varit i USA, och jag hade hoppats att moderaterna skulle ta till sig det vi hörde om de problemen och inse att i det perspektivet har offentlig sektor ett värde. Jag tycker inte alls att den som jobbar i privat sektor är mindre värd än i offentlig sektor. Därför kan man inte heller säga att den offentliga sektorn är en skyddad sektor. Det är ett övertramp att säga det.
Herr talman! Det var intressant att lyssna på Martin Nilsson. Jag reagerade lite grann på uttalandet att oppositionen bör avstå från reservationer i en så här viktig fråga. Jag tror att det är väldigt viktigt att det framkommer även små nyansskillnader, som kan leda till en förbättring i de viktiga frågor som vi i dag diskuterar. För min egen del ska jag göra en ändring av vad jag sade i talarstolen tidigare. Martin Nilsson säger att det är minsta möjliga substans i reservationerna. Jag sade fel när jag yrkade bifall till reservation 25. Jag menade reservation 18 under punkt 25. Jag vill säga det till kansliet så att det blir rätt. Det är en mycket viktig reservation om hushållsnära tjänster. Jag tror att det skulle innebära en revolutionerande förändring och skapa massor med arbetsplatser. Även om det råkar vara många kvinnor som är bäst på de jobb som kan skapas, finns det inget i vårt förslag om hushållsnära tjänster som säger att det måste vara kvinnor som får jobben. Det ska skapas arbetstillfällen och förhoppningsvis även många arbetstillfällen för män. Det är en sektor som jag tror skulle skapa frihet för många. Jag hävdade också i mitt anförande att alternativen är viktiga inom många sektorer, där många kvinnor skulle kunna starta eget. Vi påstår att det skapar en dynamik som gör att diskriminering och löneskillnader blir mindre. Martin Nilsson tror inte att löneskillnaderna och diskrimineringen är mindre inom den privata än inom den offentliga sektorn. Men vi är övertygade om att det är en stor skillnad, att löneläget är högre och att möjligheterna för kvinnor att få jobb och högre lön är större om det finns privata alternativ. Det skulle vara roligt att få en liten debatt om det. Misstänk oss inte i förväg, Martin Nilsson, när det gäller en debatt om jämställdhetslagen! Vi kan väl få se förslaget först. Det händer ibland att vi tycker att förslag är bra. Att ha misstankar i förväg, innan förslagen läggs fram, är inte nödvändigt.
Herr talman! När det först gäller tjänstebeskattningen kan vi konstatera att tjänstesektorn växer ganska kraftigt i Sverige i dag. Det kan finnas anledning att se om man kan göra någonting ytterligare, men det får vägas mot andra, hyfsat angelägna behov som också finns i samhället. När det sedan gäller lönediskriminering i offentlig kontra privat sektor, tycker jag att det är upp till dem som med bestämdhet hävdar att det finns en sådan att försöka bevisa det. Jag tycker att man har varit dålig på det. Jag kan se att det inte har lett till några förändringar när det gäller övergång av städare. Jag kan se att det inte är något stort problem att lönediskriminera i den privata handeln när det gäller olika yrkeskategorier osv. Det är inte någon självklarhet bara därför att det råkar finnas många arbetsgivare. Jag ber er visa det. Det enda exempel jag har sett hittills är de grupper som har haft en viss rörlighet, exempelvis sjuksköterskor som har gått över till det privata. Det har varit stor rörlighet, och de flesta har på sistone gått över till det privata. Där är det en bristsituation. När det är rörlighet och en bristsituation tenderar lönerna att gå upp - det är inte någon märklig ekvation. Jag tror att man skulle ha sett det även om man hade haft offentliga uthyrningsföretag inom den sektorn. Låt mig prata om maxtaxan en kort stund. Runar Patriksson sade att Folkpartiet har en historia av att sätta jämställdheten i första rummet. Ja, det är mycket historia och lite nutid. När man säger nej till maxtaxan och ja till denna reservation, som enbart går ut på att säga att det är problem för deltidsarbetande kvinnor och att det ska löna sig för dem att arbeta mer, är det ett problem. Då har man svikit sin historiska hängivenhet för jämställdhet. För mig är det obegripligt hur Folkpartiet har kunnat förfalla så från det som en gång i tiden var en aktiv jämställdhetspolitik.
Herr talman! Innebörden i mitt inlägg om jämställdheten och alternativen, Martin Nilsson, var att vi ska ta till oss det här med dynamiken och löneskillnaderna. Jag räknade upp några exempel, bl.a. tandsköterskor med en löneskillnad på upp till 6 000 kr mellan privat och offentligt anställda. Det är ingen tvekan om att det viktigaste i Folkpartiet liberalernas syn på det vi diskuterar i dag är att vi måste öppna möjligheter till alternativ, som skapar en dynamik som gör att löneskillnaderna minskar. Om man är sin egen kan man inte påstå att man är utsatt för något annat än individens egen frihet att skapa ett avtal med en arbetsgivare eller ta betalt för det man gör. Det är möjligheten att vara duktig och ta betalt inom alternativen som vi jobbar för. Det gäller företagsklimatet, som jag har nämnt många gånger. Vi måste komma ur det här att det endast finns offentliga alternativ på alla områden. Det måste finnas dynamik via alternativ i den privata sektorn på alla områden; inom vården, inom omsorgen och inom skolan. Vi måste vara överens, Martin Nilsson, om att där ligger skillnaden mellan de olika partierna i den diskussion som vi här har fört.
Herr talman! När det först gäller lönediskriminering tycker jag att det är synd att Runar Patriksson och Folkpartiet inte tar chansen att försöka vidga debatten och ge fler exempel. Man har hittat ett exempel med tandsköterskor där man har statistik, men man för nästan ingen diskussion om varför det inte är så på övriga arbetsmarknaden. Varför har inte kassörskor en bra löneutveckling? Varför minskar inte skillnaderna kraftigt mellan olika grupper i den privata sektorn? Sanningen är den att det finns en lönediskriminering i såväl den privata som den offentliga sektorn. Om man har den insikten vill man göra någonting åt det. Om man har insikten att det bara beror på det offentliga vill man bara föra över saker till privat verksamhet och tror sedan att man har löst problemen. Så enkelt är det inte. Folkpartiet har en gång i tiden insett det. Därför tyckte man en gång i tiden att det skulle behövas en jämställdhetslag. Den insikten har man inte i debatten i dag, och det är synd. Det är sorgligt att Runar Patriksson inte med ett ord nämner maxtaxediskussionen. Det är uppenbart att man vill minska incitamenten för att kunna arbeta och minska möjligheterna för kvinnor att försörja sig genom ett eget yrkesarbete. Man har ingenting att säga om det. Man säger att historiskt sett har Folkpartiet varit bra på jämställdhet och satt den i främsta rummet. Det är mycket historiskt. Nu är det mest att allmänt bedriva oppositionspolitik, där man säger att man ska ha största möjliga borgerliga gemenskap och, tyvärr, minsta möjliga jämställdhet om det är priset.
Herr talman! Först vill jag säga till Martin Nilsson att Kristdemokraterna och Miljöpartiet inte har en gemensam reservation om jämställdhetsmärkning. Miljöpartiet har en egen reservation, som jag yrkade bifall till i mitt anförande tidigare. När det gäller jämställdhetsmärkning har jag velat få ett tilläggsdirektiv till den utredning som jämställdhetsministern har börjat med. Jag skulle vilja jämställdhetsmärka reklam. Det är bl.a. det som står i min reservation. Om vi tittar på medier och reklam, vet vi hur bilden av kvinnan ser ut där. Just för att få en mer jämställd reklam skulle jag vilja att det tas fram kriterier för detta. Jag återkommer till jämställdhetsministern om detta. Det som sades om reservationerna var alltså fel. Jag hade hoppats att vi inte skulle behöva diskutera maxtaxa, eftersom det är jämställdhet som vi diskuterar i dag. Vi framhåller verkligen att införandet av maxtaxa inte är någon jämställdhetsreform. Om vi tittar i dagens DN ser vi att det där bl.a. står att arbetslösheten har ökat mycket bland småbarnsmammor. 1998 var andelen arbetslösa 10,3 %. Lågutbildade mammor är de som har drabbats värst av arbetslösheten. Nu står nästan 50 % utanför arbetsmarknaden. 1998 var den siffran ifrån. De har drabbats främst av arbetslösheten och inte av höga avgifter på dagis. Många i dessa grupper kommer inte att nå taket och få nytta av att det finns en maxtaxa. Det är främst, som jag ser det, högavlönade som kommer att gynnas av maxtaxan. Det är inte bra med tanke på den fördelningspolitiska profilen.
Herr talman! Låt mig först beklaga. Det är riktigt som Barbro Feltzing säger att det finns en substansskillnad när det gäller exempelvis reklam vad beträffar jämställdhetsmärkning. Det är en skillnad om man jämför med det som tas upp i utredningen. Då är det självklart i sin ordning att reservera sig på den punkten. I övrigt tycker jag att man ska avhålla sig från att reservera sig på punkter där det redan sker någonting, men jag har en viss förståelse för detta. Det är ett problem inte minst för småbarnsföräldrar och speciellt för kvinnor att arbetslösheten är högre i den gruppen. Det är en direkt följd av att man bedöms vara mindre flexibel och mindre tillgänglig på arbetsmarknaden. Jag tycker att man ska ha ett dubbelt angreppssätt på det problemet. Vi bör verka för ett arbetsliv som faktiskt tolererar föräldraskap, som tycker att det är bra och som uppmuntrar det. Det är inte alltid så. Rätt många arbetsgivare tycker att det är problematiskt att anställa kvinnor i barnafödande ålder just därför att de är rädda för att de ska stanna hemma under lång tid. Det är det ena angreppssättet. Det andra angreppssättet tycker jag är att göra det möjligt för just dessa kvinnor att få den service som behövs för att de ska kunna arbeta om de vill det. Om de är anmälda som arbetslösa tror jag att de vill det. Då är problemet även där att servicen i dag inte är tillräckligt tillgänglig. Avgiften kan vara en avgörande faktor. Jag vill gärna upprepa detta. Jag tillhör de som tycker att kortare arbetstid är genuint bra. Jag tycker att vi ska jobba för det. Men jag har svårt att se varför just denna grupp - varför just deltidsarbetande kvinnor - ska börja den kampen. Jag tror att det finns många andra som har större behov av det. Jag tror också att även de kommer att gynnas, både därför att de betalar en tidsrelaterad avgift och därför att också de får del av den garanterade sänkningen av avgiften med minst 200 kr. Jag tror att det är rätt även fördelningspolitiskt.
Herr talman! Jag håller inte med Martin Nilsson om att det är fördelningspolitiskt riktigt. Men en generell arbetstidsförkortning kommer naturligtvis att gynna dessa kvinnor. Det gäller inte bara dem. De kommer, som jag sade i mitt anförande, att kunna gå upp till heltid, men till den kortare heltiden om 35 timmar i veckan i stället. Det tycker jag är viktigt att titta på. Vad jag tycker är anmärkningsvärt är att barnen ska behöva tillbringa mer tid på dagis och att förslaget påstås vara bra ur den synvinkeln. Jag sade att man beräknar att barnen ska tillbringa 32 % mer tid på dagis. Jag vill ställa en annan fråga, Martin Nilsson. Jag har i Miljöpartiet - jag sade det också i mitt anförande - talat om kvotering och positiv särbehandling. I Frankrike införs nu en lag om att 50 % av dem som väljs till lagstiftande församlingar ska vara kvinnor. Man har sagt att det inte går på frivillig väg. Frankrike inför en lag om kvotering? Vad skulle han vilja göra?
Herr talman! Låt mig säga att Barbro Feltzing och jag nog är överens om uppfattningen att det ska vara möjligt att gå upp till heltid - förvisso en kortare heltid - för de kvinnor som så önskar. Då gäller det för oss - jag hoppas att vi får möjlighet att göra det i relativt konstruktiv anda - att försöka få fram en modell för hur vi kan skapa den möjligheten. Hur kan vi se till att föräldrar samtidigt kan vara hemma mer med barn? Jag tror att det är möjligt att hitta sådana konstruktioner och samtidigt, vilket vi tycker är en viktig del i detta, komma fram till en avgift som ligger på en nivå som gör det möjligt för alla att använda barnomsorg i den utsträckning de faktiskt vill. Man ska varken behöva känna att man inte har råd eller att man måste ha barnen på dagis hela tiden, utan vi ska hitta en sådan lösning. Jag tror faktiskt att det går att göra i konstruktiv anda. Jag hoppas att vi kan fortsätta en sådan diskussion om arbetstiden, barnomsorgen och föräldraskapet. Jag tror att det går att hitta en relativt bra lösning på det. Jag tycker att grundstommen med låga dagisavgifter är ett viktigt inslag. Det tror jag att vi kommer att fortsätta hävda i framtiden. När det gäller kvotering och positiv särbehandling kan jag säga att vi socialdemokrater inte kategoriskt är motståndare. Vi ser att det finns områden där det faktiskt kan behövas. Ett exempel på att vi har använt denna metod är tillsättningen av professorer inom högskolan. Det blev väldigt kritiserat, men jag tror att historien kommer att visa att det är väldigt framgångsrikt. Jag tror också att man ska vara försiktig när det gäller på vilka områden och när man använder det. Jag tror att man ska använda det vid tillfällen då det finns väldigt hårt cementerade strukturer som kanske inte går att bryta sönder på andra sätt. Det är inte förstahandsmetoden, men det är definitivt en metod som man inte ska avskriva. Man ska använda den vid rätt tillfälle. Jag är övertygad om att våra franska partikamrater också funderar på det på samma sätt. Det tror jag är en bra utgångspunkt.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att kommentera det som både Christel Anderberg och Maria Larsson sade inledningsvis om skrivelsen och om själva utformandet av skrivelsen. Man tyckte att regeringen var självgod och att vi borde klä oss i säck och aska på denna askonsdag. Christel Anderberg sade t.ex. att vi nu ska exportera någonting fast det inte finns någon som efterfrågar det. Jag vill vända mig emot detta och möjligen också förklara särskilt för Jag tycker inte att det finns någon anledning för regeringen att klä sig i säck och aska i denna fråga, och inte heller för riksdagen. Ni har medverkat väldigt mycket till att Sverige är nummer ett i världen, så som det nu mäts. Men det betyder inte att vi är färdiga. Jag vill ta upp det som sades om export. Det står också i inledningen, som jag har skrivit. Spaniens regering ber Sveriges regering att komma till Spanien för att prata om jämställdhet, Christel Anderberg, och premiärminister Aznar själv närvarar. Jag sitter där bredvid honom, och han pekar inför journalister och andra på mig och säger att Sverige är det land som Spanien vill efterlikna. Så vill man bli. För dem som möjligen inte känner till det ska jag också nämna att Aznar tillhör Partido Popular, som är ett rent högerparti. Skulle Sveriges regering då säga så här: Inte har vi något att exportera eller beskriva för er, för så bra är vi väl ändå inte? Självklart inte. Det är klart att vi med stor glädje också åker till ett sådant land, visserligen något förvånade, och bidrar med det vi kan. Egentligen skulle man kunna säga att det är uttryck för utbud och efterfrågan. Det är klassisk marknadsekonomi. Utbudet finns. Finns det någon efterfrågan? Ja, t.o.m. i det högerstyrda Spanien finns det en efterfrågan. Jag vill alltså vända mig mot synen att vi skulle försöka pracka på andra länder någonting som vi i vår självgodhet tror att de vill ha men som de i själva verket inte frågar efter. Det är inte sant. Det är inte bara högerstyrda Spanien utan också många andra länder som har bett oss komma, redovisa och förklara hur vi har nått dit där vi är. Det har vi gjort med glädje. Vi har också alltid sagt att vi inte är färdiga, eftersom vi inte är det. Den 8 mars skulle man kunna fundera lite grann på framtiden och också definiera jämställdheten. I regeringens skrivelse som har ett stort stöd här i riksdagen definieras jämställdhet som att kvinnor och män ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. De ska ha möjligheter att växa som människor, att utbilda sig inom det som de själva väljer, att ha nära relationer till andra vuxna, till sina barn och andras barn, att vara med och utforma framtiden, att ge något bestående för framtiden, att förstå historien och samtiden men också att bidra till att utveckla det som kommer. Det handlar om rättigheter för människor att arbeta för att de därmed ska vara självförsörjande och oberoende. De ska dock inte arbeta för mycket. Man ska ha rätt till kvinnofrid. I ett internationellt perspektiv, som jag tyckte att Barbro utvecklade så bra, ska man ha rättighet till mat, vatten och hus. Det är inte alla som har det. Det bör vi påminna oss en dag som denna. Det handlar om att föräldrar, både mammor och pappor, ska ha samma rätt till sina barn och om att barnet ska ha samma rätt till sin mamma och pappa. Det handlar om skyldigheter att bidra efter förmåga, skyldighet att inte slå, våldta, förtrycka eller förnedra. Det handlar om en skyldighet att dela lika på ansvaret för det som är gemensamt, och det är ofta barnen. Om vi definierar jämställdhet så här och tycker att det här är ett samhälle som vi skulle vilja ha nu en bit in på 2000-talet vill jag säga att det samhället inte kommer av sig självt. Det uppstår inte helt plötsligt. Flera talare har talat om maktstrukturen i dag. Jag tycker att jag kan höra en skillnad i vokabulären i den här debatten. Den är mycket mer progressiv och radikal. Det tycker jag är glädjande. Men i den maktstruktur som vi har i dag är det kortsiktiga ekonomiska intressen som styr. Och de styr bort från den här typen av samhälle. Den strukturen premierar nämligen män - vita, friska män. Den strukturen förtrycker och förnedrar kvinnor, allra mest färgade kvinnor men också vita kvinnor. Den strukturen skapar en liten rik värld och en stor fattig värld genom krig, utsugning, plundring och förnedring. I båda de här världarna - den rika och den fattiga - är kvinnor mest utsatta. Den här strukturen kan alltså inte förändras på annat sätt än genom politik, genom att människor går samman och vill förändring - och det är ju politik. Det går långsamt. Ibland blir det bakslag, backlash, men det går. Och Sverige är trots allt det mest talande exemplet i världen på att det går att med politik förändra någonting som man tycker är fel. Genom politiska beslut förändrar vi. Genom politisk organisering och genom kvinnorörelsens kamp har vi kommit en bra bit på väg i Sverige. FN har flera gånger sagt att vi är nummer ett, så som FN räknar. Det betyder, återigen, inte att vi är färdiga. Men vi har kommit längst när vi jämför oss med alla andra länder. Vi har börjat våga bryta sönder den patriarkaliska struktur som ger män företräde och som håller kvinnor tillbaka. Det är en struktur där mannen är norm och kvinnan är undantag. Det här patriarkaliska arvet finns överallt och tränger igenom alla samhällets områden: ekonomin, socialpolitiken, jordbruket, polisväsendet, krigsmakten, utbildningen osv. Det här finns med i den skrivelse som är underlag för vår diskussion i dag. Det är därför som skrivelsen är utformad på det sätt som den är med en inledning och sedan med en departementsvis genomgång av vad som har hänt sedan sist, dvs. sedan tre år tillbaka. Det är den nya metoden - som länderna var överens om i Beijing - som heter mainstreaming. Den betyder att strukturen ska gå igen överallt, och då måste alla ta sitt ansvar. Alla ministrar och alla andra som har någon form av ledande befattningar måste ta ansvar för sitt område och alltid fråga sig hur de beslut som de fattar påverkar kvinnor och män. Det är mainstreaming. Det räcker alltså inte längre med enstaka kvinnoprojekt eller enstaka mansprojekt. Det kan vara bra projekt som lämnar vissa spår efter sig, men det kan också vara projekt som likt en raket glänser ett tag och sedan falnar. Nu ger vi oss in på en annan arena. Vi ger oss in på själva fundamentet och försöker förändra det. Det är strukturen som ska rivas, och vi gör det inifrån. Och den här skrivelsen är ett steg på vägen. Liksom Martin Nilsson tycker jag att man ska jämföra med den debatt som var för tre år sedan och den skrivelse som då kom till riksdagen. Då kan man faktiskt se att det har hänt saker, men det betyder inte att vi är färdiga. Mainstreaming kan inte tillämpas från en dag till en annan. Det är en ny metod. Det är en process som är svår att tillämpa. Därför har de olika ministrarna i regeringen hunnit olika långt i sitt sätt att använda mainstreaming. Alla har gått sin utbildning. Det gäller likaså statssekreterare, sakkunniga och pressekreterare. Men det tar tid att lära sig att förstå och tillämpa det här. På samma sätt har vi utvecklat en metod för kommuner och landsting. På samma sätt utbildar vi landshövdingar, biskopar, generaldirektörer och andra personer som i sin tur har beslutsbefogenhet och måste tänka så här. Men det här tar tid. Därför är det viktigt att se processen, att se att det trots allt går framåt. De som delar den här analysen - och det tycks vara många av riksdagens partier - borde ha svårt att förstå moderaternas slutsatser i den reservation som beskriver de övergripande målen och metoderna för att man ska nå fram till det här. Som tidigare har sagts finns det vissa universalmedel. Det är sänkta skatter, hemnära tjänster och en privatisering. Man ska släppa lönerna fria, dvs. ensam är stark och kan förhandla för sig själv. Det handlar också om att avskaffa skyddet för anställda. Detta är några sådana här universalmedel. Jag har oerhört svårt att se hur det här skulle leda till ett mera jämställt samhälle. Jag har också oerhört svårt att acceptera de uttryck som Christel Anderberg har. Hon säger att den offentliga sektorn är en skyddad verkstad. Jag undrar vad en lärare skulle tycka om att få höra att han eller hon arbetar i en skyddad verkstad. Jag förstår ju att en skyddad verkstad i det här fallet är någonting negativt. På den tid som sådana fanns var de någonting mycket bra för de människor som behövde dem. Men jag utgår från att det i det här fallet ska förstås som någonting negativt. Tänk om min kompis Sussi, som jobbar på ett hem för gamla i Åstorp, skulle se eller höra den här debatten. Jag undrar vad hon skulle tycka om att få veta att hon jobbar i en skyddad verkstad med de gamla, så som hon och hennes kamrater sliter varje dag året runt? Vad betyder det att den offentliga sektorn ligger som en våt, tung hand? Kan Christel Anderberg förklara det? Vad menar Christel Anderberg med en våt, tung hand? Vad är det för någonting? Jag utgår från att också detta är någonting negativt, någonting hemskt som nästan kväver en. Men jag tycker att Christel Anderberg ska förklara det själv, för hon vet väl vad hon menar. Det är ju så att moderaterna tycker att den offentliga sektorn är något ont, något dåligt, något hemskt. I stället ska kvinnorna ut på en marknad. Den offentliga sektorn ska vara en marknad, och patienter, gamla och barn ska ses som varor på en marknad, antar jag, och prissättas därefter. Det har redan varit en debatt om lönerna. Jag delar fullt och fast Martin Nilssons fråga och konstaterande: Det finns inget enkelt samband som säger att lönerna efter en privatisering stiger som en raket. Handels är väl ett mycket tydligt exempel på detta. Om moderaterna inbillar sig att de saker som de nu tar upp skulle leda till målet ett jämställt samhälle visar det bara att ni inte lever i vanliga människors verklighet. Ni förstår framför allt inte den komplexa struktur som gör att vi är där vi är och tyvärr inte har kommit längre. Visst återstår det väldigt mycket att göra. Men det gör det ju på många områden. Det är därför som vi alla här är politiker: Vi vill ta steg framåt. Vi vill förändra. Jag ska ge några exempel. · Vi måste fortsätta kampen mot kvinnovåldet. Den är inte färdig. Det vet vi. · Vi ska ha bort de osakliga löneskillnaderna. Det kommer i vår ett förslag till en ny jämställdhetslag. · Vi måste ha en jämnare fördelning av arbetstiderna. I dag jobbar män mycket och kvinnor lite mindre. Det vore bra om vi kunde jämna ut det. · Vi behöver ha fler kvinnor i ledande befattningar, inte minst inom det privata näringslivet. · Vi behöver fler kvinnor på högre tjänster inom utbildningsväsendet. · Vi behöver fler kvinnliga företagare. · Vi måste fortsätta att utveckla metoder för mainstreaming. · Vi behöver, sist men inte minst, fler män som deltar i jämställdhetsarbetet. Därför har vi startat ett projekt som heter Män och jämställdhet. Jag är nämligen övertygad om att vi aldrig kommer att nå det jämställda samhället om inte också männen är med, om inte också den gamla traditionella mansrollen förändras. Avslutningsvis vill jag bara säga att på den internationella kvinnodagen bör våra tankar också gå till kvinnorna i andra länder. Jag tänker särskilt på kvinnorna i Moçambique, det land som efter kolonialkrig och terrorattacker äntligen hade fått fred och nu drabbades av denna översvämning. Vi kan alla bidra. Jag vill påminna om den uppmaning som biståndsministern och jag har gått ut med: Stöd kvinnorna och barnen i Moçambique genom någon av våra hjälporganisationer!

Herr talman! Jag vill tacka Margareta Winberg för att hon har kommit och deltagit i den här debatten. Jag tycker att det är positivt när ministrarna finns här när vi debatterar utskottsärenden. Vi är inte så bortskämda med det i arbetsmarknadsutskottet för övrigt. Jag var lite kritisk mot innehållet i den här skrivelsen - kanske framför allt med anledning av det rubriken antyder, nämligen att det här ska handla om 2000-talet. Då förväntar jag mig när jag öppnar skriften att den innehåller mer av framtid och mindre av dåtid. Med den ingången läste jag den här skriften. Sedan kan det vara bra att ha sammanfattat det som har genomförts under året. Det blir då mer av en historiebok. Men jag efterlyser mer av framtidsinriktat tänkande. Jag gläds åt uttalandet att projekttiderna är förbi. Då kanske det blir mindre av den redovisningen i nästkommande skrivelse och vi kan gå mer på de djupgående strukturerna. Jag skulle vilja ställa en fråga till Margareta Winberg om det som jag tog upp i mitt anförande angående kvinnliga chefer på myndighetsnivå. Trots att regeringen har gjort ganska många tillsättningar har faktiskt ingenting förändrats sedan mandatperioden inleddes i det procentuella förhållandet mellan kvinnor och män. Jag läser i betänkandet att "utskottet anser att arbetet med att uppnå bättre balans mellan kvinnor och män på den högsta nivån inom statsförvaltningen måste ha fortsatt hög prioritet". Hur ser den prioriteringen ut? Hur ser själva arbetsplanen för det arbetet ut? Jag skulle också vilja ta upp frågan om de olika lönerna för manliga och kvinnliga politiska handläggare där det i genomsnitt skiljer 2 000 kr inom Regeringskansliet. Hur ser strategierna ut?
Herr talman! Detta är ju en skrivelse, och i en sådan finns det inga skarpa förslag, varken lagförslag eller förslag om pengar. Det är en beskrivning av inriktningen. Tanken var också att utvecklingen från tre år tillbaka i tiden skulle beskrivas för att riksdagens ledamöter ska kunna följa och se vad det är som händer. Detta är särskilt viktigt med den nya metod som vi använder, som inte är lika synlig som projektmetoden. Med den syns detta. Då blir det rubriker i tidningar när man inleder eller inviger ett projekt. Då blossar det till och lyser ett tag - men vad blev det sedan? Det vet vi inte riktigt. Det här är mycket mer ett grått vardagsarbete som varje minister måste göra, och det är viktigt att riksdagens ledamöter vet vad som har hänt från punkt A till punkt B, dvs. under en treårsperiod. Sedan finns också inriktningen för framtiden beskriven. För att nu t.ex. ta lönefrågan i vid bemärkelse står det här att vi i vår kommer att lägga fram ett förslag om en ny jämställdhetslag som ska bli vassare och vara ett bättre verktyg för arbetsmarknadens parter när de nu - för det är ju trots allt deras ansvar - ska se till att de osakliga löneskillnaderna kommer bort. Det är ju de osakliga löneskillnaderna som vi diskuterar. Eftersom frågan om Regeringskansliet har varit uppe kan jag säga att jag också har varit inne och tittat på vad det här beror på och om det går att förklara. Mycket av löneskillnaderna kan man förklara med att det har kommit in många unga kvinnor. Kvinnor som är unga har ofta en lägre ingångslön. De bär alltså med sig en lägre lön in. När vi vill befordra kvinnor till chefer, vilket är en strävan i Regeringskansliet, kan vi också se att kvinnorna går in i chefsrollen med en lägre ingångslön. Det har ju med den allmänna strukturen att göra.
Herr talman! Jag inser att den typen av löneskillnader finns, men jag tror inte att det är hela förklaringen till att lönestrukturen ser ut som den gör. Jag tror kanske inte heller att de målsättningar och möjligheter som Margareta Winberg pekade på är tillräckliga för att förändra den procentuella fördelningen, vilket jag tycker är ganska viktigt. Sverige är ju, som Margareta Winberg antyder, på många sätt ett föregångsland, ett land som många ser upp till och hämtar information och kanske också inspiration från på jämställdhetsområdet. Då är det viktigt att också den politiska maktens centrum fungerar på ett jämställt sätt, även när det gäller tjänstetillsättningen. Jag skulle gärna vilja att Margareta Winberg utvecklade det svaret lite.
Herr talman! Nej, det är klart att det inte går att förklara allt. Då skulle vi ju inte ha 1-8 procents löneskillnader som är osakliga. Det beror på attityder. Det beror på att vi värderar kvinnor och män olika. Män värderas högre än kvinnor, och så ska det naturligtvis inte vara. I Regeringskansliet arbetar vi nu med en ny jämställdhetsplan, och sedan ska varje departement i sin tur omsätta den hos sig. Där är detta, att inte ha osakliga löneskillnader, en mycket viktig fråga. Men jag skulle i min tur vilja fråga Maria Larsson om detta med hushållsnära tjänster. Nu förstod jag bättre syftet med det här, och jag vill bara veta om jag har förstått det rätt. Maria Larsson säger: För att få fler kvinnor på ledande positioner behöver vi hushållsnära tjänster - dvs. alla, också de lägst betalda kvinnorna, ska vara med och subventionera så att de högst betalda, de som ska bli ledare, ska kunna få hushållsnära tjänster med skattesubvention. Har jag uppfattat det rätt? Och i så fall: Är detta rättvist?
Herr talman! Det är bra att vi har fått den här skrivelsen och att vi får den här redovisningen. Jag tycker också att det är väldigt bra att statsrådet är här och diskuterar detta. Det är viktiga saker. Det har hänt en hel del, och det framhöll jag i mitt anförande och vill gärna säga det igen. Vi behöver samverkan. Det här är ett svårt område både när det gäller män och kvinnor och även politiskt. Det skrämmande är att det inte har hänt mer. Min fråga är: Varför har det inte gjort det? Det finns inte mycket om det i skrivelsen. Vad framtiden innehåller vet vi inte heller. Där kommer en proposition, men det hade naturligtvis varit bra om vi hade fått den samtidigt. Centerpartiet har en motion med 17 yrkanden, men vi får inte diskutera det tunga i framtiden. Därför formade jag mitt anförande i en ideologisk inriktning. Jag vill fråga regeringen om man delar vår uppfattning. Ser man de strukturer som finns, att det är attitydförändringar i första hand som krävs? Den andra frågan: Att åstadkomma förändringar innebär också att vara föredöme. Vad händer i Regeringskansliet? Varför är inte redovisningen från Regeringskansliet med här? Vad står att göra i framtiden för att åstadkomma en positiv förändring när det gäller utveckling mot jämställdhet i Regeringskansliet?
Herr talman! Det är självklart - det är ett svar till de båda tidigare talarna - att jag inte är nöjd över det som händer i Regeringskansliet. Självklart vill jag att vi ska ha en jämn fördelning av chefer också där, på myndighetsnivå och i departementen. Naturligtvis ska inte lönesättningen vara ojämställd i Regeringskansliet. Nu är det emellertid så - det här jag behandlat i en interpellation - att det finns grupper handläggare och chefer i Regeringskansliet där kvinnor faktiskt har lite mer betalt än män. Så där alldeles entydig är inte den här bilden. Det är kanske viktigt att säga det för nyansens skull. Sedan skulle jag vilja säga till Agne Hansson, som jag tyckte hade ett i långa stycken bra anförande, att jag delar ansatsen att detta är en strukturfråga, detta är attityder som måste angripas på djupet. Vad man gör i skolan efterlyste Agne Hansson tidigare. Förutom det värdegrundsprojekt som skolministern har tagit initiativ till kommer det att tas ytterligare initiativ som riktar sig just till skolan, för det är där som man kan börja arbeta - förskolan och grundskolan. Det är oerhört viktigt. När det gäller män och jämställdhet som Agne Hansson talade om tidigare vill jag säga att jag har dragit i gång ett sådant projekt med en särskild projektledare. Tanken är att det i sin tur - och det sker också - ska initiera andra saker ute i landet. Dessutom har alla länsstyrelser som har önskat det kunnat få pengar för att i de respektive länen dra i gång aktiviteter som riktar sig mot män och jämställdhet. Där kan jag säga att Stockholms län är något av ett föredöme med sin Kvinnofrid. Det kommer att vara ett stort symposium under våren just i Stockholm. Men också i de andra länen börjar detta att hända. Det är oerhört glädjande.
Herr talman! Det är mycket som vi är överens om i de här frågorna, och det är viktigt. Jag noterar vad som här sägs. Det som förvånar mig lite grann, men som jag inte kan skylla Margareta Winberg för, är att utskottet har avstyrkt de punkter som Centerpartiet har krävt i dessa sammanhang. Med tanke på att vi nu ska gå vidare och det ska komma förslag förväntar jag mig att regeringen och ministern läser även reservationerna i det här betänkandet. Jag förutsätter att vi kommer att få pengar för Rikskvinnocentrum långsiktigt, att vi får en förändring i lagstiftningen, något som också finns upptaget i vår motion. Tänker regeringen att se till att vi får en könsuppdelad statistik på löner och löneskillnader för att komma en bit på vägen, för att nu ta några exempel?
Herr talman! Rikskvinnocentrum är en budgetfråga. Den får vi, precis som det sades tidigare, behandla i det sammanhanget. Men helt klart, det vill jag gärna säga, gör det ett mycket bra jobb. Det tror jag att vi är många i regeringen som har erfarit. Statistik kan ibland verka lite trist, men det är oerhört viktigt. Det driver vi i Sverige, och vi har också avsatt särskilda pengar för att kunna göra mera av könsuppdelad statistik. Det är också en fråga som vi driver internationellt, inte minst inom EU. Det är viktigt om vi ska kunna jämföra oss och så småningom sätta upp gemensamma mål för jämställdhetsarbetet. Då måste vi också ha en statistik som är jämförbar, och då måste den vara uppdelad på kvinnor och män. Det är också en fråga för EU, och den driver vi där.
Herr talman! När man har nått Margareta Winbergs politiska sfärer då kan jag tänka mig att man får inbjudningar från utlandet. Det är självklart att man kommer när man bjuds in. Jag gjorde för några år sedan ett besök i Malaysias parlament. Då satte enskilda kvinnliga riksdagsledamöter i gång med att predika för ledamöterna i överhuset där om hur förträffliga vi var på jämställdhet och hur dåliga de var. Våra värdar hade inte bett om den här föreläsningen, och de höjde förvånat på ögonbrynen. Jag skämdes. Skulle inte statsrådet Winberg också gjort det i mina kläder? Statsrådet talar om att vi måste riva ned de patriarkaliska maktstrukturerna i samhället. Ja, det värsta är att vi moderater tycker att det socialdemokratiska partiet utgör en betydande del av denna patriarkaliska maktstruktur. Trots all retorik är ni i själva verket ett mycket grabbigt parti och har sedan återkomsten till makten 1994 bedrivit en påtagligt kvinnofientlig politik, eller vad ska vi säga om exemplet änkepensionerna? Över en natt förvandlade man en rätt till en pension till ett behovsprövat bidrag. Vilken attityd till kvinnor tyder detta på?
Herr talman! Jag har inte upplevt det som uppenbarligen Christel Anderberg har upplevt, utan i de sammanhang jag rest utomlands, både som riksdagsledamot tidigare och nu som statsråd, har jag upplevt att detta utbud och efterfrågan har funnits. Det har varit i olika EU-länder och också i Afrika där jag har varit mycket. Det är alltid ett givande och ett tagande. Självklart har vi också någonting att lära av andra länder. Det måste vi komma ihåg. Det finns saker som vi kanske inte alltid har tänkt på men som andra länder och deras politiker, och kvinnor i det här fallet, har klart för sig och som vi behöver ta till oss. Så det är ett givande och ett tagande. Det skulle vara mig mycket främmande att bara ge, dvs. trycka på någon en uppfattning som de aldrig har bett om. Det är som sagt mig mycket främmande. När det gäller ett grabbigt parti är det väl många partier i denna riksdag som kan ta på sig det epitetet. Också vi partier är en del av en samhällsstruktur, och vi går inte oberörda utan påverkas mer eller mindre. Men jag tror att om vi skärskådar båda våra partier kan vi nog i båda partierna finna en viss form av grabbighet. Där finns det möjligen en gemensam åsikt och också en gemensam linje att förändra.
Herr talman! Jag skulle vilja utnyttja denna replik till att besvara Margaretas Winbergs frågor om vad jag menade med att den offentliga sektorn ligger som en våt hand över vårt samhälle. Jo, med det avser jag att vi i Sverige betalar världens högsta skatter, men ändå har vi långt ifrån världens bästa välfärd. Den offentliga sektorn levererar inte de tjänster som vi behöver. Den uppvisar inte den kvalitet som vi har rätt att kräva och har inte den omfattning som skulle behövas. Samtidigt är den offentliga sektorn en ganska usel arbetsgivare för många kvinnor: låga löner, obefintliga karriärmöjligheter, dålig arbetsmiljö och ingen annanstans att vända sig. Vi predikar inte privatisering för dess egen skull. Däremot är vi alldeles övertygade om att konkurrens är oerhört nyttigt och viktigt. Tror inte statsrådet Winberg att det är så att om kunder, patienter och föräldrar med barn har fler producenter att välja mellan tvingas de att bli att bli lite bättre i konkurrensen om dessa kunder? Om landstinget hade ett antal privata sjukhus att konkurrera med, tror inte statsrådet Winberg att landstingets sjukhus skulle tvingas att bli lite bättre på att bereda människor en bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden i ett läge där det råder brist på arbetskraft? Vi menar att konkurrens är nyttigt och nödvändigt för att man ska få en bra produktion och för att vi ska få en maximal användning av de resurser som man lägger ned.
Herr talman! Det är klart att vi ska använda våra skattepengar på bästa sätt, självklart. Vi har ju fått dem av skattebetalarna för att förvalta dem så bra som möjligt. Däremot ser jag en viss skillnad mellan små barn och skosnören. Man kan inte jämföra barn och skosnören och säga att båda sakerna kan köpas och säljas på en marknad. Det finns en viss skillnad. Man kan rationalisera skosnörestillverkningen väldigt mycket, men man kan inte genomföra en lika långtgående rationalisering när det gäller snytning av barn, att ha omsorg om barn. Man kan inte mäta produktivitet på samma sätt som vid skosnörestillverkning. Det leder mig fram till att barnomsorgen - även om den inte är offentlig - alltid måste få ett finansiellt stöd i en sådan form att vi är med och stöttar det hela ekonomiskt. Det leder mig också fram till diskussionen om att göra aktiebolag av sjukhus. Christel Anderberg säger att det skulle bli bättre för den enskilde. Jag undrar hur jag som sjuk skulle bete mig för att kolla vilket som är det bästa sjukhuset. Det blir lite absurt. När jag går och handlar kan jag titta på olika varor och sedan bestämma mig för någon. Men när jag är sjuk vill jag så fort som möjligt komma till det närmast belägna sjukhuset. Det tycker jag är en väldigt enkel slutsats. Sedan må det vara att det finns ett stort utbud i Stockholm. Vi har sagt att gränsen för privatisering går just vid bolagisering av sjukhus, vid att tjäna pengar på sjuka människor. Det vill vi inte vara med om. I övrigt är vi intresserade av och beredda att diskutera alternativa driftsformer såsom kooperativ. Det finns ju en lång tradition av kooperativ, t.ex. inom barnomsorgen, med lyckat resultat.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för att statsrådet deltar i debatten. Många av de prioriteringar som har presenterats här ligger väl i linje med de bedömningar som Vänsterpartiet gör. Jag tänkte ta upp två ganska konkreta frågor. Den ena ansluter till det arbete som just nu pågår med att förstärka jämställdhetslagstiftningen när det gäller lönediskriminering. Till grund för det arbetet ligger en utredning där man - enligt vår uppfattning - tyvärr inte seriöst har behandlat redskapet arbetsvärdering. Arbetsvärdering är ett instrument som även JämO anser vara värdefullt i jämställdhetsarbetet. Nu är det lite sent påkommet inför arbetet med den här propositionen, men behovet kvarstår ju att utveckla den formen och se hur den kan användas. Då är min konkreta fråga till jämställdhetsministern hur tankarna är kring begreppet arbetsvärderingen. Min andra fråga hör samman med detta. Anledningen till att arbetsvärderingen drabbades av det här ödet var att man, när man utredde, saknade man den särskilda kompetens som hade behövts för att man skulle ha sett hur värdefullt redskapet arbetsvärdering är. Rent allmänt när det gäller statliga utredningar krävs det en särskild kompetens i dessa frågor. Det räcker inte med krav på jämställdhetsperspektiv osv. Även här vill jag höra jämställdhetsministerns uppfattning: Hur ska man tillförsäkra att man kan uppfylla de krav som ställs på analyser och konsekvensbeskrivningar ur ett jämställdhetsperspektiv och att kompetensen för detta finns?
Herr talman! Den första frågan handlade om arbetsvärdering. Det är någonting som jag personligen tycker är mycket intressant, men uppenbarligen väldigt svårt och kontroversiellt, både inom och utom de fackliga organisationerna - kanske framför allt inom. Det rör vid någonting som skulle, om det användes fullt ut, förändra väldigt mycket och förändra lönesättning och lönesystem i grunden. Det har inte minst Kommunal erfarit, som har försökt sig på att göra arbetsvärdering inom sitt avtalsområde. Vad vi har gjort är att vi har bett JämO att studera detta, och man har fått lite extra pengar för det. Vi kan naturligtvis inte släppa den frågan, utan den måste vi gå vidare med. Bara för att det är svårt kan man inte säga att det inte går. Vi ska se om vi kan komma framåt här. När det gäller den andra frågan, som handlade om hur man ska klara analyser bättre, finns det bara ett svar, och det är genom utbildning, genom att hitta metoder och genom att lära ut dessa metoder. Jag vet inte om jag missuppfattade Camilla Sköld Jansson, men jag tolkade det som att det gällde alla som skulle tillämpa mainstreaming-perspektivet. De måste lära sig hur detta går till. Som jag sade i mitt första inlägg är detta någonting som man inte klarar från en dag till en annan. Det är en process som tar tid, och därför går det sakta, tyvärr.
Herr talman! Jag tror att man generellt skulle kunna göra en beskrivning av svenskt jämställdhetsarbete som att vi har hunnit ganska långt när det gäller kvantifiering. Vi är på det klara med att vi måste ha könsuppdelad statistik och att vi måste betrakta världen utifrån manligt respektive kvinnligt perspektiv. Vi är också medvetna om att vi ska ställa krav på analyser och konsekvensbeskrivningar ur ett könsperspektiv. Nästa steg är en fördjupning, och det är där som det finns brister, inte minst i statliga utredningar. Man lyckas inte med att fullfölja detta perspektiv. Jag delar jämställdhetsministerns uppfattning, att det handlar om utbildning. Men man måste kanske jobba mer parallellt. Utbildning handlar mer om mainstreaming. Innan man har nått så långt att man har kommit fram till en mainstreaming fordras det en mer allmän kunskap. Jag undrar om det ändå inte vore värdefullt att överväga att rikta den speciella kompetens som man kan ha till det arbete som sker, inte minst när det gäller utredningsväsendet. Risken är annars att det blir som med arbetsvärderingen, att man tappar i tempo därför att kompetensen saknas.
Herr talman! Jag är öppen för idéer om hur man skulle kunna sprida det här ytterligare. Vi har alltså gått in för utbildning av personer som befinner sig i olika positioner. Jag delar uppfattningen att vi i Sverige har varit bra på kvantifiering. Det är det som är mätbart, det som är synligt. Det andra är så mycket svårare för då går man på djupet. Nu har vi hållit på i fem år med metoden mainstreaming. Men det betyder ju inte att vi har släppt det andra. Vi har inte alldeles sagt adjö till projekt, särskilda insatser för kvinnor och i vissa fall särskilda insatser för män av det skälet som Camilla Sköld Jansson anger, nämligen att vi ännu inte kan detta med mainstreaming. Det får inte det genomslag som det kanske har om 25 år. Därför måste man arbeta med båda metoderna under en förhållandevis lång period - kanske i ytterligare 25 år - för att både stötta kvinnor och driva det tunga mainstreamings-arbetet på olika sätt. Det är viktigt att säga detta, därför att under det senaste året har jag fått klart för mig att många, inte minst inom den offentliga världen, tror att i och med att vi nu tillämpar mainstreaming och talar om det på det här viset, kan man släppa det traditionella jämställdhetsarbetet. Men så är det ju inte. Det behövs fortfarande jämställdhetskommittér och annat ute på våra universitet och högskolor och var det nu kan vara någonstans därför att vi inte är färdiga. Vi kan för lite och har inte fått jämställdheten att tränga igenom ännu, och därför är utbildning bra. Men har Camilla Sköld Jansson andra idéer så tar jag gärna emot dem.
Herr talman! Jag vill ta upp frågan om jämställdhetsmärkning av reklam, som jag också tidigare har tagit upp med Margareta Winberg. Bilden av kvinnan i medierna har på senare år uppmärksammats alltmer. Forskare har understrukit de skillnader som finns i sättet att framställa kvinnor och män i medierna. Våra medier är skickliga på att fånga upp, spela på och förstärka de stereotypa bilder som finns av kvinnligt respektive manligt, framför allt inom reklamens värld. Ingen annan reklamform är så framgångsrik som den som vi kan se i televisionen. I reklamen framställs kvinnan som i huvudsak passiv. Hennes främsta uppgift är att se ung, vacker, smal och attraktiv ut. Hennes värde som kvinna ligger i att vara åtrådd, tillgänglig och i att väcka begär hos mannen. Mannen framställs däremot som aktiv med pondus och muskelstyrka. Muskler tolkas då gärna som tecken på handling, kontroll och makt. Kvinnan framställs oftast i sin privata roll och mannen i sin yrkesroll. Jag tycker att den utredning som ska ta fram jämställdhetsmärkning av företag, produkter och tjänster också skulle försöka ta fram kriterier för jämställdhetsmärkning av reklam. Det gäller bl.a. reklam som finns i tidningar, på reklampelare och framför allt i våra TV-kanaler. Jag undrar hur jämställdhetsministern skulle kunna verka för att ta fram sådana kriterier och kanske ta med detta i utredningen.
Herr talman! Utredningen som vi talar om ska ju se över om det går att göra företagen jämställdhetsmärkta, för det skulle kunna vara en konkurrensfråga. Vi som konsumenter skulle då lättare kunna välja varor och tjänster från företag som är bra på jämställdhet. Kanske, jag är inte säker, tycker jag att detta med reklam leder lite långt, för här finns både marknadsföringslagen och tryckfrihetsförordningen som möjligen begränsar detta. Jag vet inte, men låt mig fundera på det. Jag är säker på att Eva Eriksson, som är en mycket klok kvinna, säkert också tänker i dessa banor och ser om detta är möjligt eller om det finns andra lagar som begränsar möjligheten. Jag vet inte för dagen.
Herr talman! Jag tackar för svaret, Margareta Winberg, och ser fram emot att det kan bli någon ändring. Jag vill också komma in på en annan fråga som gäller bl.a. kvotering. Vi vet ju att det överallt har funnits en viss arbetsfördelning mellan kvinnor och män. Vissa arbetsuppgifter anser man som manliga och vissa som kvinnliga. Det har då blivit en ojämn fördelning av den ekonomiska makten och de ekonomiska resurserna mellan kvinnor och män. Det är svårt att definiera ekonomisk makt, men i Kvinnomaktutredningen sade man att om ekonomisk makt endast innehas av direktörer i storföretag och styrelsemedlemmar i börsnoterade företag, så saknar kvinnor ekonomisk makt. Detta är något som är väldigt viktigt att se över. Kvinnorna har systematiskt lägre befattningar och på mindre prestigefyllda nivåer. Det finns naturligtvis olika orsaker till detta. Men ofta är det svårt för kvinnorna att komma över det s.k. glastaket. Det är ett reellt tak. Det är också svårt för kvinnor att komma upp till högre chefspositioner. Vi vet att män väljer män. Bl.a. har det visat sig att småbarn har en kraftig negativ effekt på kvinnors karriärchanser men inte på mäns. När jag tidigare talade med Martin Nilsson beskrev han att man i Frankrike nu inför en lag om att 50 % ska vara kvinnor av de som väljs till alla lagstiftande församlingar. Det är konstigt att ett land som redan på 1500-talet i sin författning skrev in att en kvinna aldrig skulle få lov att styra Frankrike nu tar upp detta med kvotering. T.o.m. ska listorna till EU valen och nationalförsamlingen varvas. Även i Norge har man sett över om man i jämställdhetslagen kan skärpa kvoteringen. Jag undrar vad ministern har för åsikt om detta.
Herr talman! Exemplet Frankrike känner jag till. Det var när Frankrike tillsammans med Grekland låg längst ned i ligan som både Jacques Chirac och Jospin insåg att så här kunde de inte ha det. De skulle inte behöva skämmas inom EU-kretsen, för det var vad de fick göra. Därför höll båda var sitt brandtal för ett år sedan då de talade om hur viktigt detta var och propagerade för kvotering, som nu också är genomförd. Den är alltså beslutad, men det har inte hänt något ännu. I Sverige har vi klarat detta hyfsat bra utan en formell kvotering. Jag har ju själv stridit i mitt parti för varvade listor, vilket vi också har, och det är flera andra partier som har följt efter. Jag ser därför inte att det behövs en lagstiftad kvotering i Sverige när det gäller beslutande församlingar. Däremot kan man vara bekymrad när det gäller det privata näringslivet. Det är det som Norge har börjat se över, dock utan att lägga fram något förslag, men det pågår en debatt där. Jag har i mina kontakter med näringslivet, och de är rätt så många, sagt att om det inte händer något inom låt säga en femårsperiod, måste vi på allvar ta upp frågan om en mer regelrätt kvotering. Jag tror nog att det kommer att hända saker. Jag har också en arbetsgrupp med ett antal kvinnor och män, företrädesvis män, som sitter och talar om detta och funderar över hur man ska kunna komma över de hinder som uppenbarligen finns i näringslivet för att situationen ska bli bättre. Fler kvinnor ska kunna sitta i styrelserna men också kunna bli ledare för företagen. Där pågår alltså ett arbete, och vi får väl ge arbetsgruppen lite tid. Jag tycker nog att jag ser vissa positiva spår av detta arbete redan. T.ex. har Föreningssparbanken, som ingår i referensgruppen, nu utsett sin första kvinnliga koncernchef. Det tycker jag är roligt.

Herr talman! Jag hör inte till de ledamöter i denna kammaren som avser att rikta ett tack till ministern för hennes deltagande i debatten. Jag hör faktiskt till dem som tycker och lever med uppfattningen att det är en naturlig del i ministeruppdraget att vara närvarande vid kammarens debatter på respektive ministers sakområde. Nog om detta. Jämställdhetsdebatten har planerats in så att den faktiskt hålls på den internationella kvinnodagen, den 8 mars. Internationella kvinnodagen var från början ett initiativ taget av socialistiskt inspirerade kvinnor. Utifrån detta tycker jag att det är glädjande att den 8 mars, den internationella kvinnodagen, och jämställdheten mellan könen faktiskt har börjat accepteras av andra politiska schatteringar än av enbart oss som är socialistiskt inspirerade. Förhoppningsvis kan detta intresse leda till att vi på sikt kanske hamnar i en sådan situation att vi faktiskt kan enas om att göra den 8 mars till en röd dag i almanackan. Herr talman! Christel Anderberg antydde i sitt anförande tidigare något som hon har fått ett antal frågor om. Det gäller vad hon menade när hon jämförde offentligt arbete med en skyddad verkstad. Jag tror att det vore bra om Christel Anderberg kunde göra ett förtydligande på den punkten. Vad anser hon vara en skyddad verkstad? Menar hon att det är hela den offentliga sektorn eller menar hon att det är delar av den offentliga sektorn som i hennes begreppsvärld är att betrakta som en skyddad verkstad? Jag tror att det är viktigt att klargöra det för den fortsatta debattens skull. Herr talman! Det betänkande vi nu har att behandla är AU6. Det tar också upp frågan om kvinnofrid. Man konstaterar i betänkandet att det har pågått ett arbete med de här frågeställningarna under perioden. Det har resulterat i att ett antal lagändringar gjorts som skulle leda till att kvinnornas situation i samhällets förändrades och faktiskt förbättrades. Hörnpelarna i det förändringsarbetet vilade på tre ben: att lagstiftningen måste förbättras och skärpas, att förebyggande åtgärder måste vidtas samt att utsatta kvinnor skulle få ett bättre bemötande. Brottsbalken tillfördes också ett nytt begrepp: grov kvinnofridskränkning. Som ett komplement till detta infördes vidare i socialtjänstlagen en ny bestämmelse som säger att socialnämnden bör verka för att kvinnor som är utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet får stöd och hjälp för att förändra sin situation. Våldtäktsbrottet utvidgades också till att utöver samlag även avse annat sexuellt umgänge. Inom arbetslivet har en skärpning skett avseende sexuella trakasserier genom att det i jämställdhetslagen har tagits in en definition av vad som avses. Det har också införts en skyldighet för arbetsgivare att vidta aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra att en arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering. Slutligen kan nämnas att det sedan den 1 januari 1999 är förbjudet att köpa sexuella tjänster. Ambitionen och viljeinriktningen i de här åtgärderna är naturligtvis helt korrekta. Men frågan är om detta ska betraktas som det stora steget eller om vi kan förvänta oss ytterligare förslag till åtgärder inom området. Det är ju trots allt så om man följer nyhetsrapporteringen i medierna att den problematik som avsågs att lösas i stor utsträckning finns kvar på de här områdena. Jag tänkte här mer strikt hålla mig till vad som rör arbetsmarknaden. Sexuella trakasserier på en arbetsplats behöver inte nödvändigtvis utföras av en anställd eller en grupp anställda. Det kan ju också vara så att det är arbetsgivaren som är attraherad av denna perversa form av umgänge könen emellan. Jag tror att det är mindre svårt att hävda sin rätt så länge det är en annan anställd som är antagonisten. Det blir betydligt svårare om det är arbetsgivaren som de facto är den skyldige av den enkla anledningen att arbetsgivarens repressiva möjligheter är så enormt stora. Den anställdes anställning och möjlighet till försörjning ligger helt enkelt i potten. Man kan nog utan att förhäva sig, fru talman, ställa sig frågan hur många av de som av och till drabbas av kortare eller längre sjukskrivningar som har en situation där det egentliga problemet bottnar just i sexuella trakasserier. Svaret på den frågan kommer vi nog aldrig att få. Det kommer säkerligen att vara väl fördolt för tid och evighet. Vi tvingas nog också konstatera att rättslösheten för dessa kvinnor faktiskt är överväldigande. Den enda naturliga utvägen för att förändra situationen är att själv säga upp sig från sitt arbete. Man kan med visst fog utgå från att den anställde i den situationen inte heller får några berömmande vitsord från sin tidigare arbetsgivare. Det innebär i förlängningen än mer försvårade möjligheter att få ett nytt arbete. Har man inte ett arbete när man säger upp sig drabbas man av karenssystemet i a-kassan, vilket kan resultera i en 60 dagar lång avstängning från ersättning. Har man i domstol hävdat sin rätt och blivit tilldömd skadestånd kan man mista rätten till ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag. Det heter som bekant att man först ska göra slut på de egna tillgångarna innan man är berättigad till bistånd. Har man då fått ett skadestånd på grund av sexuella trakasserier så ska man leva upp det innan man kan få ett ekonomiskt bistånd. Man skulle faktiskt lite provokativt kunna säga att de kvinnor som blir drabbade av sexuella trakasserier också drabbas av samhällets ekonomiska repressivitet då de utan egen förskyllan hamnat i en svår situation. Vi kan alltså konstatera att även om ambitionen varit hög och lagstiftningen otvivelaktigt är välformulerad så är dessvärre verkligheten fortfarande kärv för de kvinnor som drabbas just av sexuella trakasserier. Det kanske t.o.m. är så att lagstiftarens ambition på intet sätt motsvaras av de verktyg som ställs till förfogande för att kunna hantera sådana här situationer. Fru talman! Även om vi till stora delar ligger i framkant vid en internationell jämförelse är det utan tvekan så att det återstår väldigt mycket att göra på området. Det föreligger utan tvekan ett behov för regeringen att återkomma med förslag för att på något sätt åtgärda de problem som vi har pekat på. I och med detta, fru talman, ställer jag mig bakom

Fru talman! Jag vill börja mitt anförande med att vända mig till partiark Nilsson. Vad gäller demokrati har jag för mig att det är så att åsikt bör brytas mot åsikt. Jag har någonstans inbillat mig att vi i denna process av ständigt brytande kanske kommer ett steg framåt. Utifrån det förbehåller jag mig som kristdemokrat rätten att skriva motioner och rätten att ha reservationer. Jag beklagar det utspel som Martin tidigare hade. Å andra sidan tolkar jag det som i sandlådan: När man inte längre hade några ord hände det - åtminstone gäller det mig som ung, hemsk grabb - att man tog till nävarna. Nästa gång kanske Martin kunde använda sig av ord. Hur som helst, fru talman, så händer det nu igen. Med stora rubriker lyfts den ena våldtäkten efter den andra fram. Rubrikerna upprör. Debatten om porr förs här i kammaren och på andra platser. Den politiska och akademiska intelligentian reagerar med ett samfällt avståndstagande - vilket är självklart. nya kunder. För mig visar detta att våldet och övergreppen inte kan bekämpas genom tillfälliga kampanjer och debatter. Det behövs en ständigt pågående diskussion i samhället om hur mäns och kvinnors situation är. Faktum är att alla killar vet att våldtäkt är fel. Alla vet att man inte får tvinga sig på människor mot deras vilja. Alla vet att man gör fel om man genomför en gruppvåldtäkt. Trots detta sker dessa övergrepp. I debatten sätts fokus ofta på gärningsmännen, deras uppväxt och deras problem. Samtidigt glömmer man emellanåt offren. Ett annat fenomen är att man fokuserar på den dagsaktuella debatten, trots att det verkar som om det här är ett problem som har existerat så länge som människan har existerat. Men oavsett hur det är med det, så verkar det som om det faktiskt går att påverka denna typ av samhällssjuka. Genom att tydliggöra mäns och kvinnors lika värde samt aktivt jobba med jämställdhetspolitik inom alla områden kommer vi att minska övergreppen. Vägen till ett tryggare samhälle går enligt min mening genom ett aktivt jämställdhetsarbete där individen, familjen, skolan, idrottsrörelsen eller andra delar av det civila nätverket engageras. Det finns enligt min mening inte någon enkel väg bort från dagens feta rubriker, utan det förutsätter ett djupgående engagemang. Fru talman! Ett annat stort problem med dessa frågor är att oavsett om vi pratar om övergrepp som är det yttersta beviset på en misslyckad jämställdhet eller om vi pratar om lika lön för lika arbete så är det genomgående ofta så att män har de flesta av fördelarna i samhället samtidigt som männen står för den största delen av våldet. Men det är kvinnorna som samtalar, diskuterar och känner oro för utvecklingen. Män och killar slår ofta ifrån sig genom att säga att det inte gäller dem, att de inte har något kollektivt ansvar. Trots dessa fina ursäkter kvarstår fakta. Det är vi män som lever gott, det är vi män som slipper att känna fruktan på kvällarna, i stan eller i hemmet. Vi män måste därför ta ett större ansvar för jämställdhetsdebatten. Jag tycker därför att det är glädjande att flera män har varit uppe i debatten i dag, vilket kan jämföras med förra året då vi var två. Vi måste engagera oss mer för att få stopp på de övergrepp som andra män genomför. Det är bl.a. utifrån detta perspektiv som jag i min tidigare egenskap av förbundsordförande för KDU tog initiativet till MAN, som är ett nätverk som vill jobba gentemot unga män och bland dem diskutera jämställdhet, relationer samt vad som är manlighet under 2000-talet. Det är också därför som jag väckt en motion där jag pekar på behovet av att år 2000 ska vara ett jämställdhetsår då vi riktar in oss framför allt på mäns del i jämställdheten. Det är också viktigt att regeringen avsätter resurser för att uppmuntra de manliga nätverk som växer fram och som jobbar med jämställdhet ur ett mansperspektiv. Fru talman! Samtidigt räcker det inte med tillfälliga debatter, bidrag och kampanjer, utan i det dagliga vardagsarbetet måste dessa frågor finnas med. Inom idrotten måste tjejer få samma resurser som killar. Inom public service måste män och kvinnor lyftas fram på ett likvärdigt sätt. Inom läroplaner och statliga mål måste jämställdhet och jämlikhet betonas. Men dessa mål måste även följas upp och efterlevas. På samma sätt måste näringslivet ta sitt ansvar och låta män och kvinnor delta på lika villkor utifrån de förutsättningar som de har. Här är det viktigt att barnafödande inte betraktas som ett problem och ett hinder för karriären utan som en merit och en tillgång då det ger livserfarenhet. Hemarbete måste också uppvärderas och ges förutsättningar så att det fungerar och attraherar både män och kvinnor. Det är uppenbart att dagens familjepolitik inte har räckt för att ge familjerna större valfrihet och uppmuntra män till att ta mer tid i hemmet. Det är inte heller troligt att nya lagar och regleringar som ämnar tvinga hem männen kommer att ge den positiva effekt som vi alla vill ha. Fru talman! Patriark Nilsson! Det är därför som jag som man så innerligt önskar att denna kammare snarast fattar beslut om att ett vårdnadsbidrag införs, vilket skulle göra att man får större möjligheter att gå ned i arbetstid och vara hemma med barnen. Vårdnadsbidraget ger även den enskilde individen och familjen större möjligheter att bestämma hur man vill organisera sin egen barnomsorg. Vårdnadsbidraget är enligt min mening en rättvise och jämställdhetsreform. Fru talman! Jämställdhet handlar således inte bara om övergrepp eller huruvida ungdomar har rätt eller fel attityd till sex, utan det är ett arbete som syftar till kvinnors och mäns lika värde och som måste bedrivas i familjen, skolan, föreningslivet och arbetslivet. Det är också ett arbete som förutsätter ett öppet debattklimat och en ständigt levande diskussion om mäns och kvinnors tillvaro samt förutsättningar. Fru talman! Jag ställer mig bakom Maria Larssons tidigare yrkanden.

Fru talman! Låt mig säga att jag till fullo delar Magnus Jacobssons synsätt när det gäller vikten av insatser mot det manliga våldet. Det är en fråga som har diskuterats här tidigare i dag och där jag tror att vi är ganska eniga. Vi måste fundera på inte bara om och när utan snarare vilka metoder som bäst lämpar sig. Och detta tål ju att diskuteras vidare. När det gäller inställningen till reservationsskrivande, som har diskuterats en del, vill jag säga att jag tycker att Kristdemokraterna och vilket oppositionsparti som helst självklart ska ha sin fulla rätt att skriva motioner och reservationer. På samma sätt förbehåller jag mig rätten att kritisera reservationer som jag tycker är substanslösa och som jag tror kommer att utnyttjas på ett partipolitiskt sätt där det inte handlar om substansen utan om kvantiteten - titta så många reservationer vi har, titta så mycket mer vi vill - när man egentligen inte har så speciellt mycket substans. Min kritik mot reservationen om jämställdhetsmärkningen är att jag fortfarande inte har fått klart för mig vad kristdemokraterna tycker är fel i den utredning som faktiskt redan har suttit och gjort ett förslag till jämställdhetsmärkning på bl.a. personalpolicy. När det gäller Magnus Jacobssons åsikter i övrigt när det gäller vårdnadsbidrag och maxtaxa, så tycker jag att det inte finns någonting ytterligare att säga som tyder på att det skulle bli mer jämställt. Jag försökte i mitt anförande visa att vårdnadsbidraget för väldigt många kvinnor innebär att det inte blir lönsamt att yrkesarbeta. Därför får de inte heller ett ekonomiskt oberoende. Det minskar jämställdheten mellan män och kvinnor. Jag tycker att det fortfarande återstår att bevisa vad som har ändrats sedan det förra replikskiftet när det gäller detta.
Fru talman! När det gäller den första delen så har Martin Nilsson och Maria Larsson mycket riktigt haft en debatt. Jag reagerar inte på att Martin Nilsson har åsikter. Det gläder mig att han har åsikter. Jag reagerar på den arrogans som han visade i talarstolen och hoppas att jag själv inte använder mig av densamma. När det gäller vårdnadsbidraget kontra maxtaxan så finns det väl en ideologisk skiljelinje i detta sammanhang. Martin Nilsson säger att med detta bidrag så har man ett incitament för att inte gå och jobba. Nej, jag tror inte att det är så. Man har ett incitament för att kunna välja barnomsorgsform. När jag är ute i skolor eller när jag läser undersökningar kan jag konstatera att de flesta unga kvinnor som jag har samtalat med eller läst om säger att de vill vara hemma åtminstone under det första året och gärna två eller tre år. Och att det är just kvinnor som säger att de vill det kan ju diskuteras. Det kan ju diskuteras om det är rätt eller fel, men då får man ju med andra ord säga att kvinnor som vill det är dåliga på jämställdhet. Jag tror annars att det finns en logik i att just kvinnor vill det. Det är de som föder barn, som ammar barn och som behöver tid att få läka ihop efter en förlossning. Och jag tror också att det är de som känner att de första åren - ett, två eller tre år - är viktiga. Om det nu känns så viktigt så får man låta individen och familjen få göra det. Vad är felet? Personligen tror jag att fler kvinnor kommer att välja ett väl utvecklat vårdnadsbidrag. Jag ser inte att det är ett hot mot jämställdheten. Jag ser snarare att det är en stor frihet för unga kvinnor att få välja. Och där går väl skiljelinjen. För mig handlar det inte om kronor och ören eller skatteinkomster, utan för mig är det en frihetsfråga.
Fru talman! Om kristdemokraternas främsta syfte hade varit att de tyckte att det vore bra om föräldrar kunde vara hemma mer och få välja fritt, då hade de aldrig lanserat en modell som vårdnadsbidraget. Då hade de tyckt att förlängd föräldraförsäkring hade kunnat vara en bra modell. Men det tycker de inte, utan de lägger fram ett förslag om vårdnadsbidrag som uppenbart gör det oerhört lite lönsamt, för att inte säga direkt olönsamt i många fall, att faktiskt yrkesarbeta. Det är uppenbart att det slår mot kvinnor. Det är uppenbart om man tittar där det faktiskt har införts kontantstöd. Man kan titta på de nordnorska fylkena och se vilka effekter det har fått. Det var uppenbart att det var männen som inte var hemma. Det var kvinnorna som var hemma och det under lång tid. Det var uppenbart, och det är uppenbart att det slår oerhört hårt mot kvinnors arbetsmarknad. Det blir svårt för alla unga kvinnor, inte bara för dem som väljer att stanna hemma. Alla unga kvinnor bedöms utifrån risken att de är borta från arbetslivet i tre, fyra, fem eller sex år. Vilken arbetsgivare vill anställa dem? Problemet är just att ni inte vill att föräldrar själva ska bestämma, utan ni vill skapa en modell där ni bestämmer vad som är ekonomiskt och praktiskt möjligt. Detta drabbar alla. Det blir inte någon valfrihet, utan det hela blir förbestämt enligt en kristdemokratisk familjepolitisk modell. Ordet patriarkalt ligger nära till hands men jag ska inte använda det.
Fru talman! Jag tycker att Martin Nilssons inlägg visar på en halv insikt. När det gäller den del som jag inte tror att Martin Nilsson har insikt i handlar det just om varför det blir kvinnor som i kontantstøttemodellen som väljer att vara hemma. Jag tror inte att det är det ekonomiska som är svaret. Jag tror inte heller att det handlar om att de är borttvingade. Vidare tror jag inte att norska tjejer är speciellt svagare i sina jämställdhetskrav än svenska tjejer. I stället tror jag att det ligger i följande ord: Jag vill vara hemma en tid till. Kan vi inte få vara det? Det är åtminstone vad jag hör exempelvis när jag är ute i skolorna. Sedan har vi nästa del, arbetslivet. Där tror jag att vi båda känner frustration. Jag har vänner som varit gifta och som haft barn. Då frågade arbetsgivaren kvinnan: Vad gör du om barnen är sjuka? Svaret blev: Jag är hemma. Man frågade dock aldrig mannen. När de senare var skilda och barnen bodde hos mannen fick han helt plötsligt samma fråga av arbetsgivaren: Vad gör du den dagen barnen är sjuka? Ja, han är väl hemma. Vad Martin Nilsson beskriver när det gäller arbetslivet handlar inte om maxtaxa eller om vårdnadsbidrag, utan det handlar om attityd. I den debatten står jag gärna tillsammans med Martin Nilsson. Där går jag gärna ut i småföretagarlivet, näringslivet och den offentliga sektorn. Jag tar gärna den debatten, för det är en självklarhet att man ska vara hemma hos sina barn när de är sjuka. Det ska inte räknas som en nackdel, utan som en fördel. I övrigt vill jag tacka för detta replikskifte.

Fru talman! Jag är sista talaren i en mycket lång debatt som handlat om jämställdhetsfrågor ur olika perspektiv. Den här debatten är väldigt spännande. Den har ju också många ideologiska inslag. Kanske är det här en av de debatter där man starkast känner de ideologiska skillnaderna. Det är väldigt tillfredsställande att se att det är så många män som numera deltar och känner ansvar för jämställdhetsfrågorna. Jag tänker uppehålla mig vid det som jag och mitt parti anser vara den allra viktigaste kvinnofrågan, nämligen frågan om våldet mot kvinnorna. Kvinnovåldet skördar offer varje dag och i alla samhällsklasser. Det finns inga skillnader mellan de olika klasserna. Kvinnovåldet finns överallt, i alla yrkesgrupper och i alla bostadsområden. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Samhället måste ta ett ännu större ansvar för det här därför att misshandeln rör oss alla, både män och kvinnor. Misshandeln kan delas upp i sexuell, psykisk och fysisk misshandel. Lagen om kvinnofrid gav domstolarna möjlighet att bedöma en hel process, inte bara enskilda våldsyttringar, och det är mycket bra. Men gällande rätt är att psykisk misshandel är straffbar bara om gärningen medför en medicinsk effekt. Vid mindre allvarliga former av psykisk misshandel är det svårt att bevisa att en medicinskt påverkbar effekt har ett sådant samband med gärningen att det går att döma till ansvar. En sådan här s.k. lindrig psykisk misshandel anser vi i Folkpartiet också måste bli kriminaliserad. Det är alltså inte bara fysiskt som man kan bli misshandlad. Den psykiska misshandeln är många gånger lika svår. Polis och vårdpersonal måste få den utbildning och de resurser som krävs för att upprätthålla ordningen och hjälpa och vårda de kvinnor som råkar ut för misshandel. Det är väldigt viktigt att de förmår misshandlade kvinnor att anmäla misshandeln liksom att kvinnorna vet att deras anmälningar tas på allvar. Polisen måste så fort misshandel misstänks ta itu med de frågorna. Man måste också stärka brottsoffrens ställning. Kvinnor som utsätts för förföljelse, trakasserier och våld lever i ständig otrygghet och måste få största möjliga rörelsefrihet. Därför anser vi i Folkpartiet att det område som åklagaren har möjlighet att låta omfattas av det s.k. besöksförbudet måste vidgas. I dag omfattar besöksförbudet enbart det hus där den hotade kvinnan befinner sig. Vi vill att det ska handla om ett större geografiskt område så att kvinnan t.ex. kan gå ut och handla utan att behöva känna oro för att bli förföljd av en man. Vi tycker också att man skulle pröva att dra in körkortet för män som misshandlar. Män som inte accepterar besöksförbudet ska förses med elektronisk fotboja. Det är många som föreslagit det. I de fall man prövar sådant här är det framgångsrikt. I extremfall kan polis eller vakter punktmarkera män som bryter mot besöksförbudet. Kvinnor som så vill ska ha rätt till vapenlicens för tårgassprej. De målsägande som så vill ska kunna få en stödperson som informerar om rättegångsförfarandet och som stöttar inför konfrontationen med den åtalade. Kvinno-, mans och brottsofferjourer måste få mer statlig hjälp för att finansiera sin verksamhet. En annan sak som också förorsakar stora problem är den s.k. kvinnoimporten. Det är ju känt att både företag och enskilda lockar kvinnor från Baltikum, Ryssland, Asien och Afrika till Sverige, med löfte om guld och gröna skogar. Ibland går det bra men alltför många gånger blir livet i Sverige för de här kvinnorna ett helvete. De har svårt att ta sig ur sitt vardagliga fängelse om de har vistats mindre än två år i Sverige. Ofta kan de ingen svenska. De vet inte vart de ska vända sig när de har problem. Därför är det väldigt angeläget att pröva möjligheten för de här kvinnorna att få stanna kvar i Sverige och att det görs skyndsamt från myndigheternas sida. Det är ofta väldigt svårt, ja, praktiskt taget omöjligt, för de här kvinnorna att återvända till sitt hemland. En sak till är väldigt viktig och det är att vi måste inse att vi inte kan lösa problemen med kvinnovåldet enbart på politisk väg. Det civila samhället, dvs. alla vi som finns i samhället, har också en nyckelroll när det gäller att komma till rätta med kvinnomisshandeln. När familjemedlemmen, grannen, vännen eller arbetskamraten höjer handen, höj då blicken! Var medveten om vad som händer och blunda inte för det! Våga fråga om hur blåmärken har uppkommit och hur det kommer sig att en person plötsligt har en bruten arm! Vi måste reagera. Det får inte vara i sin ordning att inte reagera på sådant här. Många misshandlade kvinnor får sitt självförtroende förstört. Man tror att det är ens eget fel om man blir misshandlad. Vi måste alltså på alla möjliga sätt stötta de kvinnor som misshandlas och vara mycket medvetna om att det här finns överallt i samhället. Ge oss kvinnofrid nu! Jag vill höra alla män kräva detta. Fru talman! Rikskvinnocentrum i Uppsala spelar en väldigt viktig roll när det gäller att förbättra bemötandet av kvinnor som utsätts för våld. Centret bedriver också forskning kring sexualiserat våld och utbildar och informerar yrkesgrupper som kommer i kontakt med våldet. Där finns också mycket material om kvinnor som har utsatts för våld. Det här materialet och det arbete som gjorts för att sprida kunskaper och erfarenheter vidare exempelvis när det gäller myndigheter har ett väldigt stort nationellt intresse och det är långt ifrån avslutat. Därför är det, fru talman, mycket oroande att Rikskvinnocentrum inte har fått besked om hur man ska lösa sin långsiktiga framtida finansiering. Det är riktigt att man uppbär medel från Uppsala universitet för det här men man har alltså inte kunnat få de pengarna för i år. Man har nämligen inte fått de statliga pengarna. Därför är personalen på Rikskvinnocentrum djupt oroad. Jag vill mot den bakgrunden instämma i Centerns reservation om Rikskvinnocentrums fortsatta finansiering och yrkar bifall till den reservationen. I övrigt instämmer jag i de reservationer som Folkpartiets

Fru talman! Vi ska här behandla utrikesutskottets betänkande angående kryptografi. Jag vill börja med att understryka att jag ställer mig bakom betänkandet och den behandling av motionerna som majoriteten har motiverat genom sina skrivningar och ställt sig bakom. Jag vill markera den samstämmighet som blivit tonen i detta betänkande och det positiva i att så många frågetecken har kunnat rätas ut under beredningens gång. Vi har nu lagt en bra grund inte bara för vårt utskotts vidkommande utan också för övriga utskott som har kryptering på sitt område och sitt ansvar. Jag tror också att vi har gett bra signaler ut till dem som jobbar och följer krypteringsfrågorna utanför denna kammare. Kryptering har blossat upp som en viktig fråga i och med den IT-utveckling vi har. Det har naturligtvis också i det sammanhanget uppstått en del frågetecken och en del barnsjukdomar, och de har hanterats på ett bra sätt. Jag möter i dag inte kritik som jag gjorde för ett par år sedan. I dag har man lärt sig att hantera detta och har hittat rutiner. Med det här betänkandet har vi kommit ett bra stycke på väg. Vi ska också se de diskussioner som varit om kryptering som ett positivt uttryck för att vi ligger väldigt långt framme i dessa frågor. I och med att vi ligger så långt framme i IT-utvecklingen dyker också frågor upp fortare hos oss än vad de gör i många andra länder. För oss är det också viktigt att behålla de konkurrensförutsättningar som vi behöver i förhållande till våra konkurrenter. Det är många saker som har flutit ihop i krypteringsbetänkandet. Fru talman! I dag är det den 8 mars, internationella kvinnodagen. Att denna debatt, som inte ligger närmast jämställdhetsdebatten, förlagts till just denna dag får ses som en markering att riksdagen efterlyser framsteg för jämställdheten även på detta område. IT världen är ny men har ändå valt att bli bärare av gamla strukturer och värderingar. Grabbigheten inom IT-världen måste brytas. Ett sätt att markera det är att ta upp den frågan just i dag. Fru talman! En viktig grund för betänkandet vi här har att diskutera är de åtaganden vi har inom EU. En annan viktig faktor är Wassenaararrangemanget. Wassenaararrangemanget har till sin huvuduppgift att hindra spridning av krigsmateriel och varor med dubbla användningsområden. Det är varor som kan ha både militärt destabiliserande verkan och hota internationell och regional fred. Produkter av militär karaktär kontrolleras direkt av krigsmateriellagstiftningen och ska inte blandas ihop med detta. Men det är ändå viktigt att veta att de behandlas i en annan ordning. Produkter av civil karaktär kontrolleras över huvud taget inte. Den kontroll som vi diskuterar här och i betänkandet är inriktad på produkter med både civil och militär användning, dvs. sådana produkter som har ett dubbelt användningsområde. Wassenaararrangemangets lista består av civila produkter som även har en påtaglig militär användning. Enskilda användare och sådana som har till uppgift att kryptera saker i sitt arbete som vi kanske möter, och som inte har varit involverade i arbetet, har haft frågetecken kring det. Men jag tycker att vi nu har lyckats förklara det på ett bra sätt. Det är också tydligt beskrivet i betänkandet. Detta handlar, mina åhörare och meddebattörer, om arbete och regler i syfte att vidmakthålla vår gemensamma säkerhet. Det är en fråga, fru talman, som utrikesutskottet tar på stort allvar. Men vi kan inte tala om säkerhet här i dag utan att nämna - likt Margareta Winberg tidigare - att det finns människor för vilka avsaknad av säkerhet är något akut i deras vardag. Jag kan inte med tystnad gå förbi det som utspelar sig i södra Afrika när jag ändå står i talarstolen. En kvinna tvingas föda uppe i ett träd. Det som sitter på min näthinna i dag är en helt annan form av bristande säkerhet än det som kryptering kan förebygga. Det är likt Gustave Dorés bilder i den gamla familjebibeln på människor som i fasa och i desperation klamrar sig fast men inte kommer undan syndafloden. För att visa respekt för alla de människor i Moçambique som uppe i träd och tak söker skydd och räddning undan vattenmassorna och skydd för de sjukdomar som följer i spåren vill jag få sagt att vi är berörda. Vi välkomnar de insatser som nu görs på regeringens initiativ av Sida och frivilligorganisationerna. Vi kan också, som Margareta Winberg sade, stödja hjälporganisationerna på ett personligt sätt. Kvinnan som med sin nyfödda fanns uppe i trädet hade inte till det nödvändigaste. Hon hade ingen dator, varken osäker eller säkrad med krypto. Men det är däremot möjligt att de som arbetade med att så snabbt som möjligt få fram stöd och hjälp till de drabbade använde sig av IT-tekniken. Även kryptering kan ha en plats i det sammanhanget. Fru talman! Jag talade i går om Moçambique och minorna, som nu med största sannolikhet rör sig med vattenmassorna. Det är en naturlig fråga på ett minröjningscentrum. Jag var nämligen på SWEDEC i Eksjö i går. Just den militära delen av vårt samhälle förknippas fortfarande med kryptering. Även om ursprunget helt riktigt återfinns inom det militära området är kryptering i dag en vardagshantering på många områden och en förutsättning för att Sverige också fortsättningsvis ska kunna vara pådrivande i Kryptografi är i dag ett viktigt hjälpmedel för att förhindra och skydda mot brottslig verksamhet. Man ska kunna skydda information. Där kan kryptografi bidra till att förebygga brott. Jag stannar där och välkomnar nästa talare.

Fru talman! Vi ska i dag återigen debattera och denna gång förhoppningsvis slutdebattera utrikesutskottets betänkande nr 7 om kryptografi, och då förhoppningsvis i litet lägre tonläge än vad vi gjorde förra gången. Detta ärende är föranlett av regeringens skrivelse 1998/99:116 om kryptografi som underställdes kammaren redan i juni 1999. Det har hunnit hända ganska mycket på de åtta månader som förflutit sedan dess. Inte minst har vi själva i utskottet hunnit både lära oss mer och diskutera mer om vad kryptografi och exportkontroll innebär. Själva kryptotekniken utvecklas också i minst samma höga tempo som IT-produkter i övrigt gör. I Sverige har Inspektionen för strategiska produkter, ISP, förenklat reglerna betydligt när det gäller generella exporttillstånd för kryptoprodukter. USA har också hunnit ändra sina regler och har nu tillfälliga exportregler för produkter med kryptoinnehåll som bedöms som betydligt mer liberala än tidigare. Inom Wassenaararrangemanget uppdateras kontinuerligt listorna över strategiska produkter. Just varulistan för informationssäkerhet från 1998, som bl.a. innefattar civila kryptoprodukter med möjlig militär tillämpning, ska förändras i december i år. I detta arbete kommer Sverige att verka för en ännu friare handel och för att viss teknik undantas från exportkontroll. Även detta kan man finna i betänkandet. Det är glädjande att utrikesutskottet nu är enigt i denna strävan. Det är i exportkontrollfrågorna som vi har haft olika syn i partierna. Vi moderater tycker att regeringen har gjort för lite och varit för långsam. Regeringen har inte varit tillräckligt uppmärksam på de svenska IT-företagens svårigheter att konkurrera på exportmarknaden. Vi moderater är också medvetna om att en avvägning måste göras mellan säkerhetspolitiska överväganden, skyldigheter att fullgöra internationella överenskommelser, krav på tillgänglighet för teknik och exportmöjligheter för svenska företag. Vi tycker att utskottet har fört hela frågan en bra bit framåt. Vi har hamnat på ett väl avvägt ställningstagande. Slutligen vill jag säga något om frågan om kryptonycklar, som också finns med i betänkandet. Statsrådet Leif Pagrotsky har inför utskottet påpekat att regeringen inte har några planer på att införa obligatorisk deponering av kryptonycklar. Det välkomnar vi moderater. Fru talman! Jag instämmer i bifallsyrkandet till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Det är som sagt ett enigt utskott som står bakom betänkandet, men det fanns ändå några knäckfrågor. Synen på exportkontroll i allmänhet och synen på exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden har inte alldeles självklart varit något som vi har varit eniga om från början - inte heller synen på den obligatoriska deponeringen av kryptonycklar eller synen på de internationella åtaganden som Sverige har tagit på sig. Grunden har ändå varit den samma. Vi har haft en liberal syn på användning, import och export av kryptoprodukter. Denna grund fanns egentligen redan när utskottet behandlade ärendet förra gången. Vi diskuterade t.o.m. detta i kammaren den 3 november 1999. Men då var tonläget något högre. Då uppmålades ofantligt stora motsättningar mellan olika uppfattningar i utskottet. T.ex. sade Marianne Samuelsson från Miljöpartiet att det var minst sagt förvånande och underligt att Vänsterpartiet inte hade tagit ställning till att antingen tycka att det är viktigt att liberalisera reglerna eller att tycka att vi också fortsättningsvis bör ha en viss kontroll. Vi menade att detta var en falsk motsättning, och det visade sig att vi hade rätt. Carina Hägg sade i den debatten att genom att undvika att ta ställning i sakfrågan banar Vänsterpartiet medvetet vägen för en politik som ger diktaturer anledning att applådera, men som får fredsvänner att rysa. Mellan dessa båda intressen har nu Vänstern att välja, menade hon. Nåväl, vi lyckades tydligen hitta en väg som även Carina Hägg ansåg var varken diktaturvänlig eller på annat sätt förkastlig. Han föreslog återremiss, framför allt därför att han ansåg att allt inte var riktigt utrett, men också därför att det, som Murad sade, fanns en god möjlighet att hitta ett kompromissförslag som skulle passa när det gäller exporten. Han sade också: Jag tror att vi kommer att vara överens i utskottet. För detta fick Murad Artin påskrivet från K-G Biörsmark att det inte fanns någon grund för återremiss. Allt var utrett, och det var dags att gå till beslut. Marianne Samuelsson sade: Vänsterpartiet använder riksdagen som lekstuga. Carina Hägg sade: Kan en återremiss lösa problemet med en förändrad majoritet i kammaren då Vänsterpartiet kliver över i en annan fålla än den man tidigare har varit i när det gäller den här frågan? Carina Hägg kände också stor tveksamhet inför Vänsterpartiets agerande framöver efter dessa erfarenheter, sade hon. Nu har vi haft en process i utskottet där vi har diskuterat sakfrågorna. Vi har satt oss ned och i ett något lugnare tonläge diskuterat både de internationella åtaganden som Sverige har och vår egen grundsyn på krypteringen och exportkontrollen. Vi har också fått en fördjupad information bl.a. från statsrådet Pagrotsky. Det har lett fram till ett helt enigt ställningstagande utan någon reservation. Jag vill därmed säga att de som med hårda ord kritiserade Murad Artins agerande i kammaren den 3 november 1999 bör fundera över sitt ställningstagande då. Allt var inte utrett. Vi hade möjlighet att komma överens, och vi tog den möjligheten. Jag vill tacka utrikesutskottets ledamöter för ett konstruktivt samarbete i frågan. Prestigen har lagts åt sidan, och vi har nått ett bra resultat. Därmed yrkar jag bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkande nr 7.
Fru talman! Detta gläder mig. Jag uppfattar det nämligen som att Lars Ohly den här gången har en annan respekt för de internationella åtaganden som Sverige har i de här frågorna. Därutöver finns det naturligtvis frågor som har bäring på att terrorismen har globaliserats. Vi vet att bakgrunden till Wassenaararrangemanget var den uppbyggnad av stridsmedel som skedde i Irak. Det var ett varningstecken - här behövde man ha ett säkerhetsarrangemang. För mig har detta varit oerhört viktigt. Vad jag förstår har det också varit det för kollegerna från övriga partier, som har ställt sig bakom betänkandet. Frågetecknen har gällt Vänsterns insikt i de här frågorna. Det var bakgrunden till de uttalanden som jag har fått återgivna här. Jag välkomnar om nu Vänsterpartiet också har ställt sig bakom det viktiga arbete vi har inom Wassenaararrangemanget för att stoppa upprustning av stater som t.ex. Irak och Nordkorea. Det är primärt det ansvaret som detta utskott har. Sedan finns det ju näringslivsfrågor och annat som kanske egentligen har bäring på många andra utskotts områden. Men för vårt utskott är det oerhört viktigt att slå vakt om detta. Usama bin Ladin t.ex. ska inte ha större möjligheter än vad ett regelverk kan ge honom att försöka få tag på kemiska och biologiska stridsmedel. Vi vet ju att han har för avsikt att göra detta, och att han har tagit initiativ för att kunna tillskansa sig komponenter för att bygga upp något sådant. Jag välkomnar alltså Vänsterpartiets ställningstagande, och att man liksom övriga partier prioriterar och ser det viktiga med Wassenaararrangemanget.
Fru talman! Det höga tonläge som Carina Hägg hade i debatten den 3 november riktade sig inte mot Vänsterpartiet. Vänsterpartiet hade ingen reservation, och vi hade inte tagit ställning i utskottet då. Ett av skälen till att vi återremitterade ärendet var att vi såg att det fanns möjligheter att få ihop synpunkterna. Däremot sade Carina Hägg att det ställningstagande som Vänsterpartiet hade att göra var att ta ställning och välja mellan en politik som ger diktaturer anledning att applådera men som får fredsvänner att rysa, eller en politik som socialdemokratin stod för. Hon utmålade alltså den moderata, folkpartistiska, kristdemokratiska och centerpartistiska majoritetslinjen i utskottet som en politik som gav diktaturer anledning att applådera. Jag vill bara påpeka att tonläget kanske inte riktigt stod i paritet till hur frågan senare har behandlats.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Ohly här söker strid i en fråga som vi i utskottet har varit överens om, och där det inte finns några skiljaktigheter. Söker man diskussion för diskussionens egen skull känns det inte så meningsfullt för mig att ta del i den. Jag vill bara konstatera att det har funnits en enighet och en konstruktiv anda i utskottet. Betänkandet ligger på ett mycket värdefullt sätt på vårt bord för ett ställningstagande.

Fru talman! Vi ska nu debattera konstitutionsutskottets betänkande KU 13 angående kommunala demokratifrågor. Betänkandet omfattar 24 motioner. I Jag tänker här enbart ta upp några av de områden där vi från Moderata samlingspartiet har en avvikande mening gentemot majoriteten. Vi har även i dessa frågor reservationer och i några fall även motivreservationer. Den första frågan gäller kommundelningar. Vi moderater anser att det borde bli lättare att dela kommuner genom att procedurerna som har samband med kommundelningar underlättas. I direktiven för den kommitté som ska se på åtgärder för att stärka den medborgerliga insynen och deltagandet i den kommunala demokratin står att man ska se på hur förfarandet kan underlättas. Det gäller bl.a. hur ärenden utreds, vem som beslutar och möjligheten att genomföra en snabb indelningsändring när beslut väl är fattat. Man ska även se på erfarenheterna av de kommundelningar som genomförts på 90-talet. Möjligheten att dela kommuner kan öka medborgarnas engagemang i lokala frågor. Medborgarinflytandet kan stärkas betydligt vid en delning. Det är viktigt att det finns kvar en ekonomisk bärkraft och effektivitet. Men det är också viktigt att betona att det ska vara möjligt att medge kommundelningar i en ökad generell omfattning och inte bara när det gäller kommuner i storstadsområden. Detta gäller delningar och inte nya politiska nivåer. Kommun och stadsdelsnämnder liksom regionfullmäktige ser vi som onödiga politiska nivåer. Som en parentes kan nämnas att det på många håll i landet nu även talas intensivt om ett ökat samarbete mellan kommuner och även ibland om kommunsammanslagningar. Bakgrunden till detta är att många landsbygds och glesbygdskommuner minskar så i befolkningsstorlek att det på sikt anses svårt att upprätthålla den kommunala servicen. Den andra delen jag vill ta upp är möjligheten till kommunala folkomröstningar. Vi ställer oss positiva till folkomröstningar. De kan användas för att stärka den kommunala demokratin. Vi anser att frågan om att folkomröstningar ska kunna genomdrivas av en minoritet i fullmäktige bör beredas vidare. Det bör förslagsvis ske genom tilläggsdirektiv till den kommitté som har till uppgift att föreslå åtgärder för att stärka den kommunala demokratin. Till sist tänkte jag ta upp frågan om nyval i kommuner och landsting. Det är en brist i det kommunala regelsystemet att extraval inte tillåts även om förändrade politiska förhållanden och relationer mellan partierna skulle motivera detta. Det skulle kunna ge ett tydligare ansvarstagande och mer visa vem eller vilka som verkligen har makten att styra i kommunen. Med dagens system blir det ofta olika politiska majoriteter som medborgarna inte kan förutse vid valet. Det går inte att förutse vilka samarbetskonstellationer som blir framförhandlade efter valet. Denna s.k. samarbetsdemokrati kan även ifrågasättas då den inte tillräckligt noga tydliggör ansvaret i de politiska besluten. Dessa konstellationer kan ändras under valperioden. Då bör möjligheten till nyval finnas. Fru talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation nr 1 under mom. 1. I övrigt står jag naturligtvis bakom de reservationer och särskilda yttranden i handlingarna där Moderaterna finns med.

Fru talman! I det här betänkande tar vi upp motioner som väckts under den allmänna motionstiden under ett par år. Två av motionerna kommer från I den ena motionen tar vi upp frågan om barns och ungdomars möjligheter till inflytande i lokalsamhället. Vi skrev den här motionen efter att ha tagit intryck av förslag som framförts av Barnombudsmannen. Dessa förslag var ägnade att skapa vissa möjligheter för barn och ungdomar att ta en mer aktiv del i den demokratiska processen, särskilt i frågor som de själva är direkt berörda av. Motionen handlar alltså om något som vi skulle kunna kalla tidig demokratisk fostran. Det är glädjande att sedan motionen väckts har dess intentioner om en utredning av de här sakerna mycket väl täckts in av regeringens direktiv till en utredning om åtgärder för att stärka den medborgerliga insynen och deltagandet i den kommunala demokratin. Vi har därför inget yrkande när det gäller den motionen. Vi är nöjda med att våra krav i huvudsak har blivit tillgodosedda. Den andra motionen tar upp en fråga där riksdagen faktiskt redan tidigare har fattat ett positivt beslut. Men med beklagande måste jag konstatera att den socialdemokratiska regeringen inte har tagit frågan på tillräckligt stort allvar. Det gäller förhållandena för en viss kategori förtroendevalda i många kommuner, nämligen människor som, utöver sitt politiska förtroendeuppdrag, har skiftarbete. Enligt kommunallagens 4 kap. 11 § har förtroendevalda rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för deras uppdrag. Men även om undantag finns i någon kommun med en generös tolkning av detta, tolkas det i allmänhet så att man har rätt till ledighet för sammanträden och resor till och från sammanträdena. De skiftarbetande som kanske har jobbat på natten får ingen ledighet för sammanträdena. De får alltså finna sig i att direkt efter ett nattskift gå till ett möte som börjar på morgonen. Därmed får de vara utan den sömn och rekreation som är erforderlig för att de ska kunna vara aktiva på mötet. Eller också får de avstå från att ta politiska uppdrag med hänvisning till sin arbetssituation. Det borde vara så att skiftarbetande har rätt till ledighet natten innan man ska fullgöra ett politiskt uppdrag, men denna rätt har man inte. Konstitutionsutskottet har tidigare uttalat sig positivt om det här förslaget. En utredning var på väg att tillsättas av den dåvarande borgerliga regeringen, men det bemyndigandet togs tillbaka av den socialdemokratiska regeringen. Frågan har förutsatts utredas av ett par utredningar, men ingenting har hänt. Vi har väckt motionen på nytt. Det är glädjande att vi nu kan konstatera att utskottet än en gång enhälligt har ställt sig bakom motionens intentioner. Det är alldeles utmärkt. Vi hoppas bara att den nyss berörda utredningen om demokratin verkligen tar tag i frågan och ser till att den förs fram till förslag och resultat. Jag utgår också ifrån att regeringen, nu när konstitutionsutskottet en andra gång enhälligt har ställt sig bakom den här motionens intentioner, ser till att det sker någonting i frågan om inte utredningen skulle fullgöra det utskottet förutsätter. Det är viktigt att de skiftarbetande ges rimliga möjligheter till ett deltagande i det demokratiska och politiska livet. De ska kunna ta förtroendeuppdrag. Ett skiftarbete ska inte vara diskriminerande i demokratisk mening. Fru talman! I motion K220 har Miljöpartiet föreslagit att miljö och hälsoskyddsnämnder ska vara obligatoriska i kommunerna. Erfarenheterna visar att miljöarbetet faktiskt är bäst i kommuner med sådana särskilda nämnder och att miljöarbetet tonas ned i kommuner där dessa nämnder upphört eller lagts ihop med andra nämnder. Vi tycker därför att den relativa kommunala självstyrelse som vi har - den är bara relativ - här får vika för ett mer övergripande intresse, nämligen miljöintresset. Därför har vi i Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiets representant reserverat oss till förmån för detta motionsyrkande. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 9 om kommunala miljö och hälsoskyddsnämnder. I övrigt står jag bakom hemställan i utskottets betänkande, men jag vill tillfoga ett par påpekanden om motioner och reservationer som behandlats i det. Förvisso är det så att nästan alla frågor här hänvisas till olika utredningar. Bl.a. gäller det frågan om kommundelningar. För något år sedan fick en majoritet av borgerliga partier och Miljöpartiet igenom ett riksdagsuttalande för en översyn av reglerna för kommundelningar. Detta beslut har effektuerats i direktiven till nämnda utredning om kommunal demokrati. Likväl kommer nu ånyo ett motionskrav från Centern, med instämmande från Moderaterna och Folkpartiet, om kommundelningar. Centern vill dessutom gå så långt att man vill ge särskild tyngd för dem som vill mäla sig ut ur en kommun om det blir en kommunal folkomröstning. Man tycks inte förstå att många kommundelningar faktiskt skett på grund av att områden där det bor mer välbeställda personer velat mäla sig ur den kommunala gemenskapen för att slippa bära på sociala problemområden. Hela den här dogmatiska kommundelningsfilosofin andas en tendens att vilja underlätta för ökad social segregation och ökad social ojämlikhet. Det ser ut som om de tre borgerliga partierna vill att riksdagen gång på gång ska uttala den ökade segregationens politiska linje. Jag tycker att det bör avvisas. Men samtidigt är frågan, så som sig bör, hänskjuten till en utredning och upptagen i utredningsdirektiven, och den ska naturligtvis utredas. Även om detta och en del övriga krav i en del borgerliga motioner, särskilt från Centerpartiet, kommer att behandlas i utredning bör man säga att det tycks vara ett slags vurm för de små och nära, för minskad överskådlighet, för minskad möjlighet att greppa och påverka helheter som vägleder detta parti. Man vill låta mer demokratifrämjande, mer nära. Men detta är egentligen en ganska populistisk inställning i demokratifrågorna. Jag kan inte låta bli denna generella anmärkning till några av reservationerna i betänkandet. Jag vill också säga att det är bra att Folkpartiet tar upp frågan om lagtrots. Den frågan måste åtgärdas. Utskottet har dock konstaterat att en särskild utredningsman ser över frågan om lagtrots i kommunerna, och vi hoppas att det kommer ett förslag. Kommuner ska inte kunna trotsa lagen. Där har folkpartimotionen rätt. Men det är ändå en utredare som ska se över formerna för detta, och vi hoppas att man kommer till ett bra förslag. Fru talman!

Fru talman! Under åren 1985-1988 satt Alf Svensson som ensam kristdemokrat i riksdagen. Tillsammans med några andra arbetade jag då som handläggare åt honom. Ibland brukade jag efter dagens slut gå mot Centralen över Vasabron. Jag fäste mig vid en graffititext som länge stod med stora bokstäver utmed kajkanten. Den gav upphov till en del filosoferande hos mig. Texten löd: Allt genast. Den var undertecknad av Grön ungdom. Jag vill betona att jag inte vet om det var ditskrivet av någon engagerad aktivist för eller någon motståndare mot Grön ungdom. Det är egentligen ointressant. Men begreppet allt genast fick mig att fundera kring politikens möjligheter och praktiska vardag. Mina samlade erfarenheter fick mig att inse att både själva livet och framför allt det politiska livet knappast är anpassat till begreppet allt genast. För mig själv funderade jag i stället fram de små stegens filosofi. Det gäller förstås att ta ut kompassriktningen men att inse att den praktiska terrängen inte är alltför lättforcerad och att man får ta sig fram därefter. I debatten om politikernas villkor fokuserar vi ibland på att man som enskild politiker kan känna sig tämligen maktlös. En del lämnar politiken därför att man otåligt inte ser direkta genomslag för sina förslag. Men vill man förändra får man finna sig i att envist och tålmodigt arbeta för det som man anser är rätt, och i små steg kan man faktiskt förändra lite i alla fall. Dag Hammarskjöld skrev i sin bok Vägmärken: Mät inte bergets höjd förrän du nått dess topp, då ska du se hur lågt det var. Det är ett bra uttryck för hur det politiska livet kan fungera. Varför så filosofisk i en debatt om kommunal demokrati? Det kan man fråga sig. De små stegens filosofi gäller förvisso även i kommunpolitiken. Men i dag är det en trevlig dag, inte bara för att det är Internationella kvinnodagen utan också därför att riksdagen i dag behandlar två enskilda motioner från mig. De har föreslagits bifall från enhälliga utskott, en lite senare i dag i ett lagutskottsbetänkande och en i vårt betänkande om kommunal demokrati. Det är en liten ljuspunkt i tillvaron som visar att enskilda politiska insatser faktiskt har betydelse, om än i små doser. Fru talman! Under den allmänna motionstidens sista skälvande timmar i höstas, då egentligen allt borde vara klart från enskilda motionärer, fick jag uppgifter som jag reagerade mot. Man hade på sina håll tolkat lagen så att människor som inte var upptagna i röstlängden inför kommun och landstingsvalen, men efter valet flyttat till en kommun, inte där var valbara till kommunala nämnder och styrelser. Det stred mot allt det jag tidigare trott mig veta om de här sakerna. Efter en kontroll blev det en motion. Behandlingen i utskottet har visat att den var befogad. Det har uppfattats som oklart vad som avsågs med lagtexten. Troligen är den tolkning jag tidigare nämnde felaktig, men för säkerhets skull föreslår vi genom vårt betänkande en lagändring så att lagen inte går att misstolka på det här området. Fru talman! När jag förra gången, 1991-1994, var ledamot av konstitutionsutskottet, gjorde utskottet ett tillkännagivande till regeringen om behovet av kommunala författningssamlingar. Men regeringen lät tillkännagivandet ligga till sig för att sent omsider avskriva det. I dagens betänkande har utskottsmajoriteten förhoppningar att uppbyggandet av ett rättsinformationssystem kommer att leda till att samtliga kommuner kommer att ansluta sig, och därmed skulle vårt motionskrav vara uppfyllt. Det är väl och bra att utskottets majoritet har en positiv syn på livet. Men förhoppningarna i den här kammaren brukar så att säga inte vara hårdvara. Förhoppningar har ofta mycket lösa kanter. Frivilliglinjen är som vi ser det inte tillräcklig. Ett obligatorium hade varit bra för väljarna och även för kommunerna. Tyvärr är den juridiska kompetensen inte alltid vad den borde vara. Testa gärna hur ofta kommunpolitiker och tjänstemän kan svara på ett kommunalt besluts rättsliga grund. Det är inte ovanligt att svaret blir svävande. Ett krav på författningssamlingar skulle skärpa hanteringen i våra kommuner och underlätta för medborgaren att hålla sig informerad. Fru talman! Jag ber därför att få yrka bifall till reservation 11. I det här betänkandet finns det ett antal spretiga motionsförslag som hanteras. Jag vill bara betona att jag tror att det är viktigt att man försöker se den kommunala demokratin som en helhet och att saker och ting bör hänga ihop. Fru talman! Vän av ordning kanske noterar att kristdemokraterna inte ställer sig bakom reservation nr 1 om kommundelningar. Jag vill bara förklara att det har sina randiga skäl. Vi är förstås för bättre möjligheter till kommundelningar, om nu någon trodde något annat. I diskussionen kring den här punkten fokuserade vi inom utskottet på yrkande nr 7 i centermotionen, ifall en folkomröstningsmajoritet i en kommundel skulle vara ett tillräckligt kriterium för en kommundelning. Det tycker faktiskt inte vi kristdemokrater. Fler faktorer måste vägas in. Därför ställde vi oss inte bakom reservationen. Jag blev dock något förvånad då jag såg reservationen. Den är tämligen för att inte säga mycket tandlös. Substansen i den är att utskottet borde anse det angeläget att kommundelningar medges i ökad omfattning generellt. Det är alltså substansen i reservationen. Den substansen håller jag gärna med om. Men om folkomröstningskriteriet sägs egentligen ingenting. Problemet för reservanterna är att de slår in öppna dörrar, och det kan ju i sig vara en trevlig sysselsättning. Förra våren enades Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet om ett tillkännagivande omkring kommundelningar. Det skulle bli lättare att dela kommuner genom att proceduren som har samband med kommundelningar underlättas. Riksdagen stödde förslaget. Och regeringen har faktiskt med ovanlig snabbhet effektuerat kravet genom direktiv till en utredning. Vår positiva syn på kommundelningar har alltså fortplantat sig på det sätt som man rimligen kan önska i de här sammanhangen. Fru talman! Hur var det nu det hette på Karl IX:s tid? Vad göras skall är redan gjort. I herredagsmän reser icke så fort! Fru talman! Med undantag av moment 13 om kommunala författningssamlingar, där vi har en reservation nr 11, yrkar jag alltså bifall till hemställan i utskottets betänkande i övrigt.

Fru talman! Motionsrätt och en vidgad möjlighet att ställa frågor i fullmäktige kan öka dialogen mellan väljare och valda. På sikt kanske det också kan öka intresset för de etablerade kanalerna, i första hand de politiska partierna. Fru talman! Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Men nu är det inte mina ord, utan demokratiminister Britta Lejons. Så lät det för två år sedan då landets kommunpolitiker fick huka sig för den friska fläkt som svepte in i kanslihuset. I dag har de inga problem med att stå upprätt. Snarast är det uppfriskande med den lätta bris som i dag råder i demokratifrågorna. Nu två år efter det att vi har fått en demokratiminister har vi hunnit med både beslut i riksdagen och en demokratiutredning. Jag och många med mig tänkte: Nu kommer saker att hända. Och visst hände det något. Nya utredningar tillsattes, nya direktiv skrevs och ännu flera kommittéer fick i uppdrag att diskutera om inte något borde göras. Om antalet utredningar hade varit ett mått på demokratins tillstånd, skulle folkstyret i Sverige i dag sjuda av vitalitet och kraft. Egentligen vet vi alla så väl vad som behöver göras. Det var inte ens någon större oenighet i Demokratiutredningen kring demokratins tillstånd. Förutom viss kverulans om folkrörelsenostalgi och presstöd står även moderaterna i allt väsentligt bakom de förslag som läggs fram. Socialdemokraten Bengt Göransson, som lett utredningen, står bakom den i dess helhet. För den oinvigde skulle det lätt kunna se ut som att det nu bara handlade om att verkställa. Men det gällde, som sagt, bara för den oinvigde. I betänkandet behandlas, fru talman, framför allt ett helt knippe förslag från Centerpartiet som tillsammans är en helhetsbild av hur den lokala demokratin kan stärkas. Grunden för detta måste vara ett stärkt lokalt självstyre, med starkare kommuner som gör att makten kommer närmare och ända ut till dem som berörs. Det är just ett sådant "lokaldemokratipaket" som demokratiministern utlovade för ett år sedan. Medan demokratiministern pratade och övervägde agerade Centerpartiet och tänkte att vi skulle hjälpa henne på traven för att få fram 10 000 nya förtroendevalda i vårt land. Men icke så. När förslagen väl kommit till riksdagen visade det sig att inte ett enda av dem föll Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på läppen. Och för Kristdemokraternas del handlar lokal demokrati inte så mycket om reformer för att stärka medborgarna utan uppnås bäst genom kommunala författningssamlingar. Inga kommundelningar men väl mer av kommunal byråkrati. Det skulle därför vara intressant, ja, t.o.m. mycket intressant att veta hur regeringen och Vänsterpartiet tänkt sig att trolla fram 10 000 nya poster för förtroendevalda utan att på en enda punkt förändra det sätt som arbetet fungerar på. I dag är det inte brist på engagemang som är problemet utan brist på tilltro till möjligheten att vinna gehör genom politiken. Ska vi över huvud taget rekrytera en enda ung människa till nya uppdrag, till engagemang i partipolitiken, är det detta som vi måste hantera. Och då duger det inte att klaga på oengagerade medborgare och kräva röstplikt. Det är som att försöka bota en cancersjuk med magnecyl. I stället måste vi börja med att se om vårt eget hus, att ställa diagnosen innan vi bestämmer behandlingen. Grunden i den diagnosen måste, dessvärre, vara att vi faktiskt får det förtroende och det gehör som vi förtjänar. En sådan insikt leder till helt andra lösningar än de bortförklaringar vi så ofta hör. Fru talman! Ett betänkande om lokal demokrati blottar stora ideologiska skillnader. Frågan är hur man ser på demokratiskt styre - om det i första hand rör sig om representation eller om aktiva och engagerade medborgare som också är med om att ta ansvar mellan valen. Eller hur man ser på medborgarrollen - handlar demokrati i första hand om gemensamt agerande eller om att vara konsument? För mig är svaret självklart: Verklig demokrati förutsätter medborgare, inte kunder; medborgare som är med om att utforma alternativen i stället för att vart fjärde år välja en ny elit och däremellan vara passiv. Det förutsätter ett samhälle där man tror på medborgarnas möjligheter att tillsammans ta ansvar och där man vågar låta människor själva gripa makten över sin vardag. Tyvärr verkar detta inte vara lika självklart för alla, fru talman. Majoritetens inställning till förslagen andas ett tydligt avståndstagande från allt som kan "försvaga det representativa demokratiska systemet". Raskt konstaterar samma majoritet att folkomröstningar kan komma att "i onödan fördröja angelägna politiska beslut". Det är värt att smaka på de här formuleringarna. Hur ska de medborgare som slåss för möjligheten att få påverka kommunpolitiken, inte bara vart fjärde år utan också mellan valen, tolka dem? Det vore nog en lätt överdrift att tolka dem som en inbjudan till engagemang och fördjupad dialog. Fru talman! Det är inte utan att man blir både förbluffad och en smula besviken när en ny kommitté för att stärka den kommunala demokratin tillsätts innan betänkandet från den förra ens har presenterats. Vad kan rimligen en sådan kommitté göra som inte har gjorts i Demokratiutredningen? Hade jag varit lite mer konspiratoriskt lagd skulle jag ha misstänkt att Demokratiutredningens slutsatser helt enkelt inte tilltalade regeringen och riksdagens majoritet. Ska det utredas mer borde det handla om hur vi genomför förändringar, inte om ifall förändringar behöver göras. Bland alla de förslag som finns och som alltså inte borde utredas utan genomföras vill jag peka på några, mer för att ange färdriktningen och problemen med majoritetens ovilja att gå oss till mötes än för att beta av punkterna. Det gäller för det första folkomröstningar. Det här avsnittet är kanske det mest avslöjande i hela betänkandet. Majoriteten konstaterar här att folkomröstningar kan bli en möjlighet för minoriteter att fördröja angelägna beslut. Men om nu besluten är angelägna, varför får de då inte ta tid? Varför får inte medborgarna blandas in? Visst ställer jag upp på att demokrati handlar om effektivitet, men det handlar också i mycket större utsträckning om diskussion, om deltagande inför besluten. Demokrati måste få ta tid. För det andra vill man nu inte gå vidare med direktvalda kommundelsnämnder utan väntar på utredningen. Men vad kan vi lära oss av en sådan utredning? Att det behövs kommunval och större närhet mellan kommundelsnämnder och medborgare har Demokratiutredningen redan visat. Här finns möjligheten att skapa den kontakt mellan förtroendevalda och allmänhet som utskottet uttalar sig om, men till det konkreta förslaget vill man inte gå. För det tredje avfärdar majoriteten möjligheten till medborgarinitiativ i form av en motionsrätt. Men det handlar ju om att medborgare ska få rätt att få sin sak prövad. Gäller det sedan tillräckligt många medborgare bör de ha rätt att få saken prövad i fullmäktige. Är det verkligen så orimligt att en stor mängd medborgare ska ha rätt att åtminstone få upp angelägna frågor på dagordningen? Fru talman! Jag vill avsluta med att ställa en fråga till alla dem som i utskottet konsekvent har röstat mot förslag som skulle stärka delaktigheten och medborgarnas möjligheter att utöva inflytande, varje dag och inte enbart vart fjärde år. Är ni nöjda med hur medborgarinflytandet ser ut i Sverige i dag? Om inte, vad vill ni då förändra? Uppenbarligen vill ni någonting annat än det som Centerpartiet här har påvisat. Då, fru talman, är det majoritetens ansvar att redovisa alternativen. Det är inte mitt ansvar att visa på alternativen när majoriteten så konsekvent har föreslagit avslag på alla möjligheter att stärka den lokala demokratin. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 6. Jag står givetvis bakom alla mina reservationer i betänkandet, men jag nöjer mig för tids vinnande med detta.

Fru talman! Jag reagerade något när Åsa Torstensson försökte beskriva kristdemokraterna som att vi är mot kommundelningar men för mer byråkrati - hon syftar då på kommunala författningssamlingar. Jag vill betona vad jag sade i mitt anförande, nämligen att vi är för kommundelningar men att reservationen slår in öppna dörrar. Det kan vara en trevlig sysselsättning, men den påverkar inte substansen i det hela. Torstensson det som en form av byråkrati att stärka medborgarnas rättsliga möjligheter och möjligheten till att få information?
Fru talman! Ingvar Svensson kanske inte lyssnade på hela talet. Det kan jag ha respekt för. Det finns fler reformförslag i betänkandet och i reservationerna som kristdemokraterna hade haft möjlighet att delta i, just som en återkoppling till tidigare gemensamma reservationer. Jag beklagar att kristdemokraterna har valt att ställa sig utanför. Vilka signaler detta ger för den kommunala demokratin - om det är läpparnas bekännelse eller inte - kanske Ingvar Svensson kan replikera på. När det gäller kommunala författningssamlingar kan det mycket väl vara som Ingvar Svensson så väl har argumenterat för, nämligen att där finns brister. Men att säga att det råder en brist i 289 kommuner kan jag inte uttala mig om nu eftersom jag har en annan erfarenhet.
Fru talman! Det behöver inte vara fråga om generella brister i det rättsliga kunnandet på kommunal nivå, men de finns där på sina håll. De kommuner som är duktiga på dessa saker kommer att ansluta sig till rättsinformationssystemet, men de mindre bra borde i detta sammanhang komma upp till bevis. Åsa Torstensson tar upp frågan om kommundelningar. För mig är det tårta på tårta att när riksdagen en gång har gjort ett tillkännagivande, och regeringen har effektuerat detta till en utredning, att inom ett års tid behöva upprepa ett sådant ställningstagande. Det är konstigt. Nu har jag inte tid här att i alla delar dissekera de olika bitarna. Men det finns problem med de olika förslagen med direktdemokratiska inslag som Åsa Torstensson och Centerpartiet driver, t.ex. direktval till kommundelsnämnder. Det är lätt att säga och känns positivt att framföra, men man har inte riktigt tänkt igenom hur det ska fungera. Vid ett direktval kan ändå kommunfullmäktige gå in och beskära kompetensen hos en kommundelsnämnd. Då är valet inte av någon större betydelse. Ett direktval måste förenas med tydlig kompetens både för kommunen och för kommundelsnämnden. Vi vet redan att man på riksnivå går in och intervenerar hur som helst i kommunernas beslutanderätt. Det är den typen av saker som kommer att drabba kommundelsnämnderna om majoriteten i sådana nämnder går emot vad fullmäktige vill.
Fru talman! Betänkandet vi har framför oss visar en bredd i kommunala demokratifrågor. Det är fråga om en bredd i de frågor som berör hur medborgarna ska bli mer delaktiga i samhällslivet och få mer ansvar. Det är en viljeinriktning i den tolkning som majoritetens skrivningar står för. Det är denna tolkning och viljeinriktning som kristdemokraterna och Ingvar Svensson ställer sig bakom. Naturligtvis är det intressant för mig att föra denna diskussion med kristdemokraterna med anledning av att kristdemokraterna har försökt att betona den lokala demokratins stärkande och det politiska agerande jag möter i många andra sammanhang. Har kristdemokraterna visat att ord och handling inte är samma sak?
Fru talman! Det är intressant att höra på Åsa Torstenssons engagerade inlägg för Centerns ståndpunkter. Motsättningen hon målar upp mellan representativitet eller aktiva medborgare är lite problematisk. De människor som väljs för politiska partier är inte en oengagerad elit medan medborgare i olika enfrågegrupper och liknande ska representera de mest engagerade. Det är inte oproblematiskt att lämna över frågor till direktdemokrati. Visst är det alldeles utmärkt med ett medborgarengagemang, med deltagande i olika former av opinionsrörelser för att påverka politiken, men ofta är det medborgare med mera tid, resurser och vana att yttra sig som för sig i sådana sammanhang. Den representativa demokratin har fördelen att representanterna kan väljas bort. Åsa Torstensson drar kanske lite långt. Om jag ska vara lite elak och didaktisk kan jag säga att hon närmar sig nästan Lenins något elaka utmålning av den representativa demokratin när han sade att borgerlig demokrati är när folket luras att varje år välja representanter ur överklassen som ska styra dem. Hon säger att vi vart fjärde år ska välja en elit som ska styra oss. Det är nästan samma sak. Det är en icke korrekt beskrivning av vad den representativa demokratin ska handla om, både när det gäller Åsa Torstensson och Vladimir Iljitj.

Fru talman! Jag är väl överens så långt att vi måste diskutera vitalisering och förnyelse av demokratin. Framför allt handlar det om innehållet i politiken, i varje fall kanske mer om innehållet i politiken än dess olika former. Man måste problematisera sådana krav som Centern ställer, t.ex. beslutande folkomröstningar i kommunala frågor. Om det visar sig att det blir ett olyckligt beslut eller att den majoritet som formar fullmäktige formulerar frågorna på ett sådant sätt att det leder till ett beslut som folket inte gillar, finns det ingen oavsättlighet. Då får folket skylla sig självt eftersom folket självt har fattat beslutet och folket inte kan avsätta sig självt. Den representativa demokratin har alltså klara bestämda fördelar. Det gäller att vi får ett system där vi har en tydlighet i den representativa demokratin samtidigt som det ankommer på alla politiska partier att ha öron och ögon nära marken, lyssna på folket, i kommunikation med medborgarna se till att lösa frågorna på ett bra sätt. Detta handlar framför allt om politikens innehåll, där människor naturligtvis är främmande för den socialt segregerande politik som förs inte minst i kommuner där Centern och övriga borgerliga partier regerar tillsammans.

Fru talman! Det område inom folkstyret som medborgarna har närmast till och lättast att överblicka är naturligtvis den kommunala verksamheten. Det är också där som de allra flesta politiker är engagerade på sin fritid. Ändå står det klart att avståndet också inom kommunalpolitiken är för stort mellan väljare och valda. Ett avgörande skäl till detta är att många kommuner är för stora och att i de fall kommundelsnämnder har inrättats kan de enligt lagen inte väljas direkt. Ett annat starkt skäl är den gemensamma valdagen, som innebär att de kommunala frågorna inte alls får den uppmärksamhet och genomlysning som de skulle få om de blev föremål för val på en egen valdag. En ytterligare brist i det kommunala regelsystemet är att extraval, eller nyval, inte tillåts även om de förändrade politiska förhållandena och relationerna mellan partierna skulle motivera detta. De skäl som talar för att extraval är tillåtna på riksnivå talar också för att de borde tillåtas för kommuner och landsting. Här vill jag redan säga att jag är uppriktigt förvånad över att Centerpartiet och Åsa Torstensson, som talar så mycket om medborgarnas delaktighet och hur viktigt detta är, inte stöder den reservation som vi från ett par borgerliga partier, Moderaterna och Folkpartiet, och Miljöpartiet har lagt om att tillåta nyval. Det är väl en utmärkt form för ett riktigt medborgarinflytande. Ytterligare en brist i den kommunala verksamheten är den stora förekomsten av kommunal verksamhet i bolagsform. Det är ofrånkomligt att insynen blir sämre än om verksamheten drivs i nämndform. Det här är inte föremål för dagens övningar, men jag vill gärna framhålla detta att vi från Folkpartiets sida har drivit i många sammanhang att vi vill avskaffa de kommunala bolagen. Folkpartiets ståndpunkter är att vi vill ha skilda valdagar för de kommunala valen och för riksdagsvalet. Det ser äntligen ut att kunna bli verklighet, trots ett massivt socialdemokratiskt motstånd. Det ska bli härligt att knäcka detta. Vänsterpartiet lär internt vara mera vacklande i frågan, och kanske kan vi få Kenneth Kvist och hans medarbetare inom Vänsterpartiet att ändra ståndpunkt. Vi ska inte ge upp det. Folkpartiet vill också att det ska bli lättare att dela kommuner. Vi föreslår att kommuner som så önskar ska kunna införa direktval till kommundelsnämnder. Extravalen till kommuner och landsting är väldigt viktiga. Fru talman! Den nivå där medborgarnas insyn och också möjligheterna till ett realistiskt ansvarsutkrävande är minst är den regionala nivån. Man märker när man är ute och valarbetar och träffar väljare att uppfattningen om landstingen och deras verksamhet är mycket luddig. Det är säkert i viss utsträckning ofrånkomligt att kommunerna, som har en relativ närhet till medborgarna, och riksnivån, som har en stor uppmärksamhet inte minst i medierna, dominerar och att det sker på bekostnad av uppmärksamheten kring de frågor som handläggs på den regionala nivån. Situationen förvärras också av den "röra" som sedan länge finns just på den regionala nivån. Där trängs de folkvalda landstingen med de statliga länsstyrelserna och Kommunförbundets länsavdelningar. Både länsstyrelserna och Kommunförbundets länsavdelningar väljs dessutom indirekt, och det är inte lätt för medborgarna - och inte alltid för oss politiker heller - att urskilja vilka politiker och administratörer som har ansvar för olika brister när det gäller verksamheten på den regionala nivån. Till det kommer att det i några fall har uppkommit uppenbart orimliga gränsdragningar mellan landstingen. Detta gäller speciellt storstadsområdena. I Stockholmsområdet skedde en betydande förändring i början av 1970-talet, då det s.k. storlandstinget skapades, som i några avseenden fick utökade befogenheter. Man fick ansvaret för hela länets sjukvård och trafikförsörjningen. fr.o.m. det senaste valet har också stora förändringar skett i de två andra storstadsområdena, i Göteborg och Malmö, som nu ingår i större regioner. Gränsdragningen i dessa regioner har blivit betydligt mer rationell. Folkpartiet har stött dessa förändringar och hoppas att de ska leda till en vitaliserad regional demokrati. Vår uppfattning är att ytterligare steg behöver tas för att öka de direktvalda organens inflytande och bestämmanderätt. Denna utökning bör ske på bekostnad av de statliga länsstyrelserna och inte på kommunernas bekostnad. Regionerna och landstingen ska inte bli några "överkommuner". Vi i Folkpartiet vill att regeringen föreslår en försöksverksamhet med ett vidgat regionalt självstyrelseansvar i Stockholms län. Att överföra uppgifter från länsstyrelsen till landstingen är väldigt angeläget för att främja Stockholmsregionens utveckling och för att använda de begränsade resurser som finns här på ett rationellt sätt. Det är också nödvändigt för att kunna förankra de kontroversiella avgörandena. Vi har de senaste åren upplevt detta väldigt tydligt när det gäller investeringsplaneringen för trafiken genom den s.k. Dennisöverenskommelsen. Det visar sig att den formen att försöka planera inte alls fungerade. Fru talman! Det finns tyvärr kommuner och landsting som inte uppfyller de krav som domstolar ålägger dem när det gäller förmåner för enskilda hjälpbehövande. Många - det handlar ofta om familjer med handikappade barn - får kämpa i åratal för att få den hjälp från sin kommun eller sitt landsting som de är lagligen berättigade till. Det är inte nog med att familjen har stora praktiska och ekonomiska problem på grund av sitt handikappade barn, utan de ska också föra en rättslig kamp mot kommun och landsting, som ofta sinsemellan inte kan komma överens om vem som ska ta ansvaret och kostnaderna för det funktionshindrade barnet. Detta är mycket grymt. Domstolstrots är ett flagrant övergrepp mot de lagfästa medborgerliga rättigheterna. Därför är det nödvändigt att införa sanktioner för att visa att även funktionshindrades rättigheter måste tas på allvar. Jag vet att det pågår en utredning inom Justitiedepartementet om detta, men frågan om domstolstrots har ju stötts och blötts i olika utredningar väldigt länge. Nu måste regeringen snarast komma till skott och leverera ett förslag till lagstiftning mot domstolstrots! Jag förlitar mig inte på statliga utredningar, och för att markera allvaret i detta yrkar jag bifall till reservation 15. Jag hoppas att Kenneth Kvist, som tog upp den här frågan i sitt anförande, också är beredd att yrka bifall till min reservation. Fru talman! Jag står självfallet bakom samtliga nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 10.